Fru talman! Mitt under brinnande Gulfkrig beslutade den amerikanska kongressen att skära ned USA:s försvarsutgifter med 25 %. President Clinton har utöver detta inlett nedskärningar med 80 miljarder dollar under de närmaste åren. Det innebär att mer än en tredjedel av USA:s militära organisation avvecklas under första hälften av 90 Ryssland ärvde ungefär hälften av Sovjets Röda armén. Den ekonomiska krisen har lett till mycket drastiska minskningar i den militära apparaten. Enligt CFE-avtalet skall Ryssland skrota tiotusentals stridsvagnar och mängder av annan tung krigsmateriel under de närmaste åren. Nya vapenprojekt har stoppats och betydande osäkerhet, för att inte säga förvirring, tycks råda kring Rysslands framtida militära organisation. Delar av Östersjömarinen rostar nu sönder. Det enade Tysklands försvar skärs nu ned till mindre än hälften. Belgien och Holland halverar sina stridskrafter. Storbritannien minskar sin militärbudget. Schweiz skär ned med omkring 25 %. Österrike, som gränsar till krigets Jugoslavien, ökar inte sina militära anslag -- Österrike är ungefär lika stort som Sverige, men dess militärbudget uppgår till en fjärdedel av vår. De fattiga tidigare Warszawapaktländerna i Centraleuropa reducerar drastiskt sina resp. försvar. Även våra nordiska grannar minskar sina försvarskostnader. I Danmark har en bred försvarsuppgörelse lett till stora besparingar. I Norge avser man att minska armén från 13 till endast 6 brigader. Finland gör en 10-procentig neddragning av försvarsanslagen. Det är bara Sverige som ökar sina försvarsutgifter. De kommer det budgetår som börjar den 1 juli att uppgå till 40 202 394 000 kr. Av dessa kostnader för totalförsvaret ligger 1,3 miljarder på andra departement är Försvarsdepartementet. Den främsta anledningen till att våra försvarsutgifter nu ökar år för år är helt enkelt att det dominerande regeringspartiet inför valet 1991 lovade mycket kraftiga ökningar av försvarsanslagen -- 27 miljarder under en femårsperiod -- och nu försöker man att leva upp till det löftet. Ökningen blev visserligen inte 27 miljarder, utan den stannade vid 7 miljarder, men det är ändå nog för att göra oss unika bland industriländerna. Försvarsministern brukar hävda att denna årliga ökning av våra försvarsutgifter nu är nödvändig, eftersom de realt låg på en konstant låg nivå under 15 år mellan 1972 och 1987. Det är riktigt att borgerliga riksdagsmajoriteter både 1977 och 1982 fattade femåriga försvarsbeslut om ungefär oförändrad nivå i fasta priser. Anders Björck deltog i dessa beslut. Nu försöker han få det till att det var vi socialdemokrater som ''nedrustade'' försvaret under dessa år. Moderaterna var alltså inför valet 1991 totalt i otakt med den säkerhetspolitiska utvecklingen, och de har sedan inte orkat ta den interna debatt som krävs för att anpassa partiets försvarspolitik till dagens och morgondagens verklighet ute i Europa. De bryr sig inte om terrängen, utan de orienterar enbart efter sin ideologiska karta. Den alleuropeiska trenden under 90-talet är alltså kraftiga minskningar av de militära utgifterna. Det är inte troligt att Sverige, oberoende av vilka partier som ingår i regeringen, under någon längre tid kommer att kunna gå emot denna trend. Det var därför speciellt olyckligt att regeringspartierna och Nydemokraterna i fjolårets försvarsbeslut byggde in en automatisk real uppräkning av materielanslagen med 1,5 % per år. Denna s.k. teknikfaktor var ett flagrant avsteg från regeringens egna ambitioner att undvika automatiska reala anslagsuppräkningar. Innevarande försvarsbeslutsperiod innebär teknikfaktorn en stegvis real anslagshöjning med ca 3 miljarder. För femårsperioden efter 1997 innebär den en real anslagsökning med drygt 8 miljarder. Så ser riksdagsbeslutet ut och i enlighet med detta planeras nu försvarets materielinköp. Vi menar att detta är politiskt ansvarslöst. Vi motsatte oss i fjol teknikfaktorns införande, och vi föreslår nu att riksdagen beslutar att försvaret i sin planering inte skall räkna med någon teknikfaktor efter 1997. Redan innan försvarsutskottets majoritet beslutade om sin text på s. 29 i betänkandet om teknikfaktorn hade nya signaler utgått från regeringen, och då främst från Finansdepartementet. Vi läser nämligen i kompletteringspropositionen att en övergripande central målsättning för regeringen är realt oförändrade utgifter för offentlig konsumtion. Detta står i direkt strid mot den reala uppräkning som teknikfaktorn utgör. För att ytterligare gnugga in beskedet till Anders Björck har folkpartisterna i Finansdepartementet skrivit följande rader i den reviderade finansplanen: ''Även den statliga verksamheten kommer att utsättas för omfattande krav på rationaliseringar och effektiviseringar. Om omvärldsutvecklingen blir gynnsam kommer det att påverka utgiftsnivån i 1997 års försvarsbeslut.'' Detta är ju egentligen precis vad vi säger i vår reservation 3: Var realister när framtidens försvar planeras! Lås inte pengar i projekt som faller bort, när det blir 8 miljarder mindre efter 1997! Orealistisk planering är en oerhört dyrbar verksamhet, eftersom även de pengar man verkligen får i anslag då lätt styrs åt fel håll. För att säkerställa den nödvändiga materiella förnyelsen, främst inom armén, krävs att vi orkar genomföra betydande besparingar i organisationen. Flera av de socialdemokratiska reservationerna i det betänkande som vi nu behandlar handlar just om mycket stora sådana besparingar inom den givna anslagsramen. Det finns nämligen två slags besparingar bland våra förslag: dels sådana som innebär lägre anslag till försvaret, dvs. en minskad anslagsram, dels sådana som innebär lägre produktionskostnader för att frigöra pengar för angelägna materielköp. Besparingar som minskar de framtida anslagen har vi i partimotionen bara föreslagit två stycken. Den ena gäller den teknikfaktor som jag nyss talade om. Den andra handlar om kompensation för kronans nedskrivning i november 1992. Finansminister Wibble slog i december 1992 i riksdagen fast att ingen skall få kompensera sig för kronans sänkta värde. Det var ett besked som direkt drabbade pensionärer, handikappade och andra som för sin levnadsstandard är direkt beroende av förändringar i basbeloppet. Vi blev mycket förvånade när det stod klart att Anders Björcks försvarsprisindex inte berörs av Wibbles besked. Pensionärer och handikappade får ingen kompensation. Det får däremot generalerna. Vi föreslår därför i reservation 4 att riksdagen beslutar att försvarsprisindex justeras så, att ingen kompensation utgår till försvaret för effekterna av kronans sänkta värde hösten 1992. Hur stor den besparingen blir bestäms av kronans värde i juni 1993, och besparingen sker först fr.o.m. budgetåret Vi är långt ifrån ensamma om att se betydande sparmöjligheter inom försvarsanslagen längre fram, om den säkerhetspolitiska miljön fortsätter att utveckla sig gynnsamt. Den som har uttryckt sig klarast är vice statsminister Bengt Westerberg som i en intervju med Svenska Dagbladet i januari med hänvisning till utvecklingen i Europa kunde tänka sig att 1997 ''spara 10 miljarder eller så'' på försvaret. På kort sikt, nästa budgetår, sade vice statsministern i slutet av mars, att han kan ''tänka sig att skära någon miljard i försvaret''. Och senast för några dagar sedan nämnde Bengt Westerberg försvarsnedskärningar som ett sätt att finansiera de miljarder som ett vårdnadsbidrag skulle kosta. I själva verket finns det här i riksdagen uppenbarligen en åsiktsmässig majoritet för de förslag till minskningar av anslagsramen som vi socialdemokrater föreslår i våra reservationer 3 och Jag övergår så till att argumentera för några av de förslag vi har lagt fram, som skulle innebära ett effektivare utnyttjande av de 40 miljarder vi satsar på denna verksamhet. Det är en allmänt omfattad åsikt att försvarsanslagen inte kommer att räcka till för att utrusta 16 moderna armébrigader under 90-talet. Genom att rationalisera fredsorganisationen kan dock betydande summor frigöras för materielinköp. Genom att utbilda huvuddelen av våra 16 brigader inom åtta stora armégarnisoner kan årligen hundratals miljoner kronor frigöras för andra ändamål. Försvarsminister Anders Björck hade i januari följande att säga om förslaget i ett tal i Sälen: ''Besparingseffekten kan uppskattas till cirka 300 miljoner kronor per år fr.o.m. 1996.'' De kalkyler som han redovisade byggde då på 10 garnisoner. Anders Björck motsatte sig självfallet mycket energiskt de socialdemokratiska besparingsförslagen. I realiteten torde besparingen bli större. Björcks kalkyler baseras på siffermaterial från Arméstaben. Flera av de fredsorganisatoriska förändringar som arméchefen -- och i nästa steg Anders Björck -- på senare tid har föreslagit har haft till syfte att försvåra tvåbrigadsutbildning inom storgarnisoner. Det främsta medlet har varit att göra stora investeringar i samlokalisering av utbildningsförband ur specialtruppslagen med brigadproducerande regementen. Det var så undermåligt underbyggt att t.o.m. försvarsutskottets borgerliga majoritet har tvingats underkänna det. Låt mig citera några rader ur centerpartistiska Östersundsposten den 17 april: ''-- Vi är väldigt upprörda. Och vi har mist förtroendet för Arméstabens och arméchefens sätt att leda verksamheten här i Östersund, säger Sten Arméchefen Åke Sagrén driver ett politiskt spel där Östersundsregementena ofrivilligt blivit brickor i spelet, anser Sten Bredberg. Han befarar att ett av arméchefens motiv för att flytta in A 4 in på I 5:s område är att förhindra att det socialdemokratiska förslaget om ytterligare rationaliseringar inom armén kan genomföras. Socialdemokraterna har i riksdagen sagt att infanteriutbildningen i landet bör centraliseras till åtta regementen. De infanteriregementen som blir kvar skall då utbilda två brigader i stället för en i dag.'' Överste Lennart Uller, som är chef för A 4, hade i går i Svenska Dagbladet en debattartikel där samma argument framfördes: ''Detta agerande och en del uttalanden kan svårligen tolkas på annat sätt än att det viktigaste egentligen inte var att spara 90 miljoner kronor utan att också i Östersund minska den framtida handlingsfriheten vad gäller garnisonens storlek.'' Östersund är mycket riktigt en av de orter där tvåbrigadsutbildning med fördel skulle kunna genomföras. Exempel på andra garnisonsorter med ledig kapacitet, och där investeringarna därför blir låga vid tvåbrigadsutbildning, är Skövde och En parallell med en privat företagskoncern kan dras. Vilken företagsledare skulle avstå från rationaliseringar i produktionen som ger besparingar på flera hundra miljoner kronor per år? Vi anser att regeringen utan dröjsmål bör utarbeta en långsiktig plan för stegvisa fredsorganisatoriska förändringar inom armén. En av målsättningarna bör vara att två brigader utbildas inom samma garnison. På Gotland bör även i fortsättningen endast en brigad utbildas. De byggnadsinvesteringar i närtid som skulle kunna binda den framtida handlingsfriheten beträffande fredsorganisationens struktur bör uppskjutas. En annan åtgärd som under de närmaste åren skulle kunna frigöra hundratals miljoner för kvalitetsförbättrande materielköp vore att utnyttja den reserv av brigadutbildade värnpliktiga som uppstår genom att fem brigader nu läggs ned under kort tid. En brigad består av ca 5 000 man och förnyas med en åttondel av sitt personalbehov varje år. Regeringen föreslår själv att 2 000 värnpliktiga inte skall utbildas. Det innebär att bara en mindre del av de brigadutbildade värnpliktiga i de nedlagda brigaderna kan krigsplaceras i andra brigader. Det är naturligtvis slöseri med resurser att utbilda tusentals värnpliktiga för brigader som skulle kunna fyllas med andra, redan utbildade värnpliktiga. Det kan också ifrågasättas om det är förenligt med den ändrade värnpliktslagens bestämmelse att värnpliktiga endast skall utbildas för krigsorganisationens behov. Detta behov är ju redan fyllt. Det är, kort sagt, slöseri med knappa försvarsresurser att rösta emot reservation 7. Andra socialdemokratiska ledamöter i försvarsutskottet kommer senare att utförligare gå in på andra delar av detta betänkande. Jag skall avslutningsvis säga några ord om inköpet av nya stridsvagnar. Frågan om inköp av nya stridsvagnar var föremål för debatt och omröstning redan i fjol. Vi socialdemokrater ville då se en samlad bedömning av Sveriges behov av moderna stridsvagnar, attackhelikoptrar, pansarbrytande vapen och andra system. Den omvälvande internationella utvecklingen på detta område och den snabba och rörliga krigföring som vi bör räkna med i framtiden borde göra en samlad utvärdering av vårt behov av nya stridsvagnar, attackhelikoptrar och annan besläktad materiel närmast till en självklarhet. En sådan studie bör naturligtvis göras innan regeringen skriver kontrakt, som kommer att kosta skattebetalarna minst 10--12 miljarder kronor. Det blir den största importaffär som försvaret någonsin har genomfört. Armén har redan börjat förbereda inköp av nya stridsvagnar också för våra mekaniserade brigader. Det handlar om ytterligare ca 200 stridsvagnar, sannolikt av något enklare slag än de första 200. Många anser att 400 nya stridsvagnar är för få i ett land så stort som vårt. Vi har ju i dag väsentligt fler än 400 av äldre modell. Totalt kan dessa stridsvagnsaffärer komma att kosta skattebetalarna I reservation 10 upprepar vi vårt förslag från i fjol att man före 1997 skall anskaffa ett mindre antal moderna stridsvagnar till pansarskolan i Skövde. Vi anser att 2,5 miljarder kronor av materielbemyndigandet på 13,5 miljarder kronor bör kunna användas för detta ändamål. Detta belopp bör räcka för drygt ett 50-tal moderna stridsvagnar. Visar våra studier att vi behöver fler, bör vi kunna utnyttja optioner för inköp efter 1997. Skövde blir det möjligt att upprätthålla kompetensen inom truppslaget. Genom att inte nu köpa så många stridsvagnar som det är tänkt i propositionen sparar vi 2,5 miljarder kronor för andra angelägna materielprojekt. Det finns också en politisk-moralisk aspekt på det stora stridsvagnsköp som Anders Björck avser att underteckna kort tid före valet 1994. Med sin signatur låser han oss för en import av vapen, som kan komma att kosta minst 12 miljarder kronor. Några få veckor senare kan det bli vi socialdemokrater som får ta över notan. Anders Björck och andra moderater återgår då till sin normala verksamhet att kräva lägre skatter. Finns det inga vettiga folkpartister och centerpartister i regeringen och på andra ställen som kan stoppa Anders Björck? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1

Fru talman! Det fanns både kloka ord och mindre kloka ord i Sture Ericsons anförande. Jag håller med honom om att vi måste se väldigt noga på den samlade situationen för det svenska försvaret. Men vi skall inte springa i väg alltför snabbt och låsa fast oss för en massa konstiga lösningar, vilket mycket väl kan bli fallet i framtiden. Vi skall inte upprepa cirkusen med flygvapnet. Man planerar en massa saker, där koncessionsförfarandet är nyckeln som man ännu inte har hittat låset till. Detsamma blir förhållandet om man slår samman regementen. Där har vi problematiken i Värmland i dag, där miljöprövningarna blir avgörande. Tiden är inte mogen på grund av detta och inte heller på grund av den rådande arbetsmarknadssituationen i Sverige. Jag är en av de få försvarspolitiker i Sverige som bestämt hävdar att arbetsmarknad och försvarspolitik tyvärr hör ihop, vare sig man vill det eller inte. Därför anser jag att situationen bör övervägas och penetreras väldigt noga, innan man går in för hårt på tvåbrigaderslösningarna. Det innebär en stor omställning i samhället, och man bör väga in även sociala samhällsaspekter. Tidigare har jag själv varit inne på denna linje, men efter överväganden tycker jag att man skall hänskjuta dessa frågor till den försvarsberedning som nu pågår och förhoppningsvis övergår till kommittéarbete inför nästa försvarsbeslut. Då får vi tid att studera problemet. En annan intressant fråga är den svenska försvarsindustrin, ett av de kraftfullaste instrument vi har i det samlade svenska försvaret. Vi kan blicka tillbaka till 1938--1939 och se hur försvaret i Sverige då såg ut. Det var mycket dåligt. Vi hade tur den gången. 1941 hade Sverige byggt upp ett hyggligt försvar trots avspärrningarna. Det torde ha varit den samlade försvarsindustrins förtjänst. Genom försvarsindustrin får man en väldigt stor återtagningsförmåga. Samtidigt får man en ovärderlig spin-off i det civila samhället. Hitech och spetsteknologi, allt vad man kallar det för, kommer den vanliga medborgaren till godo. Vi får inte heller glömma att försvarsindustrin skapar många värdefulla arbetstillfällen och ger en avkastning, som är gynnsam för Sverige. Vi behöver de pengar som vi kan få in. Försvarsmaterielexportlagstiftningen bör liberaliseras ytterligare. Vi måste få bort det dubbla budskap som vi för ut. Vi måste avskaffa det generella förbudet mot vapenexport. Det är hämmande, när man skall träffa samarbetsavtal med främmande länder på detta område. De ser det såsom mycket konstigt, fastän flera andra länder befinner sig i samma situation. Vi bör såsom föregångsland ta bort detta förbud. Förbudet försvårar också motköp. Jag tycker att man skall införa ett generellt tillstånd att sälja och utveckla för eget behov. På det sättet får man bort dubbelmoralen. Naturligtvis måste detta styras av enkla regler. Vi får t.ex. inte sälja till krigförande land. Vi får inte heller handla med ett land som grovt kränker de mänskliga rättigheterna. Vi skall naturligtvis inte sälja vapen och försvarsmateriel på ett sådant sätt att vi äventyrar svenska intressen och svensk säkerhet. Trots att länderna ute i världen i dag skär ner finns det en stor exportpotential för hitech. Men det måste kombineras med en liberalare syn. Se på små och vänligt sinnade länder såsom Bahrain, Dubai och Taiwan. Där finns det intresse och framför allt en god betalningsförmåga. Dessa aspekter bör tas med i resonemanget. Missgynnar vi svensk försvarsindustri, skapar vi stora problem framför allt på arbetsmarknaden. Så småningom tappar vi både hitech och spin-off-effekter. Jag tycker att Sture Ericson har en litet konstig syn på stridsvagnsaffären. Visst kommer den att kosta samhället stora pengar, men samtidigt är jag övertygad om att man kommer att sy ihop motköp för motsvarande belopp för svensk försvarsindustri. Jag tror att det till syvende og sist handlar om ett nollsummespel. Det man förlorar på karusellen tar man förmodligen in på gungorna. Det skulle förvåna mig mycket, om inte berörda parter skulle kunna förhandla fram bra avtal på denna punkt. Med vad jag här har sagt yrkar jag bifall till reservation 6.

Fru talman! Nydemokraterna har inför justerandet av detta betänkande gjort upp med Anders Björck. När man lyssnar på Robert Jousman i talarstolen, kan man kanske få intrycket att det har varit hårda förhandlingar. Men i själva verket har det nog gått ganska fredligt till. Nydemokraterna har i en partimotion yrkat på att luftvärnet i södra milot skulle slås ihop till ett regemente och lokaliseras till Lv 4 i Ystad. Detta förslag har man nu övergivit. Priset var att Ing 1, som råkar ligga i Robert Jousmas valkrets, trots två riksdagsbeslut om att det skall läggas ner, nu återuppstår. Resultatet av denna uppgörelse, alltså priset för att få med Nydemokraterna såsom stödtrupp för minoritetsregeringens linje, blev att vi jämfört med regeringens proposition i januari nu får två regementen ytterligare. Men problemet med armén är faktiskt inte att vi har för få regementen utan att vi har för många. Nu adderar man till två regementen genom denna uppgörelse. Jag har inte heller sett någon redovisning för hur man tänker betala för dessa ytterligare två kaserngårdar. Nydemokraterna har i sin partimotion också förslag om ganska stora besparingar, förslag som de nu har övergivit. Jag vill fråga Robert Jousma: Känns det inte litet konstigt? Ni går ju nu käpprätt emot den linje som ni har drivit i er partimotion. Är Nydemokraternas enda argument för nya stridsvagnar att man kan få bra motköp? I så fall blir det en väldigt dålig affär; det kan jag försäkra. Vi vill ta reda på om Sverige verkligen behöver stridsvagnar, i så fall hur många, vilka alternativen är och om det finns kombinationer med attackhelikoptrar och annat, som kanske bättre lämpar sig för svensk geografi och de stora avstånden i detta land.
Fru talman! Jag måste gratulera Sture Ericson till hans begränsade geografiska kunskaper. När det gäller frågan om vilken valkrets jag tillhör måste jag säga att Sture Ericson trots sitt förflutna inom utrikes affärer förmodligen kan den svenska geografin sämre. Genom rikslistan sitter jag för Ing 1, som Sture Ericson pläderar för, ligger i Stockholms län. Det är svårt att se något samband här. Jag hoppas att Sture Ericson kan den utrikes geografin bättre. Som jag sade i talarstolen nyss gick vi nydemokrater ut ganska hårt med besparingar.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 Vi har gott om tid fram till nästa försvarsbeslut att se över dessa frågor. Jag skulle vara väldigt glad om man någon gång visste vad man gjorde, även om det till äventyrs gäller militära frågor. Jag kan hålla med Sture Ericson om att frågan om stridsvagnarna är en svår fråga. Jag är ingen expert. I detta fall har jag gått på den samlade bedömning som arméledningen har gjort. Åtminstone Försvarsstaben vill ha stridsvagnar. Jag tycker att de människor som är tillsatta att i yttersta nödfall försvara Sverige måste ha samma rätt som en villaägare som skall räfsa löv. Villaägaren kan själv bestämma vilken kratta han skall köpa.
Fru talman! Robert Jousmas senaste uttalande säger kanske något om vilka bedömningar som ligger bakom Nydemokraternas beslut att ställa upp bakom regeringens stridsvagnsköp. Men det handlar om ovanligt stora, klumpiga och tunga krattor -- 60 ton ungefär. I den moderna stridsmiljön kan det hända att en metallklump på 60 ton blir väldigt lätt att träffa med de nya smarta vapnen. Jag talade ganska nyligen med en officer, som jämförde dessa stridsvagnssatsningar med vakthållandet kring kavalleriet för inte så länge sedan. Tekniken går väldigt snabbt framåt. Låt mig återvända till Nydemokraternas partimotion. Ni har praktiskt taget övergett alla era förslag från januari. Det var, det vill jag medge, ganska drastiska besparingsförslag, samt förslag om nedläggning av regementen och annat för att täcka in dessa besparingar. Det var en ganska förnuftig huvudlinje ni följde. Den liknade i många stycken en hel del vad som föreslogs i den socialdemokratiska partimotionen. Men nu har ni sprungit ifrån allt. Kvar finns litet synpunkter på krigsmaterielexporten. Allt det andra har ni övergett för att Ing 1 i Almnäs -- som ligger inte särskilt många kilometer från Åkers styckebruk, där Robert Jousma vistas när han inte är i Stockholm -- nu åter skall öppnas. Resultatet av hela er stora partimotion om besparingar blir att vi efter er uppgörelse med Anders Björck står med ytterligare två regementen på halsen. Det innebär självfallet att det blir mindre pengar över för den kvalitetshöjning som ni så varmt skriver om i er partimotion. Ni har ingen försvarspolitik. Det enda ni vill är att köpslå med regeringen. Detta är en del av den stora uppgörelsen med regeringen, och då blir det väldigt tokigt. Jag kan försäkra Nydemokraterna och Robert Jousma att ni inte har vunnit särskilt många röster inom försvaret genom detta. De tycker att det är rena nippran.
Fru talman! Jag vet inte vad jag skall säga om vår försvarspolitik. Men Sture Ericson hakar fast sig vid frågan om Ing 1 med en dåres envishet, skulle jag vilja påstå. Som jag sade förut handlar försvar mycket om arbetsmarknad och om ekonomi. Kan vi utnyttja Sveriges nästan nyaste regemente, som betingar ett värde av en och en halv miljard kronor, till vettig internationell verksamhet tycker jag att vi skall göra det, Sture Ericson, i stället för att låta skiten stå ute i skogen och bara förfalla. Sture Ericson talar om vad jag får ut av detta. Om jag lyckas behålla Ing 1, Sture Ericson, är det mycket bra för ett litet parti med 6,8 % av rösterna. Jag undrar hur mycket Sture Ericson får ut av försvarsbeslutet. Det vore intressant att få veta.

Fru talman! Svensk försvarspolitik har av tradition behandlats nästan vördnadsfullt. Partierna har varit i stort sett eniga. Det har rört sig om ändringar på marginalen. Om man går tillbaka några decennier i tiden och ser på försvarsbesluten, finner man att detta mönster håller i sig. Det gör det även nu, fastän debatten för att vara partiskiljande måste koncentreras på någonting som är påtagligt så att folk förstår vilka skillnaderna egentligen är. Den säkerhetspolitiska bedömningen skall vara grunden för vilken organisation vi skall ha, vilken tyngd det militära försvaret skall ha och vilka resurser det skall få. Man kan också påstå att den säkerhetspolitiska analysen i än högre grad har varit gemensam för partierna. Det har nästan rått total enighet. Dessvärre har den säkerhetspolitiska analysen i ganska ringa utsträckning styrt de uppfattningar som partierna har haft om vilka resurser det militära försvaret skall ha. Vänsterpartiet är och har varit en kraft i svensk politik som har hävdat att det militära försvarets andel av totalförsvaret bör minska. Detta betyder givetvis kraftiga ingrepp i organisationen. Vänsterpartiet har under decennierna varit det parti som legat lägst i anslagsyrkandena. Lika traditionellt har Moderaterna och dess föregångare varit det parti som legat högst. Detta är inte konstigt. Det stämmer över tiden också i ett internationellt perspektiv. Det ligger så att säga i ett konservativt partis roll att hävda försvarsmakten, och det ligger i ett radikalt partis roll att ifrågasätta försvarsmaktens funktion inom landet och dess roll i säkerhetspolitiken. Modraterna gick, för att anknyta till det Sture Ericson sade för en stund sedan, till val på sin försvarspolitik. Utan att överdriva alltför mycket kan man säga att man vann valet, i varje fall i förhållande till Vänsterpartiet. Jag vet inte i vilken utsträckning det berodde på försvarspolitiken. Jag betvivlar att det var Vänsterpartiets försvarspolitik som gjorde att vi gick tillbaka. Men det finns i vart fall ett samband mellan Moderaternas partihistoria och partiets politik och ett samband mellan våra åsikter och Vänsterpartiets historia. Ibland får vi kritik för att vi inte går tillräckligt långt. Vi är inte radikala nog. Det kan jag faktiskt hålla med om. Jag önskar att vi hade kunnat gå snabbare fram med att minska det militära försvaret. Vi ser visionen av en värld utan vapen. Men vi kan samtidigt konstatera att det förefaller att vara ganska långt dit, trots en gynnsam säkerhetspolitisk miljö i vårt område. Det finns betydande praktiska svårigheter med att gå snabbt fram. Vår försvarspolitik är till sin natur långsiktig och måste så vara. Den omfattar strukturer som är trögrörliga. Man köper, tillverkar och hanterar materiel som har lång livslängd. I vissa fall rör det sig inte bara om decennier. Det kan nästan tala om sekel, om inte sekler, när det är fråga om fasta befästningsanläggningar. Detta gör att ingrepp år från år blir på marginalen. Det förklarar till en del enigheten i Sveriges riksdag kring de årliga försvarsbesluten och även de långsiktiga femåriga besluten. Men det gör det bara till en del. Man måste söka förklaringar på andra områden. Här finns också, vilket jag tidigare nämnde, en mycket stor samsyn när det gäller den säkerhetspolitiska analysen. Man kan konstatera att Vänsterpartiets förslag år efter år hamnar på 10 % under det som blir riksdagens beslut. Jag utgår från att regeringens proposition i princip går igenom och att kammaren röstar enligt hemställan i utskottets betänkande. Detta har en materiell grund och förklaring. Det är inte i sig ett uttryck för att detta är sakernas rätta tillstånd. Det finns, precis som Robert Jousma sade, arbetsmarknadspolitiska konsekvenser, regionalpolitiska konsekvenser och industriella konsekvenser av försvarsbesluten. Vi gör liksom tidigare en rimlighetsbedömning. Vänsterpartiets föreslagna utgiftsram för totalförsvarets militära del är nära 4 miljarder mindre än det som regeringen har föreslagit. Vårt förslag innebär en marginal på 10 %. Det betraktas i andra sammanhang som ganska litet. När det gäller andra samhällsförhållanden och företeelser innebär detta inte några avgörande förändringar. Men för det militära försvaret innebär det stora förändringar. Det betyder nedläggning av utbildningsförband och ifrågasättande av nya materielprojekt. Stridsvagnarna är ett av de projekten. Vi menar att pansarbrigadernas ställning i organisationen måste ifrågasättas över huvud taget. Skall vi alls ha stridsvagnar? Nej, menar Vänsterpartiet. Detta innebär förändringar av fredsorganisationen som blir mycket genomgripande. Försvarsindustrins roll i Sverige liksom i de flesta andra utvecklade industriländer är att kanalisera kapital och kunnande. Det är få områden som kan locka till sig så kvalificerade forskningsresurser som militärindustrin. Att detta gäller över tiden och i alla länder är naturligtvis ingen slump. Dels finns en lönsamhet i denna industri som har få motsvarigheter på andra håll, dels är industrin till sin karaktär sådan att den ständigt måste söka nya tekniska lösningar för att överleva. Vapenbruket är till sin natur sådant att det har ett mycket stort värde om man kan göra tekniska genombrott. Även här kan vi i historien se vad utvecklingen av t.ex. pansarvapen, eller flygstridskrafternas utveckling, betydde för krigföringen under andra världskriget och under första världskriget. Vi har redan sett exempel på vad vi nu kan vänta. Vi kommer att se en fortsättning av denna utveckling när det gäller tillämpning av elektronik och rymdteknologi. Försvarsindustrins roll är att locka till sig resurser, kunnande och forskning. Industrin har också, som nämndes tidigare, en sådan generell karaktär, även om den i många fall är ytterligt målinriktad, att den ger s.k. spin-off-effekter i det civila samhället. Om man minskar resurserna till försvarsindustrin måste dessa resurser kanaliseras åt annat håll. Jag hävdar bestämt att det är effektivare att göra detta direkt än att vänta att försvarsindustrin skall ge spin-off-effekter inom den civila sektorn. I alla andra sammanhang betraktar vi ett sådant samband som mycket naturligt. Försvarsindustrin i Sverige är beroende av export. Skall vi tala om motpoler i riksdagen, utgör här Vänsterpartiet och Ny demokrati dessa motpoler. Synen på vapenexporten är helt skiljaktig. Robert Jousma tog upp problemet med hänsynstagande till mänskliga rättigheter samt områden och länder som befinner sig i krig, och dit vi inte heller enligt Ny demokratis uppfattning skall exportera vapen. Den gränsdragningen blir med nödvändighet svår att göra. Vi har sett den svårigheten när vi här i riksdagen har försökt att stifta lagar om detta. Svårigheterna med en rättvis tillämpning är om möjligt ännu större än med de principiella frågorna. Vänsterpartiet menar att vapenexporten bör minskas till ett absolut minimum för att på sikt upphöra. Självfallet är vi från vår sida beredda att ta de ökade kostnader för Sveriges behov av vapen som detta utan tvivel medför. Om vi tittar på vilka nedläggningar som våra förslag innebär, är det fråga om mycket kraftiga ingrepp, vilket jag nämnde tidigare. Det gäller arméförband -- exempelvis I 20 i Umeå -- flygflottiljer i Ängelholm och Uppsala, och även pansarvapnet. När det gäller flyget är inställningen till JAS-projektet något av ett kännemärke för partiet. Vi var för vår del mot projektet redan när det beslutades och när det dessförinnan diskuterades. Den åsikten står vi naturligtvis fast vid. Jag kan förstå den roll som JAS-projektet har haft för svensk industri och för svensk flygindustri i synnerhet. Svensk flygindustri skulle naturligtvis inte ha haft de framgångar som vi nu kan se om den inte hade haft samhällsbeställningar av stora mått. JAS-projektet är ett sådant. Bristen på kvalificerade samhällsbeställningar är ett problem för svensk industri över huvud taget. Det gäller inte bara den försvarsindustriella delen. Kvalificerade samhällsbeställningar har i alla tider varit motorn för ett lands industriella utveckling. Vi kan bara titta på vad som hände vid tiden före och efter sekelskiftet med järnvägsutbyggnaden. Den hade en enorm betydelse för den industriella utvecklingen, inte bara som transportfunktion, utan också genom att samhället gick in med kvalificerade beställningar. Vissa sektorer är av den karaktären att de klarar sig utan samhällsbeställningar, men de tillhör undantagen. I går kunde vi höra om Ericssons goda resultat för första kvartalet. För det företaget har naturligtvis, vad jag förstår, utvecklingen på mobiltelefonområdet inget samband med en kvalificerad svensk samhällsbeställning. Den har legat i ett framgångsrikt företag som har haft förmåga att marknadsföra sig på den internationella marknaden. De har haft en bra produkt och de har lyckats sälja den. De har satsats egna medel på forskning. Vi närmar oss naturligtvis den tidpunkt när JAS projektet är slutfört. När planen är ute på flottiljerna och i verksamheten är det försent att hävda att vi skall skrota projektet som sådant. Det är möjligt att detta är ett av de sista tillfällena, åtminstone här i kammaren, där vi har som partiuppfattning att vi måste avbryta projektet. Exakt var gränsen går för en samhällsekonomisk lönsamhet är naturligtvis svår att dra, men den börjar väl närma sig. Sedan har vi den principiella invändningen att vi inte skall tillverka den här typen av vapen. Svensk militärt behov är inte av sådant slag att det är nödvändigt. Det är en annan sak. Då förskjuts gränsen ytterligare. Att den finns någonstans är helt klart. En detalj i regeringens proposition som utskottet inte har diskuterat, åtminstone inte särskilt mycket, är icke-militärt motstånd. År 1986 beslöt riksdagen att icke-militära motståndsformer skall ingå i totalförsvaret. Om det skall vara meningsfullt att säga att motståndsformerna skall finnas måste man naturligtvis undersöka med vilka medel dessa former skall verka. Det här gäller fortfarande. Riksdagsbeslutet är på inget sätt upphävt. Alla inblandade hyser vördnad för själva företeelsen. Delegationen för icke-militärt motstånd och dess verksamhet är ändamålsenlig. Det finns naturligtvis två tolkningar. Man kan säga att Delegationen för icke-militärt motstånd har arbetat dåligt och ineffektivt och att den av den anledningen bör ifrågasättas och ersättas av något annat organ som bättre fyller sin uppgift. Ett sådant synsätt kan jag förstå. Men jag tolkar det annorlunda. Jag tolkar det som en signal om att det här arbetet bör upphöra, vi skall inte syssla med detta och vi behöver inte heller utreda vidare vad det kommer att innebära för Sveriges befolkning i framtiden. I brist på andra argument från regeringen hävdar jag att delegationen bör få medel att fortsätta sitt arbete. Den bör också få direktiv som gör att man kan utveckla det här området på ett bättre sätt. Fru talman! Jag står givetvis bakom Vänsterpartiets uppfattningar som redovisats i våra motioner och i meningsyttringen till betänkandet. De socialdemokratiska reservationerna 1, 5, 7, 8, 11, 12, 13 och 14 stämmer också i allt väsentligt med min uppfattning, men jag nöjer mig med att yrka bifall till min meningsyttring vad avser mom. 6, 32

Fru talman! Jan Jennehag hade ett mycket djärvt anslag i sitt anförande. Han började tala om partihistoria. Eftersom Vänsterpartiet är en modern version av det gamla kommunistpartiet kommer man osökt att tänka på förslag som lagts fram av föregångaren till Vänsterpartiet här i riksdagen under gångna årtionden. Det har varit förslag om svensk försvarspolitik som faktiskt har passat som hand i handske med de önskemål som Warszawapakten har haft på svensk försvarspolitik. Nu blir det naturligtvis lättare för Vänsterpartiet i framtiden. Warszawapakten är borta, och Sovjetunionen är upplöst. Men anledningen till att vi under alla dessa årtionden tillsammans med de andra västländerna har tvingats satsa hundratals miljarder kronor på ett militärt försvar är just den militanta expansiva kommunism som nu har gått i graven. Det var Stalin och hans efterföljare som tvingade oss att styra över resurser till denna verksamhet. Den europeiska kommunismen byggde sin maktställning under dessa drygt 70 år på just militär makt, militära rustningar, miljontals poliser och halvmilitära enheter. När man i Vänsterpartiet nu talar om alternativ användning av våra resurser bör de kanske hålla partihistorien i minnet litet grand. Med den historiska ryggsäck som Vänsterpartiet bär på, är det nog klokt att partiet ligger ganska lågt i försvarsdebatten några år framöver. Då hinner folk glömma detta. Jag har förstått att det är den strategi man följer inom Vänsterpartiet, eftersom man under våren inte har brytt sig om att skicka någon suppleant till försvarsutskottet.
Fru talman! Låt mig börja med den senare delen av Sture Ericsons replik. Att Vänsterpartiet inte bryr sig om att skicka sin suppleant till försvarsutskottet är naturligtvis en följd av att vi nu är ganska få i riksdagen. Det finns 17 utskott, och vi är 14 ledamöter. Det innebär att några ledamöter har två bevakningsområden, däribland jag. Det innebär också att från gång till gång göra en politisk rangordning. Det är alldeles riktigt. Den del av möjligheten att påverka försvarspolitiken som ligger i själva utskottsarbetet kan man bedöma på olika sätt, men man får väl trots allt säga att den är relativt begränsad. Det är alldeles riktigt, Sture Ericson, att det ligger en politisk värdering i detta. Miljöpolitiken är viktigare än försvarspolitiken för oss när det gäller att kunna påverka svensk politik. När det sedan gäller partihistoria kan Sture Ericson och jag sätta oss någonstans och tala enskilt om detta. En stor del av argumentationen är känd. Även inom partiet har vi ganska intensivt sysslat med den tidigare öststatskommunismen. Jag kan försäkra att situationen inte är så enkel för oss heller.
Fru talman! Jag ville bara säga att jag tycker att Vänsterpartiet har gjort en riktig prioritering när man inte har kommit till försvarsutskottet. Partiet gör nog klokt i att söka sig bort från sin historia. Låt mig säga personligen till Jan Jennehag att jag tror att han tillhör dem som under de senare åren har bidragit till att det svenska Vänsterpartiet har sökt sig bort snabbare än eljest från öststatskommunismen. Men partihistorien finns där. Detta faktum kommer man inte runt. Misstron mot Vänsterpartiet finns naturligtvis hos alla de svenskar som tycker att vi skall slå vakt om vårt nationella oberoende.
Fru talman! Det här resonemanget återkommer med jämna mellanrum, både i kammaren och på andra ställen. Jag kan inte tolka det som någon slags omsorg om Vänsterpartiet. Sture Ericson säger att han hoppas att svenska folket glömmer detta, nej, tvärtom, det gör rakt motsatt syfte. När det gäller partiets åsikter tar jag ansvar för det som vi nu håller på med i partiet, det som står i vårt partiprogram och det som förekommer i diskussioner bland partiets medlemmar och sympatisörer. Vi har alla en historia, mer eller mindre ärofull. Det är framtiden vi skall hantera nu.

Fru talman! I de borgerliga regeringspartiernas krets har vi valt att uppträda ganska många i debatten. Det har medfört att jag i ett kort anförande kommer att ägna mig övergripande åt några få punkter. Dessutom kan jag inte, fru talman, undgå att ägna en del av mitt anförande åt Sture Ericsons ganska exempellösa anförande. Det senaste meningsutbytet mellan Sture Ericson och Jan Jennehag om partihistoria får mig onekligen att tänka på att om Sture Ericson i efterhand vill ägna sig åt partihistoria, kommer han att finna att ingen socialdemokratisk företrädare har hållit ett så långt, så destruktivt och för försvaret så totalt ointressant anförande som det han nyss gjorde. Tänk vad partihistoria skulle ha suttit väl där, Sture Ericson! Fru talman! Förra årets långsiktiga försvarsbeslut var ett bra försvarsbeslut. Målsättningen den gången var att vi skulle göra rationaliserande ingrepp i organisationen. Tillsammans med ett visst medelstillskott skulle det skapa kvalitetsförbättringar såväl när det gällde personal och utbildning som på materielsidan. Med detta avsåg vi, som försvarsministern brukar uttrycka det, att få en smalare och vassare försvarsmakt. Om detta hade kunnat fullföljas oinskränkt hade riksdagen då, i juni förra året, fattat beslut om den säkraste plattformen för försvaret på bra länge. Nu blev det inte riktigt så. Redan i september månad i fjol krävde den ekonomiska krisen långtgående åtgärder för att komma till rätta med ekonomin. Dessa åtgärder kunde inte lämna försvaret oberört. Det några månader tidigare fattade försvarsbeslutet kom att naggas i kanten. Genom att se på delbeslutet i december tillsammans med dagens beslut vet vi ganska bra hur krishanteringen har påverkat och förändrat fjolårets försvarsbeslut. Jag kan då med viss tillfredsställelse notera att den försvarsprofil som jag nämnde finns kvar. Vi satsar således fortfarande på kvalitet. Kvaliteten på värnpliktsutbildningen kommer kanske främst till uttryck i att vi återgår till en betydande repetitionsutbildningen. Med andra ord förvaltar vi den kunskap som grundutbildningen ger på ett bättre sätt. Det har verkligen varit eftersatt under en lång följd av år. Likaså kommer satsningar på materiell förnyelse att kunna fullföljas på det sätt som vi har beslutat. Detta har kunnat ske trots att riksdagens största parti, Socialdemokraterna, med Sture Ericson i spetsen konsekvent och i en del fall rent av destruktivt drivit en annan linje. Jag skall återkomma till detta. Det är föga överraskande att vi nu, ett år efter fattandet av ett försvarsbeslut, har kvar den säkerhetspolitiska målsättning som vi då formulerade. Regeringen anser att den bör ligga fast, och försvarsutskottet delar naturligtvis denna uppfattning. Jag vill återge några meningar som jag anser vara viktiga i propositionens säkerhetspolitiska avsnitt. Dessa rader, som gäller inriktningen av försvarspolitiken, speglar det som är grundläggande och avgörande för oss och bör vara utgångspunkten också för denna debatt. Jag citerar: ''Avgörande för Sveriges säkerhets och försvarspolitik är dock att situationen alltjämt präglas av ett stort mått av osäkerhet när det gäller utvecklingen av ett antal säkerhetspolitiskt betydelsefulla förhållanden. Den tidigare hotbilden har ersatts av ett nytt riskmönster med instabilitet och svårförutsägbarhet i stora delar av Öst och Centraleuropa. Bedömningen kvarstår att den fortsatta utvecklingen i det tidigare Sovjetunionen, och därvid främst Ryssland, för oss kommer att utgöra den största säkerhetspolitiska osäkerhetsfaktorn under överskådlig framtid. Sverige har små möjligheter att på egen hand påverka utvecklingen i dessa områden. Det är därför viktigt för Sverige att tillsammans med övriga Västeuropa och USA med utrikespolitiska och ekonomiska medel söka bidra till en positiv och stabiliserande utveckling i de berörda staterna. Härutöver kan svensk medverkan komma att aktualiseras i fredsbevarande och humanitära insatser för att förhindra att akuta konflikter uppstår eller för att begränsa de omedelbara konsekvenserna av sådana. Jämsides med dessa strävanden att främja fred och stabilitet i Europa måste vi alltjämt gardera oss också mot mer hotande utvecklingar. De mål och uppgifter för totalförsvaret som fastställdes i 1992 års försvarsbeslut bör därför i allt väsentligt bestå.'' Till detta har regeringen fogat några ytterligare preciseringar vad gäller kraven på beredskap. Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att låta dessa rader få vara med i vår debatt och att vi inte alltför mycket låter denna präglas av sådant som vi innerligt hoppas på men vet så utomordentligt litet om. Jag hyser en viss oro för att möjligheterna att använda försvarsmedel till andra ändamål än försvarsuppgifter skall komma att prägla debatten. Jag vill, fru talman, också återge ett litet stycke från utskottets betänkande. Försvarsutskottet har som något av ett pilotutskott genomfört en granskning av hur beslut i olika avseenden har fullföljts. Denna granskning har på sina håll uppfattats som mycket kritisk, men jag vill framhålla att den snarast har varit mycket konstruktiv. Utskottet anför följande om detta: ''Utskottet kan som en erfarenhet av den just avslutade ärendeberedningen konstatera att det beslutsunderlag som utskottet fått ta del av i vissa frågor varit svårt att tolka och utnyttja men också i delar varit otillräckligt genomarbetat. Vad som närmast avses är förslagen om förändringar av luftvärnets utbildningsorganisation, garnisonssamordning i Östersund och inrättandet av Försvarets sjukvårdscentraum. Utskottet har i dessa fall noterat anmärkningsvärda skillnader i grundvärden och beräkningar i det underlag som utskottet från olika håll fått ta del av. Utskottet är samtidigt medvetet om att stor tidspress rått i underlagsarbetet. En erfarenhetsdiskussion mellan berörda bör ske i syfte att utveckla metoderna för att ta fram beslutsunderlag inför framtida förändringar av det militära försvarets grundorganisation.'' Utskottet vill med dessa rader peka på de svårigheter som råder, betingade av krishantering och andra förhållanden, och som har gjort att vanlig parlamentarisk beredning inte har förekommit. I något fall, såsom i luftvärnsfrågan, har utskottet funnit skäl att i efterhand komplettera detta. Jag tycker inte att det nödvändigtvis skall uppfattas som kritik. Jag tror inte att de små taggar som finns i denna skrivning har varit felriktade.

Det kan bli så ibland. Fru talman! Jag återkommer litet grand till Sture Ericsons anförande. Jag vill för att vara vänlig ett kort ögonblick säga att han gjorde en innovation genom att redan i utskottshanteringen skriva små tal i reservationsform. Det kom väl till pass, eftersom inledningen av Sture Ericsons anförande var en ren högläsning ur reservation 3. Han hade självfallet nytta av att ha texten färdigskriven i reservationsform sedan någon vecka tillbaka. Men jag ställer mig onekligen frågan om Sture Ericson är fullt medveten om att reservationstext faktiskt är en utbytestext, som blir riksdagens beslut för den händelse att den bifalls av en majoritet i riksdagen. Jag ifrågasätter därför om reservationstexter verkligen bör utformas som små anföranden. Jag finner det litet underligt att man från socialdemokratiskt håll inte har nöjt sig med att ta upp årets utgiftsramar och de särskilda förhållanden som vi har haft att ta ställning till. Härutöver har man faktiskt plockat upp sådant som teknikfaktorn, som riksdagen avvisade för ett år sedan, och prisuppräkningen, som riksdagen också har haft synpunkter på. Jag kan inte se annat än att man mycket väl har kunnat förutse utgången av dessa förslag. Man har naturligtvis inte lagt fram dem för att skapa oro, olust och vantrevnad hos försvarsmaktens och materielindustrins anställda, men den enda kvarstående effekten har likväl varit att man hållit de anställda inom det militära försvaret och inom industrin på halster. Ni har hela tiden sagt att om vi finge göra som vi ville, då skulle ni få se. Jag tycker att det är en inhuman politik, som är okonstruktiv och inte gagnar något syfte. Jag vill fråga Sture Ericson: Varför visar ni en sådan brådska när det gäller teknikfaktorn i år? Det är fyra år till nästa försvarsbeslut. Det är fullt lovligt att ha uppfattningen att den inte skall vägas in, men det är just nu enligt mitt mycket bestämda förmenande fel synpunkt vid fel tid. Jag tycker vidare att det var anmärkningsvärt att försöka inteckna något slags ny majoritet i kammaren genom att hänvisa till en åsiktsmässig majoritet som skulle föreligga. Man kan ju skapa sig vilka små lyckorus som helst, men det finns faktiskt inga folkpartistiska rader i kompletteringspropositionen. Texten är regeringens, Sture Ericsson, rad för rad, och alla dessa rader står vi bakom. Det tycker jag nog är värt att understryka. Jag tar mig t.o.m. friheten att säga: Om den nuvarande riksdagsmajoriteten kan ifrågasättas, ifrågasätter jag att Sture Ericson är en bra företrädare för kommunal och landstingsråden i Umeå, Sollefteå, Värmland och Halland. Varför kommer de annars till oss och frågar om regeringens politik skall följas? Vad menas med den egna majoriteten? Är det andra partigrupper och andra partiledare i debatten? Fru talman! Jag tänker sluta mitt anförande på samma sätt som Sture Ericson och på så sätt få en åsiktsgemenskap till stånd. Jag skall inte säga exakt detsamma. Sture Ericson avlutade med att vilja sätta stopp för Anders Björck. Jag anser att det finns större anledning att stoppa Sture Ericson. Jag återgår till frågan om historien. Sture Ericson har läst sin partihistoria och hänvisar till Sven Andersson och andra gamla pålitliga socialdemokrater. Dessa dokumenterade så många gånger från riksdagens talarstol tanken om folkförsvaret och vikten av att ha en försvarsmakt som är förankrad i folkdjupet. Dessa personer har sett till att försvarsmakten har fått tillräckliga medel att bli till den storhet som nu attackeras. Jag tror därför att det är något fel med den säkerhetspolitiska synen hos Sture Ericson.
Fru talman! Mitt anförande handlade enbart om behovet av en realistisk anslagsnivå, dvs. i stort sett oförändrade anslag för försvarsplaneringen. Oförändrade anslag är faktiskt ganska sensationellt i dagens nedrustande Europa. Det hela handlar också om rationaliseringar i samband med ett tiotal besparingsförslag inom ramen för att skaffa fram pengar till materiel för att höja kvaliteten i krigsorganisationen. Detta anser Arne Anderssom vara destruktivt. Ett sådant uttalande är obalanserat och gallsprängt. Utskottet har mycket tydligt avvisat förslaget om att tränga ihop I 5 och A 4 i Östersund på samma kaserngård. Utskottet förordar att ''A 4:s etablissement sålunda ej bör lämnas''. Utskottet har i stället visat på möjligheterna att spara mycket mer på statskassan med hjälp av andra lösningar. Nu har utskottet fått höra kommentarer från officerare på planeringsstaberna om att riksdagens beslut kommer att tolkas så att I 5 och A 4 i alla fall skall slås ihop. Jag tror därför att Arne Andersson borde passa på tillfället att här i kammaren ge besked om att det är riksdagen och inte arméchefen som verkligen bestämmer i dessa frågor. Det kan också vara bra för det moderata kommunalrådet i Östersund att få besked om vad som gäller.
Fru talman! Omsorgen om relationerna mellan kommunalrådet i Östersund och mig är välment men inte alldeles nödvändigt. Jag tackar likväl. Jag tror inte att det råder några delade meningar om hur riksdagens beslut skall tolkas. Jag är fullkomligt övertygad om att CA vet vem det är som bestämmer i dessa frågor. Varje annan tanke är fullkomligt främmande för både CA och riksdagen. Men i den ''tuvhoppande'' politik som Sture Ericson bedriver går det väl att slänga in sådana brasklappar. Jag avser inte att hoppa med i den dansen.
Fru talman! Arne Anderssom kommenterade i sitt anförande våra reservationer. Nu råkar det vara så att enligt gällande regler i riksdagen är det oppositionen som bestämmer vad det skall stå i reservationerna. Det är det privilegium vi har. Arne Andersson har inte desto mindre vänt sig till kammarkansliet i ett försök att censurera de socialdemokratiska reservationerna. Detta tycker jag är lätt upprörande. Sedan har vi personalfrågorna. Arne Andersson anser att våra förslag gör att personalen hålls på halster. Men vad gör ni? Ni avskedar hundratals köks och förrådsanställda och sätter i stället in värnpliktiga -- som en grå arbetskraft. Personalen är uppsagd. De förlorar jobben under det kommande året. Är detta god personalpolitik, i all synnerhet som den kommer att bli dyrare för samhället? Vidare har vi teknikfaktorn. Arne Andersson anser att vi skall vänta med att diskutera teknikfaktorn till 1997. Men poängen är ju att vi skall inte vänta. Ger vi inte besked om teknikfaktorn nu, går det inte att styra planeringen och besluten om anskaffningen av materiel. Planeringen blir skev, och pengarna används på ett ineffektivt sätt. Därför bör vi så snart som möjligt ge besked om teknikfaktorn för framtiden efter 1997.
Fru talman! Det är alldeles rätt, Sture Ericson, att avsikten är att teknikfaktorn, precis som riksdagen beslutade för ett år sedan, skall gälla och vara ledande för planeringen. Det är inte något missförstånd därvidlag. Har man som Sture Ericson uppfattningen att försvaret skall vara helt annorlunda, eller kanske rent av ha ett litet försvar, går det att göra som Sture Ericson har förslagit i den socialdemokratiska motionen. Då går det säkert att slopa Miloindelningen osv. Den behövs inte med den försvarsorganisation som Socialdemokraterna föreslår. Hur var det med de många hundra förrådsanställda? Det är alldeles rätt att vi har beslutat att så många värnpliktiga som det behövs för krigsorganisationen skall tas ut för den typen av tjänster. Det står vi för. Jag undrar varför inte facket och andra som är upprörda över detta funderar över den organisation som skulle bli en produkt av den försvarspolitik som Sture Ericson företräder. Det förslaget måste utgöra en långt mer vådlig utveckling för de anställda. Det är bra märkligt att komma dragandes med dessa 800 personer när socialdemokraternas förslag handlar om att samlokalisera de värnpliktiga på åtta brigadorter i stället för 16. Har Sture Ericson funderat något över hur mycket civilanställd personal som kommer att försvinna i den svängen? Nu har ni kunnat välja denna väg, eftersom ni inte står för era förslag mer än att det går bra att väcka en motion. Men ni kan inte föreslå hur det skall gå till, utan ni vill att regeringen skall återkomma med förslag. Den vänligheten kommer vi i majoriteten att befria regeringen från genom att avslå motionen på den punkten. Men tanken från er sida är sannerligen inte att främja de civilanställdas situation. Det är faktiskt tvärtom.

Fru talman! Det är nu snart ett år sedan riksdagen fattade det gällande försvarsbeslutet. Det var ett efterlängtat beslut efter flera års beslutsångest och valhänthet i försvarsfrågan. Det tog, fru talman, socialdemokraterna fyra år att inte fatta ett försvarsbeslut. Sedan den borgerliga regeringen tillträtt kunde ett heltäckande försvarsbeslut fattas på några månader. Försvarsbeslutet kom i rätt tid. Det var också -- för att återge ÖB Bengt Gustafsson -- ett ärligt beslut. Äntligen skapades en rimlig balans mellan kvalitet och kvantitet, mellan uppgifter, resurser och organisation. Det innebär den mest genomgripande strukturförändringen av svenskt försvar sedan försvarsbeslutet 1942. Det här gäller krigsorganisation, fredsorganisation, central och regional ledning, och det gäller materielplaner. Det är de största förändringarna sedan 1942 under brinnande krig. De förslag som regeringen lade i budgetpropositionen är en första etapp i genomförandet av försvarsbeslutet, och deras strävan är att höja kvalitet och effektivitet. Min naturliga utgångspunkt för förslagen har varit att försvarsbeslutet i stort skall kunna genomföras. Det gäller särskilt sambandet mellan uppgifter, organisation och materiell förnyelse. Vi skall vårda 1992 års försvarsbeslut -- inte, som Sture Ericson vill, till varje pris, till varje kostnad slå sönder det och detta så snabbt som möjligt, bara för att han inte fick igenom sina förslag förra året. Det är därför med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att det har kunnat skapas en majoritet i försvarsutskottet kring en försvarsekonomi som säkrar innehållet i försvarsbeslutet. Sture Ericson ägnade lång tid åt att kritisera Robert Jousma och Ny demokrati för detta. Jag tycker tvärtom att det hedrar Robert Jousma och Ny demokrati att man i den fastställda ordningen, när regeringen har lagt sin proposition, för diskussioner och förhandlingar i försvarsutskottet och i andra sammanhang. Ny demokrati har här tagit sitt ansvar för att fullfölja ett försvarsbeslut. De har som alla andra fått ge och ta. Sture Ericson vill bara ta. Han vill under inga omständigheter ge någonting. Det är därför, fru talman, som han har försvunnit ur den intressanta försvarsdebatten, den försvarsdebatt som påverkar, där man är med och beslutar och på så sätt får ett medinflytande. Tack vare att försvarsutskottet har tagit den här frågan på allvar och försökt skapa en majoritet har vi kunnat se till att försvarets internationella centrum förläggs till Almnäs. Genom detta kan vi svara upp mot de snabbt ökade kraven på svenska Bamseprojektet säkras, vilket är viktigt för försvarsindustrins långsiktiga utvecklingsförmåga. Lösningen av luftvärnsfrågan är en politisk kompromiss som emellertid innebär en fördyring gentemot regeringens ursprungliga förslag på totalt 100 miljoner kronor under tio år. Det är pengar som måste sparas in på något annat område. Det kommer inte att bli lätt, och jag hoppas att vi gemensamt på ett seriöst sätt skall kunna klara av de nya sparmål som nu uppstår. Fru talman! Jag reser ofta till förband och försvarsindustrier. Nästan varje vecka är jag ute och träffar människor som jobbar i eller med anknytning till försvaret -- officerare, civilanställda, försvarsindustrianställda, människor som sysslar med forskning och inte minst värnpliktiga. Det är människor vars liv är beroende av de beslut riksdag och regering fattar i försvarsfrågor, t.ex. det beslut som kammaren skall gå att fatta i dag. Många av dessa tiotusentals människor som jobbar inom försvaret och försvarsindustrin är oroliga. Omstruktureringen av försvar och försvarsindustri innebär att jobben blir färre. Deras budskap till mig är klart: Vi ställer upp på försvarsbeslutet, men låt försvarsbeslutet ligga fast! Vi tar smällarna, de som är beslutade, men ändra inte på försvarsbeslutet! Vi behöver arbetsro. 80-talets oförmåga att komma till rätta med de svåra obalanserna i försvaret, manifesterad i det havererade försvarsbeslutet 1987, var en olycka. Att nu åter riva upp planeringen, som Sture Ericson vill, vore förödande och ansvarslöst och skulle göra oerhört ont hos de människor som i så fall skulle drabbas. Ingenting har skett, fru talman, i omvärlden som ger oss anledning att se mera ljust på framtiden och därmed kunna dra ner på försvaret. Rysslands kvalitativa upprustning i vårt närområde har fortsatt. Den politiska instabiliteten och osäkerheten i Moskva har ökat. Kriget i Jugoslavien ställer ökade krav på svenska FN insatser, därmed också på försvarets förmåga att ställa välutbildade och välutrustade förband till Debatten om de svenska FN-soldaternas möjlighet att skydda sig och att strida i mörker visar att försvarsbeslutet måste ligga fast. Det är riktigt, som påpekats i debatten, att här har vi brister. Men man glömmer att just de bristerna beslutade riksdagens majoritet den 3 juni förra året att rätta till. Det som skall ske är i hög grad på gång, både för dem vi skickar ut och för dem som skall slåss i vårt eget land, om vi någon gång skulle bli utsatta för krig. Jag sade att den 3 juni förra året debatterade kammaren försvarsbeslutspropositionen. Jag vill gärna citera vad Socialdemokraternas fältherre i försvarsutskottet Sture Ericson då sade om försvarsplanering: ''Vi socialdemokrater föreslår däremot oförändrad planeringsram för försvaret fram till 1997. I ett Europa, där alla stater i vårt närområde drar ned sina militärutgifter, är också en oförändrad nivå en klar markering av att vi känner behov av att gardera oss för säkerhetspolitiska överraskningar mot slutet av 90-talet.'' Men inte ens ett år senare gäller detta. Nu går man ju ifrån det. I den s.k. sparplan som Socialdemokraterna presenterat för försvaret kommer det drastiska besparingar -- försvarsprisindex skall rivas upp och mycket annat -- som just innebär att man dramatiskt går ifrån det som Sture Ericson stod och talade om i denna talarstol förra året, nämligen en oförändrad försvarsplanering, som då var hans bud. I sina planer gör Sture Ericson drastiska besparingar utan att kunna prestera ett trovärdigt säkerhetspolitiskt analysunderlag till stöd för nedskärningarna. Det vore intressant att få veta exakt vad det är som Sture Ericson och hans partivänner menar har eliminerat risken för överraskningar mot slutet av 90-talet. Det var ju det som Sture Ericson varnade för förra året, ''säkerhetspolitiska överraskningar mot slutet av 90-talet.'' Risken för sådana är nu tydligen borta, och jag frågar: Vad är det som gör att Sture Ericson kan vara så tvärsäker i det avseendet? Sture Ericson har i dag pekat på att bl.a. NATO skär ner och glömmer, medvetet eller inte, att de länder som han exemplifierar med rustade upp mycket kraftigt under 1980-talet. Då sade Sture Ericson icke ett ord om att vi borde hänga med i den upprustningen. Nu passar jämförelserna! Nu passar det av inrikespolitiska skäl och med de krav som Sture Ericson har fått på sig från partiledningen, Allan Larsson och andra. Då hördes inte ett pip om att jämförelser med NATO länder var relevanta. Man kan faktiskt, fru talman, inte göra skam på sanningen på det sätt som nu sker. Ena året jämför man med NATO-länder, vid ett annat tillfälle passar det inte. Och försvarsprisindex! Det var ju Socialdemokraterna själva som under 80-talet införde korrigeringar i försvarsprisindex på grund av valutaförändringar. Samtidigt som Socialdemokraterna gjorde detta sade de att pensionärerna inte skulle få kompensation för devalveringen 1982. Inte heller här hänger någonting ihop av det som Sture Ericson säger men som han kritiserar den borgerliga regeringen och försvarsutskottets majoritet för. Jag tror faktiskt, fru talman, att det inte bara är Sture Ericsons geografiska kunskaper som är bristfälliga, som Robert Jousma så elegant har visat, utan det gäller nog också partihistorien -- och den nära partihistorien, under de senaste åren, då Sture Ericson har suttit i riksdagen.

NATO-länderna som Sture Ericson jämför med rustade upp kraftigt och ersatte sin gamla materiel under 80-talet med modern materiel. Vad gjorde vi då i Sverige och vad gör vi nu? Ja, på tal om stridsvagnsfrågan: I Sverige utbildar vi värnpliktiga på samma stridsvagnar som deras farföräldrar lärde sig använda på 1950-talet. Jag tycker inte att det är någon våldsam upprustning att ersätta 200 av dessa 40--50-åriga stridsvagnar -- 200 av de 600 som vi har -- med modern materiel. Vi har ett ansvar att göra detta, så att inte värnpliktiga och andra skickas ut i stridsvagnar som deras farföräldrar på 50-talet fick utbildning på. Dessutom har analyser gällande stridsvagnar kontra helikoptrar faktiskt gjorts -- även under det senaste året. Om Sture Ericson är intresserad skall han få gott om promemorior om detta -- och det illa kvickt. Vi har inte gjort annat än att utreda den balansen. Någon gång måste man ju sätta ned foten. Vi kan inte hålla på att spela krona och klave om viktiga materielbeställningar för att tillfredsställa någons grälskjuka och skjuta upp det här långt in på 2000-talet. Är det någon fråga som är rejält utredd är det just stridsvagnsfrågan, vilket man finner om man verkligen bemödar sig om att ta reda på fakta. Tillåt mig att komma med ett citat: ''Socialdemokraterna vill nästan helt slopa köp av nya stridsvagnar. Därmed försvinner snart pansarvapnet från försvaret. Vilken analys säger att försvaret klarar sig utan pansar? Av detta finns inte ett spår i förslaget.'' Det är inte jag som säger detta, utan det skrevs i en ledare i gårdagens Dagens Nyheter. Tidningen pekar på att ett parti som säger sig vilja återta ansvaret för försvarspolitiken och Sveriges säkerhet föreslår en radikal nedrustning utan att kunna motivera förslagen. Sanningen är att Socialdemokraterna saknar politiskt mod att föreslå besparingar på andra områden än försvaret. Därför skär man utan eftertanke ner just på försvaret. Man tror att man kan uppnå kortsiktiga vinster. Men dessa förslag -- de är omfattande, vilket vi inte skall hyckla med -- kommer att få allvarliga konsekvenser för försvaret och försvarsindustrin. Nya orter hotas av omfattande regementsdöd. Programmet med titeln Sätt Sverige i arbete innebär arbetslöshet för tusentals människor inom försvarssektorn. Tala om att civilanställda blir arbetslösa på grund av att värnpliktiga tas i anspråk för mobiliserings och förplägnadsuppgifter! Det här är ju en mycket obetydlig friställning jämfört med Sture Ericsons förslag om man skall genomföra en koncentration till ett mindre antal tvåbrigadsregementen. Då skulle alltså mångdubbelt flera människor bli arbetslösa. Dessa har vi inte hört ett ord om. Varför ömmar Sture Ericson inte för dem? Arbetslöshet är naturligtvis illa nog, men långt allvarligare är att Socialdemokraterna verkar vilja riskera Sveriges säkerhetspolitiska handlingsfrihet. Jag skall avsluta med några ord om den här problematiken. Det finns nämligen en gräns för hur mycket man kan reducera försvarsutgifterna utan att säkerhetspolitiken förlorar i trovärdighet. Genom att, som nu, förespråka så kraftiga nedskärningar att den militära alliansfriheten kan ifrågasättas ställer sig Socialdemokraterna utanför en bred åsiktsgemenskap i försvarsfrågan. Frågan är vad de försvarsvänliga socialdemokrater som finns tänker när de ser detta? Frågan är vilka signaler de ogenomtänkta och illa underbyggda förslagen sänder ut i världen. Socialdemokraterna talar ofta och gärna om alliansfriheten och om hur viktig den är för Sverige. Man kan tala hur mycket som helst om alliansfrihet, men om försvaret saknar styrka att sätta kraft bakom orden mister politiken sin trovärdighet. Därför kan man med fog fråga om inte Socialdemokraterna spelar ett dubbelspel i säkerhetspolitiken. Är man nu beredd att överge alliansfriheten? Vill man ge upp den styrkeposition i det framtida Europa som ett starkt försvar ger, oavsett vilken säkerhetspolitisk väg som vi väljer? Jag tillhör verkligen inte de säkerhetspolitiska testuggarna, för vilka all debatt om våra framtida säkerhetspolitiska vägval är av ondo. Tvärtom -- vi behöver en diskussion om hur svensk säkerhetspolitik skall utvecklas i ett Europa som förändras. Det är emellertid en diskussion som måste föras öppet och förutsättningslöst. Vi måste vara på vår vakt mot förslag som, utan att någon debatt har förts, kan komma att inskränka vår framtida handlingsfrihet. De kan, precis som osäkerheten om utvecklingen i det nya Europa, bli en fara för Sverige eller som Dagens Nyheter så träffande skriver i den ledare som jag nyss citerade: ''Försvaret är en försäkringspremie. Den kan sänkas när försvaret på lång sikt inte behövs. Socialdemokraterna ger ingen analys som stöd för sitt förslag. Deras motion är inte seriös.'' Fru talman! Miljövännerna brukar säga att vi inte har ärvt naturen av våra föräldrar utan att vi har lånat den av våra barn. På samma sätt är det med försvaret och den nationella säkerheten. Kortsiktig, oklok försvarspolitik i dag, riskerar att sätta våra barns fred och säkerhet på spel i morgon. Det får aldrig ske. Därför måste förnyelsen av försvaret fullföljas.

Fru talman! Anders Björck inledde med en liten betraktelse över försvarsbeslutet och vikten att man vårdar detsamma. I anförandet fanns också ett slags antydan om den nya regeringens handlingskraft vad gällde att hantera försvarsfrågorna. De linjer som 1992 års försvarsbeslut bygger på låg klara redan några månader efter 1991 års val. 1990. Man kan väl säga att det inte enbart var som en frukt av den socialdemokratiska regeringens brist på handlingskraft, utan att det var ett uttryck för den parlamentariska situationen. Om man granskar vad som faktiskt sades då och vad som sedan kom att stå i 1992 års försvarsbeslut kan man nästan påstå att den moderata politiken 1992 ungefär var likadan som den socialdemokratiska politiken 1990. Om moderaterna hade varit lika handlingskraftiga på hösten 1990 hade vi fått ett försvarsbeslut då. Det hade givetvis inte riktigt stämt med min uppfattning, men det hade i varje fall varit bättre att det fattades då än att man väntade med det ytterligare tid. Det är ju alldeles riktigt att den osäkerhet som politiska beslut -- eller brist på beslut -- orsakar är irriterande för vilken organisation som helst. Den blir ett streck i räkningen och tvingar till omplanering. Men på många områden i samhället får man leva med detta. Det får man t.ex. göra när det gäller jordbrukspolitiken. Den fria marknaden, vars totalt oplanerade krumsprång nog försätter många i verkligt stora problem, är ett annat exempel. Det är inte konstigt att organisationen, den militära apparaten, vill ha klara linjer och fasta beslut som gäller under lång tid. Det ligger naturligtvis i dess överlevnadsstrategi. Om man inte kan få klara riktlinjer vill man naturligtvis hellre att det råder osäkerhet än att det fattas negativa beslut med en gång. Det ligger också en mekanism i att man drog ut på tiden fram till 1992 års försvarsbeslut. Fru talman! Jag ser att min taletid är slut. Jag får återkomma. Tack!

Fru talman! Jag tycker att det var svagt av Anders Björck att inte debattera med Jennehag. I mitt inledningsanförande citerade jag en del uttalanden som Bengt Westerbeg nyligen har gjort. När jag ställde dem i kontrast mot det som försvarsministern sade här i talarstolen medförde det att jag fick bevittna våldsamma utfall från försvarsministern mot vice statsministern. Försvarsekonomi är svårt, komplicerat och tekniskt. Men jag måste ändå säga att jag är litet besviken över att Anders Björck inte har orkat sätta sig in i detta bättre än vad han tydligen har gjort. Han bara läser upp vad hans talskrivare har producerat. Han påstod att Socialdemokraterna har gått ifrån ståndpunkten från i fjol om oförändrad planeringsram, om att vi skall ligga kvar på ungefär samma reala nivå. Faktum är att de förslag vi har lagt fram innebär ungefär detta. Ni Moderater fick med er den övriga regeringen på en höjning. Vi ställde inte upp på den höjningen. Det förslag som vi har lagt fram gällande nästa budgetår, som kommer att behandlas senare av riksdagen, innebär en neddragning med ungefär 600 miljoner. Ni ville ha en höjning på 900 miljoner. Dessa 600 miljoner fördelar sig på följande sätt. miljoner, från reservationer hos ÖCB tar vi 200 miljoner och ytterligare 200 miljoner sparas genom att vi avstår från lyxen att överutbilda värnpliktiga för våra 16 brigader, vilket jag redan har talat om. Detta gäller alltså nästa budgetår. Budgetåret 1994/95 och framöver blir det ungefär lika stor besparing genom en justering av försvarsprisindex. Vi ligger fortfarande kvar på en realt oförändrad nivå. Statsministern var mycket tvärsäker och ansåg att det är klokt att satsa 20--25 miljarder -- som det blir fråga om i slutändan -- på att köpa stridsvagnar, utan utredning. Om man har någon annan uppfattning och ifrågasätter detta är man grälsjuk. Jag kan berätta för Anders Björck, som kanske inte har så mycket närkontakt med försvaret, att det inom försvaret finns väldigt många personer som är grälsjuka i den här frågan. Jag skulle vilja påstå att en klar majoritet av försvarets anställda tycker att den här stridsvagnsaffären är mycket, mycket tvivelaktig och att man grundligare borde gå igenom den. Man ansluter sig till vår försiktigare linje. Man skall skaffa 60 stridsvagnar för pansarskolan i Skövde och öva upp kompetensen och tekniken, för att litet längre fram se om man verkligen skall köpa fler stridsvagnar. Anders Björck citerade frikostigt ur Dagens Nyheters ledare från i måndags. Varför citerade inte Anders Björck från Svenska Dagbladets ledarsida i stridsvagnsfrågan?

Fru talman! Jag riktar inte våldsamma utfall mot vice statsministern eller någon annan av mina regeringskolleger, vilket Sture Ericson tycks tro. Han har ingen kunskap om hur arbetet går till i en regering, eftersom han aldrig har suttit i någon sådan. Det finns en proposition som regeringen står bakom. Jag vill understryka att det är regeringens bestämda uppfattning att vi önskar att vi skall få igenom den här propositionen. Det finns också en utskottsmajoritet för detta. Det ohederliga är att Sture Ericson går ut och säger att de besparingar som han föreslår för det första innebär att man ligger kvar på oförändrad nivå och för det andra inte drabbar någon. Besparingarna innebär att man tar bort 4,6 miljarder i köpkraft från försvaret t.o.m. 1997. Det innebär antingen att ett stort antal förband måste försvinna -- beslut måste fattas under innevarande år om det skall bli någon effekt -- eller att vi omedelbart måste säga nej till stora materielprojekt. Sture Ericson åker land och rike runt -- han åker åtminstone till Karlskogatrakten -- och säger att visst skall vi ha BAMSE och annat. Men Sture Ericson vet ju att hans förslag innebär dramatiska nedskärningar på försvarsmaterielsidan. Om det inte blir stridsvagnar så blir det inte motköp som i stor utsträckning, kanske upp till hundra procent, kommer att hamna i svensk försvarsindustri. Jag reagerar starkt emot att man försöker låtsas som om man kan spara pengar på försvaret. Det har Sture Ericson fått order om från partiledningen. Det är inte så många socialdemokrater som bryr sig om försvaret så det kan offras. Samtidigt säger man att besparingen inte medför någon effekt. Jo, det kommer att bli effekter på en rad områden -- t.ex. i kommunerna och i försvarsindustrin. Avslutningsvis några ord om försvarsprisindex. Sture Ericson kan väl inte på allvar mena att man skall införa ett index som bara utlöses om utvecklingen går i en viss rikting och inte utlöses om den går i en annan rikting. Då är det definitionsmässigt inget index längre. Det är ungefär lika begåvat som att säga att en brandförsäkring bara gäller så länge det inte brinner, men om det tar eld upphör försäkringen att gälla.
Fru talman! Inget index, säger Anders Björck. I och med det har han uttalat sin förkastelsedom över det faktum att man inte har räknat upp basbeloppet med kronans nedskrivning. Det har gått ut över pensionärer, handikappade och andra som för sin knappa levnadsstandard är beroende av detta index. Generalerna får däremot kompensation. Regeringen är inte särskilt konsekvent. När det gäller försvarsekonomin hävdar jag med bestämdhet att vi ligger kvar på den nivå som vi sade var en oförändrad nivå vid fjolårets försvarsbeslut. De besparingsförslag vi har lagt fram går inte under denna nivå. Anders Björck bör gå hem och läsa på litet grand. Jag hade väntat mig att Anders Björck ändå med några ord skulle nämna den farsartade behandlingen av luftvärnsfrågan i Södra milområdet. Den kommer att tas upp av andra socialdemokrater längre fram i dag. Det är fråga om en närmast skandalös behandling. Man lägger fram slarviga förslag och tvingas efter det att man har lagt fram propositionen tillsätta utredningar för att ändra förslaget efter en politisk uppgörelse med Nydemokraterna. Så småningom kommer det att sluta med att vi står där med ytterligare två kaserngårdar som suger pengar från våra försvarsanslag. Det är pengar som naturligtvis tas från materielanskaffningen, som Anders Björck här talar så varmt för. Det är så dåligt som det över huvud taget kan bli, Anders Björck, att lägga fram ett förslag i januari om att minska antalet penningkonsumerande kaserngårdar för att sedan sluta med en politisk uppgörelse med Nydemokraterna några månader senare, med ytterligare två kaserngårdar som resultat.

Fru talman! Jag förstår ärligt talat inte resonemanget om försvarsprisindex. Antingen skall vi ha ett sådant -- Socialdemokraterna har varit med om att införa det inkl. kompensation för valutadifferenser -- eller också skall vi inte ha det. Det kan inte bara utlösas när det passar Sture Ericson. Då är det icke längre något index. Sture Ericson säger -- på det sätt som kanske gick hem på 20 och 30-talet -- att generalerna får kompensation. Det är väl inga generaler som får kompensation. Det är Sture Ericsons -- åtminstone hittillsvarande -- väljare i Karlskoga som får kompensation, eftersom man kan fullfölja stora materielprojekt. Det är människorna i t.ex. Umeå och Halmstad som slipper råka ut för att deras förband läggs ner tack vare att vi med detta index kan fullfölja materielanskaffningen utan att omedelbart behöva göra stora neddragningar på fredsorganisationssidan. Det är de civilanställda som Sture Ericson ömmar för som får kompensationen, liksom jobbarna i Karlskoga -- inte några generaler. Jag skulle gärna ta en lång diskussion om luftvärnsfrågan. Det stod alldeles klart av det förslag som regeringen lade fram att också försvaret skulle drabbas. Det var ett villkor som Socialdemokraterna ställde för en krisuppgörelse i höstas. Vi fick ett åliggande att snabbt komma med förslag. Nu kommer vi med förslag, men då passar inte galoscherna. Nu blir det två etablissemang -- ett i Ystad och ett i Halmstad. Jag har i utskottet erfarit att det socialdemokratiska förslaget också gick ut på att man skulle ha två etablissemang. I praktiken skulle Halmstad vara kvar samtidigt med ett luftvärn i Ystad. Fru talman! Jag har lärt mig en sak. Det spelar ingen roll vilka förslag vi lägger fram när det gäller fredsorganisationsfrågor. Detta gäller oavsett om förslagen är bra eller dåliga, och vi kan alla ha synpunkter på vad som är bra och dåligt. Sture Ericson kommer omedelbart att lägga fram ett annat förslag. Jag försäkrar att han kommer att komma med andra motioner på det här området när det gäller förband efter förband bara för att retas och ställa till trassel. Därför har han mält sig ur en seriös diskussion om försvarets framtida utveckling. Jag vet att många socialdemokrater som var med och byggde upp det svenska försvaret är djupt bedrövade över detta. Med taktiken att lägga fram alternativa förslag bara för att retas får

Fru talman! Förra årets försvarsdebatt i början av juni startade kl. 9 på morgonen och fortsatte långt in på kvällen. I debatten deltog 56 talare. De höll 156 anföranden. Riksdagens protokoll från den debatten omfattar mellan 160 och 170 sidor. Till dagens debatt har 24 talare anmält sig. De har anmält en talartid på 3 timmar och 48 minuter. Det är ganska mycket det också, men jämfört med maratondebatten förra året är skillnaden markant. Anledningen till det är inte svår att förstå. Det var förra året vi debatterade och beslutade om försvarets utveckling mellan 1992 och 1997 och planeringsinriktningen för den därpå följande femårsperioden. Det var då vi äntligen beslutade att satsa mer på kvalitet och materiel och fortsätta att banta en alltför stor numerär av halvdant utrustade soldater. Försvaret skulle, som Arne Andersson och Anders Björck har påpekat här i dag, bli smalare och vassare, som det litet populärt heter. Det är väl en riktig sammanfattning. Det var en inriktning och modernisering av försvaret som gjorde det ganska lätt för oss i Folkpartiet liberalerna att stödja förra vårens försvarsbeslut. Vi menar att vi länge -- och för döva öron -- talat och arbetat för en sådan förändring av försvaret; inte minst gjorde Hans Lindblad det. Från vår synpunkt hade beslutet visserligen sina brister, men färdriktningen var rätt. Numerären t.ex. tyckte vi trots allt var för stor, men det menade vi fick justeras efter hand. Färdriktningen var äntligen den rätta, och det var den vi utpekat. I år konstaterar utskottet att förändringar i arméns grundorganisation inte kan uteslutas i framtiden. Försvarsministern sade i ett tal för inte så länge sedan att den materiella förnyelsen betyder mer för försvaret än möjligheterna att behålla ett eller annat regemente. Hans Lindblad kunde inte ha uttryckt det bättre. Säga vad man vill om försvarsministern, men någon gammaldags konventionell regementskramare eller kasernkramare är han inte. Detta är menat som beröm. Jag hoppas att det inte ställer till problem för försvarsministern i förhållande till det egna partiet. Sverige ökade alltså sina försvarsanslag genom förra vårens beslut; det gjorde vi när många länder minskade sina, som Sture Ericson har påpekat. Orsaken var och är att den materiel som vi skall utrusta våra soldater med var, och fortfarande är, så omodern på många sätt eftersom det så länge funnits obalanser i vårt försvar; främst naturligtvis inom armén. Inom flygvapnet och marinen är det bättre beställt. Där råder i stort sett balans mellan kvalitet och kvantitet. Arméns omstrukturering är dock nu på gång. Det är bra. Men bristerna på materielsidan är besvärande. Jag har noterat att överbefälhavaren har uttryckt det som att vi går i otakt -- det är som bekant en styggelse för en militär. Otakten består just i att vi har en omodern materiel på många områden. Det kommer vi att ha -- trots beslutet förra våren och trots beslutet i dag -- till slutet av 1990-talet och kanske några år in på 2000-talet. Förra vårens försvarsbeslut naggades i kanten, som Arne Andersson uttryckte det, redan efter några månader genom förra höstens uppgörelse mellan regeringen och socialdemokraterna i försöken att stabilisera den svenska ekonomin. Även försvaret fick och får bidrag för att sanera landets affärer. Det menar jag är riktigt. Hade försvaret i det läget -- när så många människor på så många områden fick vidkännas besparingar -- undantagits från sparkrav hade det förmodligen lett till negativa reaktioner hos stora delar av befolkningen. Det kunde i sin tur ha lett till en försvagad försvarsvilja. Ökningen blev alltså mindre än om vårens beslut stått sig, men det är i alla fall fråga om en ökning. Det kan låta paradoxalt i en tid och en värld då den traditionella hotbilden mot Sverige rimligen blivit annorlunda. Risken för ett stort anlagt och genomfört invasionsanfall över Östersjön är det inte många som tror på inom en överskådlig framtid när nu Sovjetunionen är upplöst och Warszawapakten inte längre existerar och när vi har fria och självständiga stater på andra sidan Östersjön, där det för bara några år sedan var sovjetryska basområden. Men vi har fått en ny riskbild. Den största osäkerhetsfaktorn för oss är utvecklingen i det forna Sovjetunionen. Där är läget osäkrare än det var förra våren vid den här tiden. En demokratisk utveckling i Ryssland är i högsta grad ett svenskt säkerhetspolitiskt intresse. Men den mycket bräckliga demokratin där är långt ifrån säkrad. Tragedin på Balkan, i det forna Jugoslavien, kastar sin skugga också över oss. Ingen vet riktigt vad det kan innebära för vår del. Herr talman! I dag gäller det hur det första steget i 1992 års femåriga försvarsbeslut skall genomföras. Det är om det steget, eller etappen, som försvarsministern kallade det, som dagens betänkande handlar. Det första steget måste sedan följas av andra. På försvarets område, jag talar naturligtvis om totalförsvaret, måste vi planera på lång sikt. Det är endast om vi följer upp försvarsbeslutet från förra våren, och dess intentioner, som vi om kanske tio år har det moderna, smalare och vassare försvar som vi talat om så många gånger. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag har begärt replik för att berömma Folkpartiet. Folkpartiet har under de gångna åren haft en, som vi uppfattar det, rationell och progressiv inställning när det gällt att rationalisera försvaret och få ut så mycket som möjligt av de anslag vi ger till försvaret. Som exempel kan jag nämna frågan om antalet brigader. Under senare år har vi först dragit ned från 27 brigader till 21. Folkpartiet ställde upp på det; Carl Bildt var mycket energiskt emot. Sedan drog vi ned från 21 brigader till 18. Folkpartiet ställde upp; moderaterna slogs mycket energiskt mot denna neddragning. I dag får vi bevittna hur Anders Björck yver sig över att han har dragit ned från 18 till 16. -- Vi drog ned med nio brigader, han drar ned med 2. Folkpartiet har hela tiden velat se ett smalare och vassare försvar. Det är i hög grad den politik som Anders Björck nu har anslutit sig till och därmed övergett de gamla moderata positionerna. Jag har tidigare citerat den folkpartistiske partiledaren och vice statsministern Bengt Westerberg. Han sade i januari att han ville göra neddragningar med ett tiotal miljarder efter 1997. Han sade i mars att han ville minska någon miljard omedelbart. Han har talat om att finansiera vårdnadsbidraget med hjälp av försvarsneddragningar. Min fråga till Lars Sundin är: När kommer partiledarens åsikter att mer konkret avspegla sig i Folkpartiets praktiska politik?
Herr talman! Sture Ericson har just berömt Folkpartiet för dess försvarspolitiska hållning genom åren. Det var väl inte mer än på sin plats att det gjordes. Vi har haft en rationell försvarspolitik. Det har vi fortfarande. Jag beklagar om det har förbigått Sture Ericson. Om Anders Björck och moderaterna har varit med om att banta ned antalet brigader, tycker jag att de är värda en eloge för det. Syndare som bättrar sig skall man inte gaffla på i onödan. Det Bengt Westerberg har sagt om framtiden och försvarskostnaderna är att om den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld under de närmaste åren utvecklas i en för oss positiv riktning och bedöms göra det även i framtiden, får vi ta konsekvenserna av det i 1997 års stora försvarsbeslut.
Herr talman! Det försvar som Anders Björck tog över när han blev försvarsminister var ett försvar som vi hade skaffat oss genom en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet i 1987 års försvarsbeslut. Det var de båda partierna som stod för det. Vad Anders Björck hade att göra var att bita i det sura äpplet och ta klivet ned från 27 brigader, som vi då hade i försvaret, till 16. Det var ett stort kliv. Partiinternt var det säkert problematiskt. Låt mig slå fast att Folkpartiet har legat rätt. Nu säger Bengt Westerberg att vi, om utvecklingen fortsätter som hittills, skall göra stora ingrepp -- 10 miljarder efter 1997. Det är precis det vi också säger. Vi socialdemokrater kommer självfallet att justera våra förslag om det skulle bli dramatiska förändringar i den säkerhetspolitiska miljön. Men det vårt förslag för tiden efter 1997 gäller är att vi inte skall planera fel. Vi skall inte inteckna de 8 miljarder som inte kommer att finnas efter 1997. Det är litet beklämmande att vi inte tillsammans med Folkpartiet skulle kunna styra planeringen rätt; men jag förstår att det hänger samman med regeringssamarbetet. Det betyder att vi felanvänder pengar, om vi tror att vi har de 8 miljarderna från teknikfaktorn efter 1997. Allt som har kommit från det folkpartistiska Finansdepartementet på senare tid genom uttalanden av Bengt Westerberg bl.a. ger besked om att de 8 miljarderna är luft. Därför är det så slösaktigt av regeringen att fortsätta att planera som om de fanns.
Herr talman! 1992 års försvarsbeslut innebar -- och jag är noga med att välja mina ord -- att vi fortsatte att banta brigadantalet. Vi inledde ingen bantning -- vi fortsatte att banta brigadantalet. Men vi inledde en klar upprustning på materielsidan.

Herr talman! Det har talats om både det ena och det andra här under förmiddagen. Bl.a. har det talats om syndare som skall vakna -- eller som redan har vaknat. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Det kan vara lämpligt att jag påbörjar min del av den försvarspolitiska debatten, det gäller då civilförsvaret, med att återge vad som sägs i en postilla. Det kan tyckas märkligt att en dalkulla återger vad en östgöte sagt, men i det här fallet gäller det Tage Danielsson. Så här säger han: Därför, mina vänner, är det jag talar till er om en hink sand. Jag menar då inte en enstaka sandhink, utan jag avser en bland många. Liksom ett försvar inte byggs upp av en enda soldat -- det vore ju ingen idé -- byggs inte heller ett civilförsvar upp av en enda hink sand, långt därifrån. Var och en av oss måste draga sin hink sand till stacken. Var och en måste ständigt ligga i högsta sandhinksberedskap. Står vi där sida vid sida, miljoner frihetsälskande svenskar, med var sin hink sand fast beslutna att förgöra fiendens eld, ja, då vill jag se den främmande makt som inte tänker sig för både en och två gånger innan den anfaller. Ett land överlupet av sandhinkar är en ointaglig fästning. Kanske vore det värt att litet mera tänka på detta när det talas om de olika delarna av totalförsvaret. Är det inte så, att vi funderar över vad det civila samhället och den civila befolkningen utsätts för när vi talar om upprustning, om ett vassare försvar osv.? Om det handlar om att Sverige skall vara en ointaglig fästning har vi väldigt litet att komma med. Jag tror att många av oss i riksdagen är engagerade i försvarsfrågor, men då på ett sådant sätt att det inte alltid kommer fram i debatten. Samtidigt som vi talar om dessa saker kan vi på TV se bilder från Bosnien. Vi ser civilbefolkningen där samt de marterade kvinnorna och barnen. Men trots att vi ser allt detta har vi svårt att översätta det hela till vad som är svenska förhållanden, och det är väl bra att det är så. Vi räknar inte med att sådana här saker skall hända också i vårt land. En sak tror jag dock att vi skall tänka på när det civila försvaret diskuteras, nämligen att det är viktigt att få alla svenskar engagerade när det gäller att ta ansvar för sig själv och för den egna sandhinken. Med detta som bakgrund vill jag gå in på en sak som vi i försvarsutskottet är djupt engagerade i. Det gäller en av de saker som vi ofta diskuterar, nämligen frivilligorganisationerna. För de 22 frivilliga försvarsorganisationerna finns det fortfarande ett mycket starkt intresse. Jag vill nog påstå att frivilligorganisationerna när det gäller folkrörelserna är de organisationer som befäster sin styrka i vårt samhälle. Dessutom nyrekryteras det. Naturligtvis upplever man ett ökat intresse här just på grund av det som händer runt om ute i världen. Men det handlar också om ett intresse som vi bör vara måna om. Vi bör se till att man får medel och möjligheter att arbeta med de här frågorna.

I dag finns det ju ett motstånd i diskussionen om dessa frågor. I och för sig kan jag förstå att det är så ute i kommunerna, där det finns många andra saker som upplevs som mer angelägna och kanske också som ekonomiskt belastande. Jag tror att vi måste göra också kommunerna och de enskilda människorna medvetna om det egna ansvaret i dessa frågor. Även om Sverige, åtminstone som det ser ut just nu, inte kommer att utsättas för militära hot kan det bli fråga om andra hotbilder. En ny utredning har ju tillsatts, hot och riskutredningen, och där är flera av oss i försvarsutskottet engagerade. Det gäller att diskutera och att ta ställning till vilka effekter som olika olycksbilder kan få för Sveriges del. Men det handlar också om vad t.ex. en flyktingvandring kan innebära för oss. Det är kanske inte alltid helt enkelt att se konsekvenserna eller att dra slutsatser av den vetskap vi har. Om vi inte kan hålla den här debatten levande -- det gäller ju att den civila befolkningen tar ansvar för sig själv, för det är den som blir mest utsatt vid ett militärt angrepp -- kommer vi ingen vart i vårt resonemang med kommunerna. Det finns andra konsekvenser beträffande förändringarna av den militära fredsorganisationen, och det är de sakerna som frivilligorganisationerna i dag diskuterar. Man funderar kanske över hur det kommer att bli med utbildningen i dessa sammanhang och hur man från den militära sidan kommer att ställa upp med just utbildning. Självfallet finns det på den militära sidan fortfarande ett intresse för frivilligorganisationerna. Men en krympande ekonomi även där kan resultera i diskussioner om prioriteringar som kan få negativa följder för frivilligorganisationerna. Själv representerar jag en frivilligorganisation som är knuten till kommunen. Där har vi anledning att fundera över hur en eventuell förändring av den framtida räddningstjänsten påverkar de olika utbildningarna. Jag tror att det finns många frågor som det för Sveriges befolkning är mer aktuellt att diskutera än man i förstone tror när rösterna för förändringar i fredsorganisationen höjs. I första hand gäller det då nedläggningar av regementen, flottiljer osv. I sådana sammanhang brukar engagemanget vara stort. Jag skulle i detta sammanhang också vilja säga något om Räddningsverket. Vi talar ju i dag om FN-styrkor. Men Räddningsverket organiserar faktiskt FN-insater i det forna Jugoslavien, vilka ligger på en utomordentligt hög nivå. Själv tycker jag nog att vi talar för litet om den fantastiskt fina utbildning som vår räddningstjänstpersonal runt om i landet har. Det är ju sådana här personer som kan tas ut till de mycket grannlaga och svåra arbetsuppgifterna i ockuperade eller så att säga stridsförande områden. Detta får i alla fall mig att se framtiden an med gott hopp. Om vi kan behålla nuvarande nivå kan vi också bygga upp ett bra civilt försvar. Det har talats rätt mycket om återtagningstider för det militära försvaret. Jag tror att det också kan vara viktigt att tala om återtagningstider för det civila försvaret. Det gäller särskilt i dessa dagar. Också vi från socialdemokratiskt håll har ju ställt oss bakom nedskärningar avseende t.ex. förrådshållning. Naturligtvis gäller samma saker för både det civila och det militära försvaret. En annan fråga som tagits upp vid flera tillfällen gäller skyddsrumsbyggandet. Vi kommer nog att få se att skyddsrumsbyggandet får en annorlunda karaktär, naturligtvis bl.a. beroende på att det för närvarande byggs mindre i det här landet. Men även i det avseendet måste vi tala om återtagningstider. Innan min taletid är slut vill jag ta upp en sak till. En mycket långdragen historia -- åtminstone har den frågan diskuterats så länge jag suttit med i försvarsutskottet -- är diskussionen om helikoptrar för sjuktransporter. Tydligen kommer vi fram till ett beslut som flera av oss nog inte hade räknat med skulle bli aktuellt ens vid det här tillfället. Man har ju kommit överens från Landstingsförbundets och från regeringens sida. Kan vi gå vidare på det sättet kanske vi t.o.m. skulle kunna få ett avtal med Kommunförbundet, även om det just nu synes långt borta. Vårt ställningstagande i utskottet är förbundet med att det nu finns en hot och riskutredning, som vi antagligen kommer att få behandla mera genomgående litet längre fram.

Herr talman! Vi lever i en föränderlig värld också på försvarspolitikens område. Det beslut som fattades i juni 1992 tyckte vi i utskottet var ett ganska hyggligt beslut och en tydlig signal till försvarsindustrin. Vi menade också att det i huvudsak skulle kunna räcka i fem år, dvs. en normal försvarsbeslutsperiod. Vissa justeringar var vi väl beredda på, men att de krispaket som kommit under det snart gångna riksmötet skulle medföra så stora omvälvningar som vi nu tvingats göra kunde ingen förutse. De säkerhetspolitiska målen ligger dock fast, och det har varit och är alltfort en viktig signal till vår omvärld att det råder politisk enighet kring dessa målsättningar.

Men den ekonomiska utvecklingen har tvingat oss att acceptera de förändringar i fredsorganisationen som vi kan utläsa i föreliggande betänkande, som vi sålunda självfallet står bakom. Det mest smärtsamma för oss har varit beslutet om nedläggning av F 6 i Karlsborg. Junibeslutet förra året innebar att Västgöta flygflottilj hade räddats från nedläggning, men när stabiliseringspropositionen lades fram under hösten var flottiljens saga tyvärr all. F 6 blev på så sätt föremål för nedläggningsbeslut två gånger på ett och samma år. Även om militär personal mer än andra har fått lära sig att gilla läget, är denna hantering mycket hårdhänt för berörda familjer och i övrigt för hela Karlsborgs kommun. Med tanke på bl.a. arbetsmarknadssituationen i Karlsborg har statsmakten ett stort ansvar gentemot de människor som nu känner att marken gungar under fötterna. En annan effekt av besparingskraven inom försvaret blev diskussionen om hur det framtida luftvärnet skall vara organiserat. Lv 4 i Ystad utpekades som hotat. Ingen kan garantera regementet i all framtid, men tack vare det utredningsarbete som gjordes i luftvärnsfrågan finns nu förslaget om bibehållande av Lv 4 i betänkandet. Utskottet har alltså tagit intryck av utredningen, som lyft fram de kompetens och utbildningsbetingelser i övrigt som finns i Ystad. Utskottet har uttalat sig kritiskt när det gäller beslutsunderlaget, som Arne Andersson tidigare har påpekat, och en del har varit bristfälligt. Men jag vill gärna i detta sammanhang lyfta fram just den utredning om luftvärnet som leddes av generalen Sven-Åke Jansson som ett exempel på hur jag tycker att förändringar i grundorganisationen skall förberedas -- även om också den pressades fram under en mycket begränsad tid. Regeln för sådant arbete måste alltid vara, att ju bättre underlag, desto mindre missförstånd och därmed bättre beslut. Under detta riksmöte har, efter beslut i försvarsutskottet och här i riksdagens kammare, tillkallats en särskild kommitté för att studera och lägga fram förslag inom de civila delarna av totalförsvaret. Det är ett krav som vi från Centerns sida har drivit sedan många år tillbaka och som fick extra aktualitet när 1988 års Försvarskommitté havererade innan något slutgiltigt betänkande hade lagts fram. Av 70 sammanträdestimmar hade man ägnat 2 timmar åt de civila delarna. Vi tyckte att detta var ett bevis på att hela den stora sårbarhetsproblematik som finns i vårt civila samhälle inte ägnats den uppmärksamhet som vi anser den vara värd. Vi hälsar alltså med tillfredsställelse detta utredningsarbete och hoppas att resultatet leder till förslag och beslut som gör samhället säkrare och tryggare. Inte minst bör då situationen med eventuella flyktingströmmar österifrån, som emellanåt är en verklighet i dag, ges en ordentlig genomlysning, bl.a. också ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Herr talman! Jag skall slutligen något beröra frivilligorganisationernas verksamhet. I budgetpropositionen anges att den verksamhet som fastslogs i förra årets försvarsbeslut bör kvarstå med försvarsupplysning, rekrytering och utbildning, och den skall genomföras med bibehållen omfattning. Detta område har varit föremål för utredning, och vid årsskiftet presenterades betänkandet Frivillig verksamhet för totalförsvaret. Remissarbetet nu i vår får väl utvisa hur de berörda frivilliga försvarsorganisationerna uppfattar de förändringar för sin verksamhet som kan bli följden om betänkandet vinner gehör. Den kommersialisering av det frivilliga försvaret som föreslås med ett kund/leverantörssystem är inte tillämpbart på frivilligorganisationerna. Här handlar det om de många människornas engagemang och beredvillighet att göra en insats för försvaret utanför sin ordinarie arbetstid. Det är en resurs för totalförsvaret som det finns anledning att vara aktsam om, och man skall inte göra förändringar för förändringarnas egen skull. Från Centerns sida är vi icke beredda att stödja en proposition som bygger ograverat på detta utredningsförslag.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
Herr talman! Jag begärde ordet av två skäl. För det första kan jag försäkra Gunhild Bolander att vi kommer att noga studera remissutfallet vad gäller Frivilligutredningen. Regeringen har på intet sätt bundit sig för någon lösning. Jag är väl medveten om kritiken.

Remissutfallet kommer i hög grad att bli vägledande.

Jag tycker i allmänhet att man inom de militära staberna har gjort en imponerande insats när det gäller att plocka fram det här materialet. Jag har lärt mig en sak under min tid som försvarsminister, herr talman, och det är att en lokal opinion med s.k. intresserelaterat räknande kan bevisa precis vad som helst. Jag kan till Gunhilds Bolanders glädje tala om att jag är helt övertygad om att man kan lokalisera Överbefälhavaren och hela det nya högkvarteret till Fårö. Det finns säkert åtminstone tio överstar som snabbt är beredda att bevisa att detta är det mest effektiva och mest kostnadsbesparande över huvud taget på försvarsområdet just nu.
Herr talman! Så mycket omsorg om Gotland hade jag inte vare sig drömt om, tänkt mig eller begärt som att ÖB:s högkvarter skulle lokaliseras dit ut. Jag är tacksam för omsorgen i övrigt om det gotländska försvaret, och jag noterar att besparingseffekterna där har varit hovsamma. Men det bevisar också vilket värde man sätter på den spaningsplattform som Gotland utgör. Jag noterar också med tacksamhet att försvarsministern i det närmaste garanterar remissyttrandenas vikt och att man tar stor hänsyn till dem när man så småningom utformar propositionen om frivilligorganisationerna. Jag inser också att det finns vissa delar i verksamheten som behöver moderniseras och ses över, och en del har säkert sitt berättigande. Men speciellt det system som jag nämnde finner vi inte tillämpbart på frivilligorganisationerna.

Herr talman! Den 3 juni 1992 lade riksdagen fast totalförsvarets verksamhet i försvarsbeslutet för åren 1992--1997. Många människor inom och utom totalförsvaret kunde andas ut. Men bara 100 dagar senare kom de beslut som lades fram i stabiliseringspropositionen. Man ville där reducera anslagen med 1,2 miljarder per år vid fullt genomslag. Med tanke på att ett försvarsbeslut innebär långsiktighet bör besparingar ske på ett sådant sätt att försvarsbeslutets inriktning inte äventyras. De besparingar som nu görs ändrar inte karaktären på försvarsbeslutet 1992. Sveriges säkerhetspolitiska mål, som formulerades i försvarsbeslutet, ligger fast. Där sägs att ett centralt mål är att bidra till fortsatt lugn och stabilitet i Norden, och den militära alliansfriheten med dess skyldighet att upprätthålla en betryggande försvarsförmåga skrivs fast. För att totalförsvarets inriktning skall ligga fast måste det här beslutet så långt möjligt behållas intakt, om inte vår nuvarande omvärldssituation förändras. Vi skall således kunna motstå ett strategiskt överfall. Kraven i övrigt på totalförsvarets förmåga att möta ett väpnat angrepp behöver fullt ut tillgodoses först efter något års komplettering av utrustning och utbildning. Efter en högst ettårig återtagningsperiod skall alla väsentliga delar av totalförsvaret kunna utnyttjas omedelbart efter mobilisering. Enligt utskottets mening är det viktigt att regeringen nu följer upp beredskapen inom totalförsvaret för återtagning och att den regelbundet redovisas för riksdagen. Herr talman! När det gäller besparingar har Riksdagens revisorer granskat det militära försvarets resor. Kostnaderna för dessa uppgick budgetåret 1990/91 till ca 1 700 miljoner kronor, varav drygt 70 % hänförde sig till anställdas resor och återstoden till värnpliktsresor. Revisorerna visar att försvarets myndigheter vidtar olika åtgärder för att på sikt begränsa behovet av resor för den anställda personalen. Utskottet anser att ytterligare ansträngningar bör göras, och utskottet kan ansluta sig till vad revisorerna anför. En stor del av kostnaderna för värnpliktsresor kan hänföras till ledighetsresor som fjärrekryterade värnpliktiga genomför under sin grundutbildning. Stora besparingar sägs därför kunna göras om fjärrekryteringarna koncentreras till orter med goda kommunikationer. Revisorerna menar vidare att betydande besparingar kan uppnås genom omprövning av de förmåner som utgår vid de värnpliktigas resor och ifrågasätter den av riksdagen godtagna principen att den värnpliktige skall vara hemma före midnatt den dag då tjänsten slutar, den s.k. midnattsregeln. Utskottet har nu erfarit att Värnpliktsverket fått i uppgift att anpassa rekryteringsområdena så att kostnaderna för värnpliktsresorna minskar med 10 %. Antalet fria hemresor reducerades ju genom stabiliseringspropositionen till en resa var fjortonde dag, och detta är i linje med vad revisorerna har föreslagit. Utskottet menar att åtgärderna för att begränsa kostnaderna för värnpliktsresor bör ägnas fortsatt uppmärksamhet. Midnattsregeln bör alltjämt vara vägledande, men avsteg bör kunna ske när tillämpningen leder till orimligt höga kostnader. Herr talman! Enligt försvarsbeslutet skall sjuktransportkapaciteten i krig och fred förstärkas genom att fem sex helikoptrar anskaffas. Chefen för armén har fått uppdraget, vilket skall ske efter hörande av sjukvårdshuvudmännen och möjliggöra en effektiv fredsanvändning. Försvarsbeslutets intentioner har tillgodosetts i detta ärende, och jag finner det tillfredsställande att vi nu får ett resurstillskott av helikoptrar. Frågan om sjuktransporter med helikoptrar har utretts sedan 1970-talet, vilket Riksdagens revisorer också har redovisat i en granskning 1991. Förhoppningsvis kommer snart ett tjugoårigt ärende att få sin lösning, till gagn för oss medborgare. Herr talman! Försvarsbeslutet innebar också vissa förändringar för totalförsvarets civila del. Dels skall en anpassning ske till det militära försvarets förmåga och inriktning, dels skall arbetet att förbättra möjligheterna att bedöma förmågan hos totalförsvarets civila del under kriser och krig prioriteras i den fortsatta planeringen. För att utreda påfrestningar och risker i det fredstida samhället, har den parlamentariska Hotoch riskutredningen startat sitt arbete. Vi kristdemokrater har vid flera tillfällen betonat vikten av att uppmärksamma det moderna samhällets sårbarhet. I en kristdemokratisk motion i år behandlas andningsskydd till civilbefolkningen, för att ta ett exempel. Den första huvuduppgiften för de civila försvaret är att värna civilbefolkningen mot verkningarna av krigshandlingar. Motionärerna menar att det i samband med anskaffningen av andningsskydd är viktigt att hänsyn tas till att befolkningens sammansättning ändras samt att lagringsansvaret överförs till kommunerna. Utskottet anser att frågan om att förse hela befolkningen med andningsskydd är av största vikt. Herr talman! Vårt försvar kostar mycket pengar. Nästan 39 miljarder betalar vårt land i försäkringspremie. En sådan omfattande verksamhet som bedrivs är liksom all annan offentlig verksamhet underkastad krav på sparsamhet och god förvaltning. För oss kristdemokrater är det nu viktigt att Försvarsbeslut 92 får fullt genomslag i totalförsvaret, så att underlag finns för en ordentlig utvärdering innan nästa försvarsbeslut skall fattas. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall ta upp frågan om luftvärnets grundorganisation. I denna fråga har det varit mycket diskussion i försvarsutskottet. Ja, det har varit mycket diskussion hos alla som är intresserade av försvaret. Framför allt har man varit intresserad av vilket försvar man får för de pengar som satsas på ett svenskt försvar. Avsikten har varit att spara pengar. Man har då varit av den åsikten att två regementen skall läggas samman till ett. Om detta verkar det ha varit enighet inom försvarsutskottet. Men sedan har enigheten spruckit. Regeringens bud har varit att flytta dels Lv 6 från Halmstad. Vi socialdemokrater i försvarsutskottet har haft den bestämda uppfattningen att Lv 6 i Göteborg skall flyttas ned till Ystad. Vi skulle alltså i Ystad få både Lv 4 och Lv 6. Denna socialdemokratiska åsikt fick såvitt vi förstår stöd av Ny demokrati, som har väckt en partimotion, där man krävde samma sak. Lv 6 i Göteborg skulle tillsammans med Lv 4 i Ystad lokaliseras till Ystad. Det var alltså en stor splittring i försvarsutskottet. För att skaffa oss en bestämd uppfattning tillkallade vi en mängd experter från Försvarsdepartementet, Överbefälhavaren, Chefen för armén och generalmajor Jansson, som gjort två utredningar i frågan. Även experter på det lokala planet fick tillfälle att ge sina synpunkter, nämligen länsstyrelser, kommunledningar och förbandschefer. Till dessa skall också läggas alla som i övrigt yttrat sig i frågan. Försvarsutskottet gjorde också en resa till Göteborg, Halmstad och Ystad för att få en säkrare grund då det gällde att bilda sig en uppfattning i luftvärnsfrågan. Men det visade sig att oenigheten mellan partierna bestod. Herr talman! Min uppfattning i denna fråga är att jag är en anhängare av att förlägga luftvärnet till Ystad. Skälen därtill är följande, och jag talar nu för att både Lv 4 och Lv 6 skall vara placerade i Regeringens åsikt är nu -- tillsammans med utskottsmajoritetens -- att båda orterna skall ha kvar sitt luftvärn. Ystad skall ha kvar Lv 4 och Halmstad skall ha Lv 6, som man flyttar från Göteborg till Halmstad. Vad man förlorar är alltså pengar, omkring 140 miljoner. Vi socialdemokrater håller fast vid vår åsikt -- båda luftvärnsregementena skall vara placerade i Ystad. Det underliga som har hänt är att Ny demokrati har svängt över till de borgerliga partiernas sida. Vi finner denna omsvängning märklig, eftersom Ny demokrati talar för sparsamhet med de medel som står till försvarets förfogande. Här hade man möjlighet att verkligen spara pengar, men detta tillfälle tog man inte. Herr talman! Vilka är nu våra skäl som talar för Ystadsalternativet? Jag skall i några punkter redogöra för dessa. För det första: Övningsbetingelserna för luftvärnet är de bästa i Ystad. Det är försvarsutskottets mening. För det andra: Här finns redan moderna övningshallar och logement. Det innebär en besparing på 140 miljoner på logement och övningshallar. För det tredje: Utredandet. Janssons utredning fick ett svar av en utredning som två lundaakademiker gjorde. Det var professor Allan T Malm och docent Stefan Yard. Deras slutsats blev att det inte är någon större skillnad. Ystad vinner på 1990-talet, och en bit in på 2000-talet vinner Halmstad. För det fjärde: Operativa konsekvenser. Personalen vid Robot 77-bataljoner är en mycket viktig resurs. Den kommer hellre att sluta än att flytta. För det femte: Södra och sydöstra Sverige har ett luftoperativt mycket utsatt läge. För det sjätte: Man har mycket korta mobiliseringstider i Skåne och västra Blekinge om man jämför med Halmstad. Lv 4 i Ystad ligger ur dessa synpunkter mycket bra till ur geografisk synpunkt. För det sjunde: Det som man kallar produktionsförutsättningar. Ystad har en i det närmaste fulltalig personal som arbetar i en bra miljö. Skjutfält och övningsplatser i övrigt är av mycket god standard. Revingefältet är mycket gynnsamt för samövning med andra arméförband. ''Övningsterrängen i övrigt i Skåne är utmärkt för luftvärnsförband. Man får lätt tillgång till civil övningsmark. Österlen är liksom Ravlunda skjutfält ett av de få områden i södra Sverige, där flygförband kan uppträda fältmässigt.'' För det åttonde: Målflyget. Nyge Aero, som är försvarets målflygsleverantör, har graderat skjutfälten i Södra militärområdet, och de tre som kommer främst är Falsterbo, Kabusa och Ravlunda. De utnyttjas av Lv 4 i Ystad och är ett av de få områden som Lv 4 har tillgång till och som flygvapnet även kan utnyttja rent fältmässigt. För det nionde: Det finns inga fysiska begränsningar för att utöka versamheten vid Lv 4. För det tionde: Jag skall nu citera vad Länsstyrelsen i Malmöhus län, Ystads kommun och Skånska luftvärnsregementet säger i sin skrift Lokalisering av luftvärnsutbildningen i Södra militärområdet: ''Sammanfattningsvis kan konstateras att förutsättningarna för luftvärnsutbildning vid Lv 4 i Ystad är betydligt bättre än på någon annan aktuell plats i Södra militärområdet. Detta borgar bättre än något annat för god kvalitet i utbildningen och därmed i krigsförbanden.'' Jag vill för min del understryka detta. Visserligen var mitt besök där kortvarigt, men jag vågar säga att detta faktiskt är alldeles riktigt på Lv 4. För det elfte: Samarbete med Räddningstjänst är av mycket stor betydelse. Generalmajor Janssons utredningar visade att om man skulle förlägga de båda regementena till samma ort skulle Halmstadsalternativet innebära en besparing på 385 miljoner kronor räknat på tio år. Om detsamma skulle ske för Ystad skulle besparingen på tio år bli 257 miljoner kronor. Denna utredning fick emellertid ett svar av en utredning från Lunds universitet. Det var professor Allan T Malm och docent Stefan Yard vid företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan som tog upp i stort sett samma problem. De båda lärarna vid universitetet påpekade att Janssons utredning inte hade räknat med någon ränta utan bara med avskrivningar. De båda lärarna från Lund underströk emellertid att de självfallet räknade med räntor och således fick fram en mindre ekonomisk skillnad mellan de båda orterna än vad Janssons utredning hade kommit fram till. Därefter tog de upp besparingarna, minskade med merkostnader och fick fram en allt mindre skillnad mellan de båda orterna. Till slut blev det så att Ystad fick ett större plus i besparingarna än Jag skall inte våga mig på någon bedömning av dessa båda utredningar, men deras slutsats är: ''Om man räknar med att det svenska luftvärnets årskostnad inkl. materialinköp är uppemot 1 miljard kronor kan man konstatera att skillnaden mellan alternativen redan efter räntejusteringen är nere på promillenivå. Samtidigt har en flyttning omfattande militärstrategiska konsekvenser. Att i detta läge enbart basera flyttningsbeslutet på kostnadsbesparingar förefaller olämpligt. Det vore önskvärt att i större utsträckning väga in vilka konsekvenser en flyttning får på ''intäktssidan', dvs. på luftvärnets förmåga att lösa sina uppgifter.'' De båda lundaakademikerna påstår också att Ystadalternativet under 1990-talet ger ett bättre ekonomiskt utbyte än vad Halmstadalternativet ger. Detta är naturligtvis mycket väsentligt för oss som skall bedöma de båda orternas lämplighet. Herr talman!

Herr talman! Ingvar Björk frågade mig varför Ny demokrati har svängt i frågan om samlokalisering av Lv 4 och Lv 6 i Ystad. Vi har egentligen inte svängt i den frågan. Men eftersom hela luftvärnet står inför en stor omdaning under 90-talet, både vad gäller organisation och naturligtvis i beväpningsfrågan, tycker jag, precis som jag har sagt tidigare i den här debatten, att det är okej för oss att vänta. Vi får ta den lilla extra kostnad det innebär. Rent samhällsekonomiskt tror jag inte att det blir någon merkostnad om man väger in aspekterna att civilanställda och en stor mängd tekniker på ena eller andra stället förmodligen skulle bli arbetslösa, oavsett hur man gör. Däremot tycker jag att det var fullständigt rätt att flytta på Lv 6. Vi får inte heller glömma bort att på grund av de signaler som vi politiker har gett från riksdagen har en stor mängd människor, jag vet inte hur många familjer, brutit upp från sina hem i Göteborg, med allt vad det innebär för t.ex. hustrun. Barnen byter skola. Man kanske säljer en fastighet, vinst eller förlust må vara osagt. Men man har startat ett nytt liv i Halmstad. Därför tycker jag samtidigt att det är litet fel att åter kasta ut de människorna i kylan. Det är ett av de skäl som jag har anfört för att ompröva det här beslutet. Vi måste som sagt tänka litet på människorna. Jag kan inte på något sätt se att det här egentligen skulle förändra situationen för Ystad. Mig veterligt har inte regeringen flaggat för att man över huvud taget skall lägga ned regementet i Ystad i framtiden.
Herr talman! Det är klart att man kan se frågan ur Robert Jousmas synpunkt. Men det är min tro att man kommer att slå samman dessa båda regementen. I så fall tror jag att Ystad ligger väsentligt mycket sämre till. Jag tror faktiskt att regeringen kommer att föreslå att Ystads regemente flyttas till Halmstad. Då har man löpt alla dessa risker som jag nyss beskrivit. Dem kommer man att vara utsatt för då. Man får en väsentligt sämre organisation av luftvärnet än man tidigare har haft. Det är en av de faktorer som jag tycker talar för att man skulle ha förlagt båda regementena till Ystad. En annan sak är, vilket Robert Jousma visserligen bagatelliserar, vad man vinner ekonomiskt på det hela. Det är en bra slant. Det har jag tidigare redogjort för.
Herr talman! Jag är inte lika orolig som Ingvar Björk över vad regeringen tänker företa sig i fallet Ystad och vad beträffar sammanslagningen. Hur det än är kan vi styra regeringens förehavanden genom att det krävs majoritet för besluten. Jag tror faktiskt inte att regeringen så brådstörtat går ifrån sin egen proposition inom närtid. Frågan är vad Socialdemokraterna tänker göra, om socialdemokratin med någon allierad kommer till makten vid nästa val. Vi har hört i dag att Sture Ericson är varm anhängare av stora regementen och stora flottiljer. Om socialdemokratin skulle komma till makten nästa år, vad gör ni? Det är en bra fråga, tycker jag.
Herr talman! Nu bollar Robert Jousma över själva frågandet till mig. Men det är det inte fråga om, utan det är fråga om majoritetens ställningstagande i utskottet. Det ställningstagandet är sådant att ni säger att de båda regementena skall vara kvar på orterna Halmstad och Ystad.

Herr talman! Efter meningsutbytet mellan Ingvar Björk och Robert Jousma har jag inte så mycket att tillägga. Jag vill ändock understryka att vi såg regeringens förslag om samlokalisering av de två luftvärnsförbanden som en fördel och att det fanns vissa besparingar att göra. Det förutsatte dock att vi samlokaliserade till Halmstad av det enkla skälet att vi ett år tidigare hade beslutat att lokalisera ett luftvärnsregemente där. Människor hade, precis som Robert Jousma har sagt, börjat etablera sig. De hade köpt villa och helt enkelt bundit sig till den platsen och börjat bygga upp sin tillvaro där. Då fann vi goda skäl att genomföra den lösning som Robert Jousma har redogjort för. Vad som händer kring sekelskiftet i anledning av att vi får en helt ny typ av luftvärn är väl litet väl tidigt att spekulera i. Skulle det vara ett krympande luftvärn, dels i kraft av att det är en annan typ av luftvärn, dels på grund av att den omvärldsutveckling som vi har talat om tidigare i dag är fördelaktig, är det kanske litet väl tidigt att i maj månad 1993 ta ställning till vilken som är den svagare eller starkare parten. Jag tycker att Ingvar Björk har en poäng när han betonar de goda förhållanden som finns i Ystad. Det är ovedersägligen på det sättet. Det är goda förläggningar, goda övningsbetingelser. Jag tycker att utskottets ställningstagande trots allt blev ganska bra i den situation som rådde.
Herr talman! Jag tycker, som jag visade med mitt inlägg, att ställningstagandet inte var så bra. Det hade varit bättre, menar jag, om vi hade skilt luftvärnet från Göteborg och Halmstad -- det skall ju flyttas från Göteborg till Halmstad -- och förlagt det i Ystad. Men jag förstår naturligtvis de skäl som Arne Andersson och även Robert Jousma påpekar, att människor har flyttat till Halmstad. Det utgör ju en viss bindning. Det måste man naturligtvis ta hänsyn till. Men man skall också tänka på alla de människor som bor nere i Ystad och som, om vi förlägger luftvärnet till Halmstad, måste flytta dit. De människorna är säkerligen många fler.

Herr talman! I Skåne har luftvärnet en av sina viktigaste uppgifter. Det är i Skåne och Blekinge som luftvärnet snabbt skall vara på plats om Sverige blir angripet. Därför är det inte oväsentligt att det finns luftvärnsutbildning i området. Där måste finnas förband i hög beredskap och korta mobiliseringstider. De värnpliktiga skall kunna utbildas i det område där de bor och har sin krigsplacering. Förutom rent försvarsoperativa fördelar finns det också ekonomiska fördelar med att inte skicka i väg värnpliktiga från tätbefolkade områden till utbildning på annan ort. Ystad skall avvecklas och att verksamheten skall hänföras till andra förband. Detta förslag blev föremål för ett intensivt utredande. Den första utredningen föreslog flyttning av huvuddelen till Försvarsutskottet ville emellertid ha en fördjupad utredning, eftersom ett stort antal motioner tog upp frågan. Utskottet föreslog att alla de tre lokaliseringsförslagen skulle prövas, nämligen Halmstad, Göteborg och Ystad. Detta gjordes trots att Arne Andersson i debatten i dag har sagt att det ändå inte gick att flytta Lv 6 någon annanstans än till Halmstad. Den utredningen var därför delvis onödig. Det blev i alla fall en förnyad utredning. Det var samma utredare som utredde. Inte helt oväntat kom utredningen åter till samma resultat. Det var fortfarande mest fördelaktigt att flytta verksamheten till Halmstad. Ändå var besparingarna störst i Ystadalternativet. Kostnaderna för ökad drift var minst i Ystad. Investeringsbehovet var minst i Ystad. Det fanns inget investeringsbehov alls under de närmaste fem åren. Halmstadalternativet hade dubbelt så höga flyttkostnader. De ökade personalkostnaderna var lägst i Ystad, för färre personer behövde flytta. Utredningarna visade att de bästa förutsättningarna för luftvärnsutbildning finns i Ystad. Utskottet har också granskat utbildningsbetingelserna och säger i betänkandet att de bästa möjligheterna utan tvivel finns i Ystad. Kunde då utskottet göra en självständig bedömning och med sina inhämtade kunskaper som grund fatta ett rationellt beslut? Hade man mod att gå emot den högsta militärledningen, vars förslag man ifrågasatte? Kunde man för en gångs skull fatta ett beslut som byggde på vad som är bra ur försvarssynpunkt och inte bara på ett resultat av en regional dragkamp? Nej! Detta skulle ha blivit en knäpp på näsan för försvarsministern, och i ett sådant läge är varken faktorer som bästa försvarseffekt eller kalkylerade besparingar längre så viktiga. Goda råd blev också dyra. Det kostade att ta tillbaka ett tidigare beslut om nedläggning av Almnäsetablissemanget för att få Ny demokrati att gå emot sin egen partimotion om samlokalisering i Jag hade antagit att det inte skulle bli så mycket väsen denna gång som sist Ny demokrati röstade emot sitt eget förslag. Ingen är väl egentligen förvånad när Ny demokrati stödjer regeringen. Det har nydemokraterna dessutom fått betalt för. Att köpa och sälja kan ju aldrig vara fel, om priset är rätt. Men vem får egentligen betala? Det visar sig att mina antaganden var helt rätt, för Robert Jousma fick t.o.m. komplimang av försvarsministern i dagens debatt. Hur blir det då med det hela? Jo, regeringen tar tillbaka sitt förslag som var så viktigt ur besparingssynpunkt, att det motiverade all den oro som det innebär för de anställda att i dagens arbetsmarknadsläge behöva flytta, med osäkra möjligheter för medföljande familjemedlemmar att få arbete, med barn och tonåringar som måste ryckas upp ur sin invanda miljö med skola, vänner och kamrater. Det är ett förslag som varit föremål för ett intensivt utredande till ingen nytta, ett förslag där man inte ryggade tillbaka för att försämra krigsdugligheten och beredskapen i en högt prioriterad del av det svenska försvaret. Nu blir det i slutändan ändå detta förslag som kommer att genomföras. Litet mindre skada blir det dock på krigsdugligheten, eftersom inte båda luftvärnsförbanden flyttas samtidigt. Trots att det egentligen fanns en majoritet bakom att den samlokaliserade luftvärnsutbildningen borde ske i Ystad döljs detta bakom att Lv 4 tills vidare får vara kvar i Ystad. Henrik Landerholm tyckte dagen efter utskottsbehandlingen i DN att det var ett bra förslag för man snuvade Socialdemokraterna, som ville lägga ner I 16 i Halmstad. Om Moderaterna inte skall hamna i samma fälla som de gjorde genom sin överbudspolitik före valet, skulle de tjäna på att ha så många alternativ som möjligt när man skall diskutera en koncentration av utbildningen inom försvaret i framtiden. Svenska folket kommer inte att acceptera höjningar av försvarsanslagen när hela den övriga offentliga verksamheten får skära ner. Henrik Landerholm kan i dag lova att Halmstad blir en av de orter där militär utbildning kommer att bedrivas. Men han vill inte tala om vilka regementen som skall läggas ner i stället. Utskottet har varit enigt om att en samlokalisering av de båda luftvärnsregementena i södra milot är försvarbar ur besparingssynpunkt. Vilka alternativa samlokaliseringsmöjligheter kommer det att finnas för södra milots luftvärn, när man har flyttat Lv 6 till Halmstad och gjort miljoninvesteringar där för detta ändamål? När det trots skräddarsydda utredningar inte gick att bevisa att försvarsministern alltid har rätt, var det trots allt mindre nesa att ta tillbaka hela förslaget och vänta något med samlokaliseringen, fastän det kostar försvaret åtskilliga miljoner. Det allvarligaste är att sådana politiska piruetter påverkar förtroendet för försvaret. De som anser att försvarspengarna kan användas till bättre nytta blir stärkta i sin uppfattning när nödvändiga sparförslag kan vändas till utgiftshöjningar. Den kompromiss som gjorts mellan regeringspartierna och Ny demokrati kostar försvaret driften av ytterligare två kasernområden under obestämd tid. Det är miljoner som skulle ha kunnat användas till den inom försvaret så välbehövliga förbättringen av utrustning och utbildning. Det svenska försvaret är en fråga som berör hela folket. Det är viktigt att behålla förtroendet för att de förändringar som genomförs är väl underbyggda och grundade på den kunskap som finns inom organisationen och hos de politiska beslutsfattarna. Ingen förväntar sig väl att försvaret är en demokratisk organisation. Men att man så totalt kör över sina egna experter och ansvariga på olika nivåer är både generande och illavarslande. Politisk cirkus lämpar sig inte heller på detta område. Det behövs en annan politisk majoritet i denna riksdag och en politisk ledning som ser seriöst på medborgarnas krav på ett kostnadseffektivt försvar, anpassat efter landets behov.
Herr talman! Jag måste komma tillbaka till frågan: Har Socialdemokraterna någon hemlig egen strategi avseende luftvärnsvapnet? Man får mer och mer uppfattningen att Ystads öde på något vis skulle vara beseglat. Samtidigt måste jag fråga Karin Wegestål om hon tog illa vid sig av att försvarsminister Björck var belåten över att en uppgörelse träffats i försvarspolitiken och att propositionen med all säkerhet kommer att gå igenom i dag. Det är inte första gången som de regeringsbärande partierna har fått luta sig mot ett oppositionsparti -- det har väl socialdemokratin mig veterligt gjort hela senare delen av 1900-talet. Jag måste säga att det känns skönt att man fick något berömmande ord av Anders Björck. Det känns betydligt bättre för mig än det måste ha gjort för Jan Jennehag -- tyvärr är han inte närvarande -- som fick stå ut med en skopa ovett av Sture Ericson som tack för den hjälpen att han säkrat Socialdemokraterna majoritet i försvarsfrågorna under en lång tid. Socialdemokratin måste också lära sig vad parlamentarism är för någonting, om man inte har en absolut majoritetsregering. Det går bra att nu skälla på kommunisterna för mörkt förflutet och en del andra saker. Glöm inte att socialdemokratin med all säkerhet inte får egen majoritet. Ni måste kanske än en gång luta er mot kommunisterna. Det är mycket dumt. Ingen hund är så dum att den biter den hand som föder den. Det borde Socialdemokraterna inte heller göra gentemot kommunisterna. Ni kan behöva deras hjälp en gång till.
Herr talman! Det är litet konstig ordning här, det var faktiskt inte jag som tog upp kommunismen. Mig veterligt har vi aldrig lutat oss mot kommunisterna i sådant här sammanhang. Jag missunnar inte alls Robert Jousma att få beröm av Anders Björck. Jag kunde förutse att det skulle bli så. Jag ville bara påpeka skillnaden på hur det var när Ny demokrati röstade mot sitt eget förslag när det gällde delpension. När det gäller luftvärnet i framtiden: Den som inte kan räkna ut vad detta får för konsekvenser för Lv 4 är ganska begränsad i sitt tänkande, måste jag säga.
Herr talman! Jag tycker att det är konstigt att Karin Wegestål tar upp frågan om delpensionen. Jag vet personligen att en socialdemokratisk ledamot, som var med när frågan om delpensionen behandlades i utskottet, både inför oss och inför pressen har hävdat att det inte fanns någon uppgörelse. Mycket märkligt, Karin Wegestål!
Herr talman! I den del Karin Wegeståls anförande var analogt med det anförande som Ingvar Björk höll för en stund sedan finns det ingen anledning att ha en replikväxling. Skälen för att det blev som det blev är mycket klart redovisade. Ingvar Björk, som den joviala person han är, sade att han också hade respekt för det. Däremot är det väl litet obetänksamt, Karin Wegestål, att önska ett nytt majoritetsförhållande här i kammaren. Fråga dem som bor i -- nu upprepar jag mig från mitt huvudanförande -- Umeå, Sollefteå, Värmland och Halland hur det är med den socialdemokratiska politiken. De kanske inte bråkar så värst mycket om att få den majoritet som Karin Wegestål eftersträvar.
Herr talman! Personligen anser jag att det behövs en försvarspolitik i det här landet som inte är beroende av var man har de starkaste kommunalråden utan av de ställen där man faktiskt skall lägga de utbildningar som behövs för att kunna utbilda våra soldater på ett sätt som gör att de är utrustade och utbildade för att kunna delta i strid, om det skulle krävas. Jag tror att vi tar alldeles för lätt på det här. Vi påminns om det i diskussionen kring deltagande i internationella styrkor i dagens samhälle. Vi måste faktiskt ta ansvaret hela tiden. Det våra soldater skall kunna, det vi förväntar oss att de skall ta på sig om det behövs är att delta i strid. Det är inte en fråga om vilka regementen och orter som man skall bedriva utbildning på, utan på vilket sätt man kan få en planering för det möjliga försvaret för de pengar som vi kan avsätta till detta ändamål.

Herr talman! För knappt ett år sedan hade vi i denna kammare den stora försvarspolitiska debatten inför 1992 års försvarsbeslut. Det var ett beslut som många såg fram emot med vissa förväntningar, en del kanske med oro, men som flertalet hoppades skulle kunna ge någorlunda arbetsro ett antal år framåt. Förutsättningarna var fastlagda för de kommande fem åren. Målet var en reducerad krigs och grundorganisation med förbättrad kvalitet. En minskad organisation innebär också ett minskat personalbehov. Den process som nu sker är naturligtvis smärtsam för dem som berörs, men den är ändå ofrånkomlig. Som en följd av den s.k. stabiliseringspropositionen från oktober i höstas åläggs också försvaret att spara. Detta sparmål måste uppnås utan att karaktären och huvudinriktningen i 1992 års försvarsbeslut ändras. Herr talman! Åke Carnerö har i sitt anförande redovisat kristdemokraternas syn på ett antal frågor som berörs av dagens beslut. Jag vill helt kort kommentera ett par av de förändringar som regeringen har föreslagit, där utskottet har gjort en något annorlunda bedömning. Den första förändringen gäller den föreslagna samlokaliseringen av luftvärnsutbildningen i det blivande Södra militärområdet, som också flera tidigare talare har berört. Mot bakgrund av bl.a. det fördjupade underlag i luftvärnsfrågan som Chefen för armén på utskottets uppdrag har tagit fram och den osäkerhet som faktiskt råder om luftvärnets framtida krigsorganisation och därmed också utbildningsbehovet på sikt, blir utskottets bedömning att förslaget om samlokalisering av Lv 4 och Lv 6 inte bör genomföras. Lv 4 blir således kvar i Ystad. Däremot bör 1992 års försvarsbeslut fullföljas vad gäller flyttningen av Lv 6 till Den andra förändringen gäller en ytterligare samordning och rationalisering av produktionen i Östersunds garnison. Förutom den uppvaktning som har gjorts inför utskottet av företrädare för samtliga berörda har jag personligen haft möjlighet att på plats bli informerad. Och det har varit mycket värdefullt och det har styrkt mig i min uppfattning att Östersundsförslaget är väl genomtänkt och bör följas. Den lösning som presenterats av berörda myndigheter i Östersund innebär att huvuddelen av I 5:s och A 4:s nuvarande anläggningar behålls och att de försvarsmyndigheter som nu hyr lokaler ute i Östersund flyttar in på kasernområdet. De civila högskolorna erbjuds lokaler i och utbyggnadsmöjligheter vid Arméns materielunderhållscentrum och Försvarets förvaltningshögskolas skolhus. Detta alternativ uppges bli betydligt billigare än propositionens förslag. Det må vara försvarspolitiskt oortodoxt men ändå tillåtet att vidga perspektivet utöver det rent försvarspolitiska. När man nu gör det och ser man att det går att uppnå förelagt besparingsmål för försvaret, samtidigt som man underlättar för högskola och vårdskola i Östersund. Mot den bakgrunden är det naturligt att utskottet nu förordar att den lösning som redovisats av berörda myndigheter noggrant prövas och att A 4:s etablissemang sålunda ej bör lämnas. Jag förutsätter alltså att dagens beslut kommer att leda till ett genomförande av Östersundsmodellen -- om jag får kalla den så. Beslutet kommer också att innebära litet grand av ett nytänkande, som jag tror är till fördel både för försvaret och för samhället i stort. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det besked som Jan Erik Ågren gav beträffande utskottets avvisande av regeringens förslag angående Östersund var utmärkt. Regeringen ville ju fösa ihop A 4 och I 5 på samma kasernområde. Som jag tidigare redovisade är ju avsikten med detta förslag att försöka förhindra en tvåbrigadsutbildning någon gång i framtiden i Det har nu anförts så starka ekonomiska skäl från Östersunds sida, att det har varit möjligt även för den borgerliga majoriteten i utskottet att köra över regeringsförslaget. Men nu kan vi höra kommentarer från officerare som arbetar på planeringsstaberna, Arméstaben och Försvarsstaben -- det påstås också att man har förankrat det hela även i departementet. Officerarna säger att riksdagens beslut, som det är formulerat i betänkandet, kan tolkas så, att man i alla fall tänker slå ihop I 5 och A 4. Jag vill därför ställa samma fråga till Jan Erik Ågren som jag ställde till Arne Andersson: Hur tänker ni agera? Det är alldeles uppenbart så, att myndigheterna anser att riksdagsbeslutet är så luddigt att de i alla fall kan genomföra det förslag som regeringen har anvisat. Vad tänker Jan Erik Ågren göra för att förhindra detta?
Herr talman! I mitt anförande redogjorde jag kortfattat för de föreslagna förändringarna som man i Östersund vill se genomförda. Jag sade vidare att jag förutsätter att det beslut som vi skall fatta i dag kommer att leda till att det blir möjligt att genomföra dessa förändringar. Jag är övertygad om att man kommer att ta till vara de fördelar som uppstår vid ett sådant genomförande, fördelar som är till gagn både för försvaret och för samhället i stort. Jag förutsätter att det som utskottet uttalar i betänkandet är tillräckligt klart och att det som sägs här i kammaren i dag ytterligare kommer att klargöra att det blir förändingar i enlighet med dagens beslut och med det som var kontentan av mitt anförande.
Herr talman! Det är många organisatoriska förändringar på gång inom försvaret, och det är många myndigheter som är inblandade, bl.a. det nya Fortifikationsverket, det nya Personalverket som skall ersätta Värnpliktsverket, det nya högkvarteret som skall ersätta en lång rad försvarsmyndigheter. Uppenbarligen tänker man på planeringsstaberna att planera enbart till det egna verkets fördel och strunta i de kostnader som uppstår i andra samhällssektorer. Riksdagen har lagt ett totalperspektiv på det hela och sett vad som är gynnsammast för samhället. Men de militära planerarna tänker hålla fast vid det som är gynnsammast för den egna trånga verksamheten och samtidigt bortse från ett större perspektiv. Det är här som majoritetens representanter måste säga ifrån, Jan Erik Ågren. Ni har inte satt ner foten tillräckligt hårt genom de skrivningar som finns i betänkandet. Vad tänker ni göra ytterligare?
Herr talman! Jag vill påstå att det som sägs i utskottets betänkande och det som sägs i kammaren i dag är tillräckligt bestämt. Jag förutsätter att regleringsbrevet kommer att visa att jag har uttryckt det som kan förväntas vid den fortsatta hanteringen av Östersundsfrågan. Jag kan försäkra Sture Ericson att min bestämda uppfattning är att Östersundsmodellen skall genomföras. Jag kommer också fortsättningsvis på det sätt som jag kan och som är möjligt och nödvändigt att följa upp frågan.

Herr talman! Låt mig inledningsvis betona att jag till största delen instämmer i de socialdemokratiska deklarationerna när det gäller inriktningen av den kommande verksamheten inom totalförsvaret. Beträffande kostnaderna för försvaret är det för mig mycket svårt att förstå varför vi i Sverige inte -- som man gör i andra länder -- skär ner i försvarsutgifterna och därmed minskar försvarskostnaderna. Jag vill betona att jag instämmer i de åsikter som Sture Ericson gav uttryck för i början av sitt inledningsanförande. I en del gällande totalförsvaret -- nämligen luftvärnets organisation -- delar jag dock inte den uppfattning som mina socialdemokratiska partikamrater i utskottet har. Herr talman! För knappt ett år sedan fattades i denna kammare beslut om att Lv 6 skulle flyttas till Halmstad. Detta var enligt min mening ett mycket klokt beslut. Samarbetet mellan Lv 6 och I 16 var sedan länge påbörjat. Bl.a. har Lv 6 under en rad år övat på Ringenäs skjutfält. Efter förra årets försvarsbeslut vidtogs omfattande förberedelser för att på bästa sätt verkställa beslutet. Detta arbete har lett till att det för den del av luftvärnet som är föreslaget att flytta till Halmstad inte finns några farhågor när det gäller förlorad kompetens. I de ekonomiska diskussioner som har förts angående omorganisationen måste personalens kompetens -- enligt min mening -- vara en viktig faktor. Huvuddelen av den militära personalen vid Lv 6 är beredd att flytta till Halmstad. Några har redan skaffat bostad där. Herr talman! Jag, liksom utskottsmajoriteten, anser att detta förhållande är av stor vikt när nu frågan om placeringsort för luftvärnet återigen diskuteras här i kammaren. En ändring av beslutad lokaliseringsort under pågående förberedelser för flyttning skulle inte inge något förtroende för kommande beslut. Herr talman! Men det är inte bara personalen vid Lv 6 som måste kunna lita på fattade beslut. Även vid I 16 är det av vikt att personalen kan se framåt och planera för framtiden. Efter flera års utredande och osäkerhet måste nu ett beslut fattas och verkställas. För oss socialdemokratiska riksdagsledamöter på Hallandsbänken är det av stor betydelse att även framdeles en viktig del av försvaret är förlagd till västkusten. För mig är det viktigt att markera viljan till försvar också av denna del av landet. En armégarnison är självklart även en stor arbetsplats i en kommun. En betydande del av personalen är civilanställd. Den under året uppblossande debatten om luftvärnets placering har naturligtvis skapat oro för jobben och framtiden, framför allt i en kommun som just nu är hårt drabbad av arbetslöshet. I Halmstad har vi under senare år vant oss vid att I 16 i hög grad har samarbetat med kommun, landsting och länsstyrelse på ett ganska okonventionellt sätt. Samarbetsprojekt av olika slag har rönt stor uppskattning. Detta är goda exempel på hur civil och militär verksamhet tillsammans kan hushålla med offentliga medel. Jag hoppas och tror att denna samverkan nu skall utvecklas ytterligare. Möjligheterna finns. Jag har, herr talman, tidigare i min motion deklarerat mina åsikter gällande flyttningen av Lv 6 till Halmstad och den samlokalisering som därmed sker med Hallands regemente I 16/Fo 31. Motionen är tillstyrkt, vilket innebär att jag och övriga halländska socialdemokrater i fråga om luftvärnets grundorganisation kommer att följa utskottets majoritetsförslag.
Herr talman! Av naturliga skäl har jag inte anledning att ha någon avgörande invändning mot slutsatsen i Ingegerd Sahlströms anförande. För klarhetens skull hade det dock varit roligt om de två socialdemokratiska damerna -- jag tänker då på Karin Wegestål, som höll ett patetiskt anförande för en stund sedan... Ja, jag ville fråga varför Ingegerd Sahlström inte efterlyste denna kunskap hos sin egen partivän. Då hade vi kunnat få den samlade socialdemokratiska klokskapen redovisad här i kammaren.
Herr talman! Jag får väl tacka Arne Andersson, för jag förstår att han menade att jag står för klokskapen. Jag kan tala om för honom att jag och Karin Wegestål med samma patos känner för denna fråga men på något olika sätt. Det är trevligt att man i ett stort parti som vårt kan få ha en egen åsikt. Jag håller på Halland och Halmstad och det beslut som fattades förra året i denna kammare.

Herr talman! Som Gunhild Bolander nämnde i sitt anförande tidigare här i dag finns det ett särskilt yttrande nr 2 fogat till utskottets betänkande. Detta särskilda yttrande bygger på en motion som jag själv har väckt och där jag har anfört skälen för att ett svenskt dykericentrum för landets totala maritima verksamheter bör lokaliseras till Karlskrona. Av rent formella skäl står Gunhild Bolander för detta särskilda yttrande. Det visar att yttrandet också har Centerns stöd. I min motion redovisas skälen för att detta dykericentrum bör lokaliseras till Karlskrona. Jag pekar bl.a. på marinens dykarskola samt landets enda dyktorn, ett av de få som finns i Europa. Avtal finns om övningsverksamhet såväl med olika intressenter inom den statliga sektorn, Kustbevakningen bl.a., som med andra intressenter inom verksamheter som har med den marina miljön att göra. På platsen finns en tryckkammare, och inom marinens område i Karlskrona pågår uppbyggnad av en anläggning för utbildning och övning i sjöräddning, om den inte rent av nu är färdigställd. Det är glädjande att läsa utskottets skrivningar om min motion. De är bra och mycket positiva. Jag kan inte annat än tolka dem såsom ett stöd för motionens syfte. Utskottet pekar självfallet på den översyn av marinens dykeriverksamhet som pågick när betänkandet skrevs. Såvitt jag känner till föreligger nu utredningsresultatet. Utskottet pekar också på värdet av sambruk och ett optimalt utnyttjande av de investeringar som har gjorts i denna anläggning. Detta är utmärkt. Utskottets skrivning bör ligga till grund när man sammanfattar synpunkterna på förslaget om en eventuellt förändrad organisation på detta område. I det särskilda yttrandet, som för övrigt också har fått stöd av en socialdemokratisk ledamot i utskottet, konstateras att ett dykericentrum bör inrättas och lokaliseras till Karlskrona. Inte minst sambruksskäl, personella skäl och ekonomiska skäl talar för detta. Om det skulle finnas anledning att på nytt se på denna fråga, anser vi att det kan göras i anslutning till den utredning om den samlade statliga maritima verksamheten som utskottet föreslår skall komma till stånd. Jag tror att denna utredning, detta förutan, kommer att bli en positiv utredning genom att man får en total översyn av samhällets samlade engagemang i dessa frågor, behov och resurser samt framför allt resursutnyttjande. Det kan vara en välbehövlig genomlysning, som inte bara pekar på problemen utan också visar på de möjligheter och positiva effekter som redan i dag finns på detta område. Utskottets skrivning bör väga tungt, när detta ärende framöver skall avgöras. I övrigt vill jag liksom många andra talare här konstatera att det försvarsbeslut som vi i fjol fattade var avsett att vara ett långsiktigt beslut, som skulle sträcka sig fem år framåt i tiden. Långsiktigheten blev tyvärr inte så lång som vi hade hoppats. Olika realiteter runt om har medfört att en del saker har fått ses över igen. Men långsiktigheten är alltid viktig, inte minst för den verksamhet som försvarsmakten bedriver. Försvaret kräver med tanke på hotbild och risker en större långsiktighet än många andra frågor. Framför allt när det gäller utveckling av olika industriella projekt för försvarets del är det viktigt att vi inte fattar alltför snabba och tvära beslut utan handlar långsiktigt. Jag tänker t.ex. på marinens nybyggnation och renoveringar, som skapar ett jämnt utnyttjande av kompetensen när det gäller beläggning och kunskaper i den svenska varvsindustrin, i synnerhet vid Karlskronavarvet. Vi har här en världsunik kompetens på fartygsbyggande, såväl när det gäller ny teknik över ytan som när det gäller beprövad teknik, som i sig är världsunik bl.a. vid byggande av fartyg i glasfiberarmerat kompositmaterial. När det gäller resurserna är det viktigt att se till att det finns balans i de olika budgetarna, i synnerhet i marinens. Detta i sig skapar förutsättningar både för en förnyelse och ett vidmakthållande samt för en ökad kompetens, inte minst beträffande fartygsbyggande. Även andra bitar är viktiga i fråga om den marina sidan. Det finns i propositionen förslag, som utskottet har ställt sig bakom, bl.a. en samordning mellan KA 2 och Karlskrona örlogsskolor i fråga om ledningsfunktioner och administrativa funktioner samt vissa delar av utbildningen. Ett beslut i detta avseende bör enligt mitt förmenande på sikt följas av motsvarande beslut på andra platser med motsvarande verksamheter och funktioner. Flygvapnets organisation inför framtiden skall koncessionsprövas. Denna prövning skall självfallet genomföras enligt gällande lagar. Jag vill dock betona att det när det gäller den framtida organisationen också är viktigt att man ser till den geografiska, dvs. den verksamhetsmässiga placeringen i geografin, så att de investeringar som redan i dag är gjorda får en bra slagkraft i sambruk med andra intressenter. Jag tror att vi inom den närmaste tiden kommer att få en diskussion här i kammaren om flygräddningsorganisationen och sjöräddningen. Men jag vill understryka att det i propositionen noteras att flygräddningsorganisationen skall ses över. Också här är det viktigt att man tänker på sambruksfaktorerna och att man inser fördelarna med att ha en dygnetruntberedskap, inte bara för flygets egen räddningstjänst utan också för samverkan med det fredstida civila samhället. Jag tänker på fartygsrörelser och annat som sker på havet, inte minst i södra Östersjön, men också på transporter från öar av sjuka och skadade. Där har flygvapnets helikopterinsatser varit av stort värde. Värnpliktsfrågorna kommer upp i ett betänkande, förhoppningsvis redan under hösten -- annars under nästkommande år.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

Herr talman! Den socialdemokratiska motionen i detta ärende är ganska omfattande. Jag har tänkt att ta upp de delar som berör marinens verksamhet, dvs. den del av försvaret som finns på havet, i våra skärgårdar och i kustbandet. Först vill jag med anledning av Sven-Olof Peterssons anförande säga att det är viktigt att ytterligare lyfta fram det faktum att räddningshelikoptrarna i Östersjön har större betydelse i det internationella perspektivet i dag -- inte minst de på sträckan Kallinge--Gotland. I de baltiska staterna finns det inte så mycket av denna resurs, och då kanske vi i Sverige kan göra en insats med de räddningshelikoptrar som finns. De står strategiskt placerade och kan hjälpa till vid en eventuell sjöolycka eller liknande. I vår motion tar vi återigen upp frågan om att en civil oberoende ubåtskommission borde tillsättas. Utskottsmajoriteten fortsätter att förvägra oss detta med motiveringen att det pågår s.k. expertsamtal och att statsminister Bildt har varit i Moskva och tagit upp frågan. Jag tycker för min del att det faktum att det pågår expertsamtal inte är ett tillräckligt skäl att inte tillsätta en kommission. Visst är det bra att de pågår, men jag tror att det skulle vara bra om en oberoende civil kommission fick se över frågan. Den skulle verkligen kunna ge skattebetalarna i Sverige svar på frågan om huruvida alla de miljoner som har använts till att jaga ubåtar har varit befogade eller ej. Jag vill inte värdera det i dag, men att inte tillsätta en sådan kommission kan onekligen leda till att misstankar om att utskottsmajoriteten vill dölja någonting för skattebetalarna finns kvar. Jag hoppas att det inte är på det sättet. Jag hoppas att majoritetens talesman Arne Andersson har några synpunkter i detta avseende som åtminstone tillfälligtvis kan stilla oron ute bland skattebetalarna. I vår motion och i flera andra motioner har synpunkter på att man borde se över hela den statliga maritima verksamheten -- hela den statliga maritima strategin -- tagits upp. Det finns i dag många aktörer ute på haven runt våra kuster. Utom marinen som sådan -- kustartilleriet och flottan -- finns sjöpolisen och Sjöfartsverket där. Om man vill utöka kartan kan jag nämna att där finns ytterligare aktörer: Kustbevakningsverket och I den socialdemokratiska motionen har vi tagit upp denna fråga. Ett enhälligt utskott har också föreslagit riksdagen att den skall ge regeringen till känna att en sådan parlamentarisk utredning bör tillsättas. Jag vet att det har oroat en del av de människor som har jobb inom t.ex. kustbevakningen, marinen eller sjöpolisen. Vårt enda syfte med förslaget är att få en så effektiv verksamhet som möjligt och att kunna utnyttja resurserna på ett riktigt sätt. Vi är alla medvetna om att Sveriges ekonomi inte är den bästa tänkbara. Det gäller därför att på ett optimalt sätt använda de resurser som vi gemensamt har skaffat. En för mig viktig bevekelsegrund i detta avseende är att det medborgerliga inflytandet och insynen i verksamheten inte får minska utan snarare helst bör öka. Det är en väldigt viktig del. Om man sedan kan hitta former för sambruk och samverkan är det mycket bra. Vi har också tagit upp en annan fråga som är litet känslig och som jag vet att många talar om -- dock inte offentligt. Det gäller den konflikt som finns inbyggd i marinens verksamhet. Där finns en konflikt mellan å ena sidan kustartilleriet och kustartilleristerna och å andra sidan flottan och flottisterna. Nu säger många att det är en generationssak och att konflikten kommer att växa bort. Men jag tror att det fortfarande finns anledning att se över verksamheten. Jag tror att många goda skattepengar rinner mellan stolarna och att det finns all anledning att se över om man kan göra en sammanslagning av dessa bägge grenar inom marinen. I det sammanhanget bör man särskilt beakta var utbildningen kan utföras på ett så billigt och bra sätt som möjligt, så att man inte gör några felinvesteringar innan man har sett över hela situationen. Det som också är viktigt i samband med detta är att verkligen se till att vi får en utveckling av kommande fartygsgenerationer, dvs. de nya fartyg som skall finnas i statlig ägo framöver, inte bara för flottan utan även för kustartilleriet. Det är inte minst viktigt med tanke på den kapacitet som finns på Karlskronavarvet i dag, där man är världsledande och har lyckats med stora, fina exportaffärer. Men basen är ändå underhåll och utveckling av fartyg för den svenska marinen. I detta sammanhang får inte ubåtarna och utvecklingen kring dem glömmas bort. Det finns dock en del smolk i glädjebägaren nu. Det beslut som riksdagen fattade förra året i vad det gäller ombyggnad av sex patrullbåtar till en kostnad av 400 miljoner kronor är, om man skall tro lokalpressen, tydligen föremål för särskild prövning i regeringen. Pressen i Blekinge skrev om detta i samband med försvarsminister Anders Björcks besök i länet. En berättigad fråga till någon som känner sig ansvarig kan vara om beställningen blir av, eller om de anställda på Karlskronavarvet skall sväva i ovisshet även framöver. Det finns också ett förslag i regeringens proposition om att Muskövarvet skall säljas ut och privatiseras. Jag vet inte om det är ett led i den allmänna privatiseringsvåg regeringen håller på med, men vi socialdemokrater tycker inte att det finns någon anledning att privatisera och sälja ut en sådan mycket viktig verksamhet i det svenska totalförsvaret. Däremot kan vi mycket väl tänka oss en bolagisering -- det motsätter vi oss inte. Men varvet skall drivas med om inte statlig kontroll, så i alla fall med ett mycket starkt inflytande på denna viktiga verksamhet. Det har till utskottets betänkande fogats ett särskilt yttrande från Gunhild Bolander och mig själv. Där tas frågan om ett dykericentrum upp. Det har sedan utskottets betänkande skrevs kommit till min kännedom att utredningen är klar. Utredningens förslag innebär att all ny verksamhet skall etableras i Stockholmsområdet. Det är en mycket underlig slutledning, därför att Stockholm är som en magnet. Man hittar alla fördelar man vill hitta i Stockholm. Jag vill påstå att det finns lika många fördelar i Karlskrona, inte minst med tanke på den samordning och det sambruk som var tanken när man utlokaliserade Kustbevakningsverket och annan verksamhet. Det tar inte längre tid mellan Karlskrona och Lunds lasarett än mellan Muskö och Karolinska sjukhuset. Herr talman! Jag vill med detta, utöver de reservationer jag tidigare yrkade bifall till, också yrka bifall till reservation nr 11. Reservation 1 av Sture Ericson har jag tidigare yrkat bifall till.

Herr talman! Christer Skoog ställde en fråga om huruvida renoveringen av sex patrullbåtar till en kostnad av 400 miljoner kronor blir av. Jag kan ge ett visst svar på den frågan, och jag kan säga varför frågan inte är avgjord. Det beror helt enkelt på dagens debatt. Jag kan försäkra Christer Skoog en sak. Om hans partis reservationer skulle bifallas finns det över huvud taget inga möjligheter att genomföra denna renovering. Man kan inte ta bort 4,7 miljarder kronor under innevarande försvarsbeslutsperiod och sedan, som föreslås i Allan Larssons rapport, ta bort ytterligare 10 miljarder och tro att man skall kunna renovera båtar. Det budskapet vill jag klart föra fram. Även om Christer Skoog slåss för sysselsättningen i sin valkrets, vilket jag högaktar honom för, kan socialdemokratiska riksdagsledamöter inte resa land och rike runt, inkl. den egna valkretsen, och säga att de slår vakt om ett visst förband eller projekt bara för att det råkar ligga i den egna valkretsen, och sedan rösta tvärtemot i kammaren. Skoog, så ökar möjligheterna att få igenom patrullbåtsrenoveringen. Den var självklar innan Socialdemokraterna krävde som ett villkor för att vara med om stabiliseringspropositionen att man också tog en rejäl bit av försvarets budget. Glöm aldrig bort att det inte går att lura väljarna! Jag skall göra vad jag kan för att se till att de får veta sanningen. Man kan inte i riksdagens talarstol eller i bänken säga en sak och rösta på ett sätt, och sedan åka hem till den egna valkretsen och säga att man stöder ett projekt som man just har varit med om att slå undan benen för finansieringen av. Jag kommer att ägna min försvarsministertid åt att verkligen försöka klargöra sambandet mellan hur man röstar här i kammaren och vilka projekt som sedan kan genomföras i den egna valkretsen.
Herr talman! Det är helt klart att vi har att prioritera hur de totala ekonomiska resurserna skall användas. Vad gäller dessa robotbåtar konstaterade jag tillsammans med övriga ledamöter från den socialdemokratiska gruppen när frågan behandlades här i riksdagen för ett år sedan att det inte fanns så stora samhällsresurser över att det var möjligt att renovera dessa båtar. Vi avgav en reservation i detta avseende som innebar att vi inte ställde oss bakom renoveringen för 400 miljoner kronor. Det fanns inga resurser. Det budskapet har gått hem hos de anställda på Karlskronavarvet. Den politiska debatten har vi givetvis tagit. Men man kan inte se en sådan fråga isolerat. Det finns mycket annat som vi som parti har att prioritera. Vi gjorde det valet. Men regeringen, med Anders Björck i spetsen, bedömde att det fanns möjligheter att göra denna renovering. Ni drev också igenom detta i kammaren, och det blev riksdagens beslut. Här finns den största skillnaden. När riksdagen fattar ett beslut finns det fortfarande en och annan ute i vårt land som tror på detta, och det är bra. Men tyvärr har sanningen sprungit ifatt regeringen. Det gäller inte minst på marinens område, där marinchefen har gjort en överplanering och försökt att tränga in för mycket inom sina ramar, vilket gör att dessa viktiga projekt inte går att genomföra. Det är detta budskap som jag tänker föra fram i min valkrets.
Herr talman! Sanningen har hunnit ikapp, säger Christer Skoog. Det är i så fall någonting annat som har hunnit ikapp. Det försvarsbeslut som fattades förra året skulle vi utan vidare ha kunnat genomföra också vad avser den aktuella renoveringen om vi inte hade fått den smäll i form av avvikelse från försvarsbeslutet som stabiliseringspropositionen innebar. Hade detta icke inträffat hade vi sluppit diskussionen om och frågan om renovering av de här aktuella fartygen. Vi kan inte genomföra projekt när det inte finns tillräckligt med pengar. Det går inte att säga: Ta det någon annanstans. Genom de extra kostnader som vi nu får genom det beslut som riksdagen förmodligen kommer att fatta vad gäller luftvärnsorganisationen, har vi ytterligare sparbeting att ta igen. Det är viktigt att aldrig glömma kopplingen mellan kostnader och dessa projekt, vare sig det gäller materiel eller fredsförband.
Herr talman! Det är riktigt. Man måste ha ekonomi för att kunna genomföra de önskemål som man har. När riksdagen för ett år sedan fattade beslut gjorde vi den bedömningen att dessa pengar inte fanns. Det handlar också om vilken prioritering man vill ha. Frågan är om man skall ha robotbåtar på havet eller kanske stridsvagnar på den skånska slätten, i övre Norrland eller någon annanstans. Det har litet grand att göra med vilken säkerhetspolitisk bedömning man gör av utvecklingen runt omkring vårt land, om det finns något direkt omedelbart hot om att det skall komma främmande trupp in på vårt territorium eller inte. Det är detta som styr var man vill lägga pengarna ur försvarshänseende, Den ekonomiska utvecklingen har inte blivit den bästa tänkbara, och det beklagar även jag. Det har drabbat många områden och många människor. Tyvärr måste jag konstatera att det även kommer att drabba de anställda på Karlskronavarvet och en stor del av sysselsättningen på detta viktiga varv.
Herr talman! När försvarsministern lämnar det skrivna manuset och försöker debattera på fri hand blottas hans okunnighet om det revir han är satt att ansvara för. Frågan om robotbåtarnas modernisering har inget som helst med krisuppgörelsen att göra. Anders Björck har själv lagt fram en proposition i vilken han säger att han har uppfyllt krisuppgörelsen. Han har nämligen anslutit sig till ett förslag från överbefälhavaren. Där finns inte partrullbåtsrenoveringen med. Det kan jag försäkra Anders Björck, om han nu inte har läst sin egen proposition. Det är fråga om helt andra saker. Det har sparats för litet. Man har inte uppfyllt krisuppgörelsen. Det är därför vi har avgett reservation 2 till detta betänkande. Anledningen till att dessa patrullbåtar eventuellt inte blir moderniserade är helt enkelt att man i det försvarsbeslut som ni röstade igenom i våras hade packat in så mycket verksamhet inom marinen att pengarna tagit slut inom kortare tid än ett år. Jag tror att man har ett minus på ca 270 miljoner. Man kan förvänta underskott på miljardbelopp under den innevarande försvarsbeslutsperioden. Det är därför som man nu måste ta bort ett sådant projekt som robotbåtsmoderniseringen. Så förhåller det sig, herr försvarsminister.
Herr talman! Så förhåller det sig faktiskt inte. Med all respekt för skrivna manus och annat, skulle det nog inte skada om Sture Ericson hade ett skrivet manus innan han ger sig in i debatten. Då skulle det bli litet mer stringens. Vad det handlar om är att vi på grund av krisuppgörelsen har tvingats att se över en rad projekt. I ett antal avseenden har regeringen gått till riksdagen med förslag i budgetpropositionen. Det är mitt ansvar som försvarsminister att avgöra i vilken utsträckning den här typen av projekt kan genomföras inom ramen för de bemyndiganden som är givna eller om det måste ske förändringar. Renovering av den här typen av fartyg är, vilket Sture Ericson nog trots allt känner till, en komplicerad affär. Det finns olika graderingar. Man kan renovera stidsledningsutrustning, renovera eller byta ut vapen, man kan renovera motorer, vilket är aktuellt i detta fall. Allt detta ger en mycket annorlunda kostnadsbild beroende på vilket av dessa nivåer man väljer. Jag har noga satt mig in i denna fråga. Jag vet inte i vilken utsträckning Sture Ericson är kunnig om de olika alternativ som utreds. Det skulle vara intressant att anställa en enklare utfrågning med honom på denna punkt här och nu för att se om han verkligen känner till de alternativ som diskuteras. Det går inte, vilket Sture Ericson tycks tro, att ge klartecken för igångsättande av projekt när krisuppgörelsen allmänt sett reducerat resurserna för verksamheten. Som Sture Ericson säkert också känner till ligger det inom regeringens kompetens att verkställa eller inte verkställa -- och vidta andra åtgärder -- de bemyndiganden som riksdagen har givit.
Herr talman! Anders Björck talar i cirklar runt det faktum att marinen under kortare tid än ett år har skaffat sig ett stort underskott. Jag har i denna fråga framför allt som källa representanter för företaget som skulle ha genomfört renoveringen av robotbåtarna samt personer inom Försvarsstabens planeringsavdelning. Deras besked är entydigt. Marinen har för dyr drift, och därför uppstår underskott. Det underskottet måste givetvis täckas under försvarsbeslutsperioden. Det rör sig om miljardbelopp. En besparingsåtgärd som man nu överväger är, som Christer Skoog nämnde, att inte modernisera robotbåtarna. Kring detta faktum kan Anders Björck tydligen hålla långa anföranden, men han undviker hela tiden det enkla faktum att detta försvarsbeslut inte var särskilt balanserat. Bara inom marinen rör det sig om miljardunderskott.

Herr talman! Det torde väl ändå stå klart även för Sture Ericson att om man gör en nedskärning under de närmaste fyra åren med 4,7 miljarder kronor, vilket är vad han vill, så ökar det inte möjligheterna att genomföra den här renoveringen. Renoveringen kan komma att bestå av olika trappsteg. Det står inget i försvarsbeslutet om hur den här renoveringen skall ske och på vilken nivå. Om Sture Ericson vill ha den här renoveringen är det ingen större konst att se till att erforderliga medel verkligen ställs till förfogande. Marinens ekonomi har självfallet en betydelse i sammanhanget. Där arbetar man för att komma i nivå med den budget som är fastställd. Om man inte gör det förs eventuella överskridande kostnaderna över i ny räkning. Då slår det naturligtvis på framtiden. Det är inget nytt och inget ovanligt. Det nya är möjligtvis att de mycket stora överskridanden som vi hade under tidigare perioder nu icke finns.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande kommentera huvuddelen av de socialdemokratiska reservationer som följer utskottets betänkande. Trots att majoriteten verkligen ansträngt sig för att åstadkomma samsyn och sträckt sig långt i skrivningarna har reservationer i mängd kommit som brev på posten. Jag tycker att reservationer som en obligatorisk påföljd på grundval av krav i partimotioner är en dålig socialdemokratisk tradition i riksdagen. Dåligt underbyggda krav i partimotioner blir inget annat än dåliga reservationer. Lika dåligt -- även om ambitionen naturligtvis är att göra det hela smakligare -- är att de nu fyller sina reservationer, precis som förra året, med nya motiv. Dessutom kom de dragande med nya reservationer och ett särskilt yttrande vid justeringstillfället i utskottet. Det är ju nästan omöjligt att nå samförstånd när hela utskottet inte ges möjlighet att ta ställning till de argument som framförs i reservationerna. Av 13 socialdemokratiska reservationer och ett särskilt yttrande gavs ingen förvarning i utskottet om tre. Jag hoppas på bättring till nästa år. Den första och viktigaste invändningen mot de socialdemokratiska förslagen är den verklighetsfrämmande synen på försvarets behov av pengar. ÖB menar att minst 15 miljarder tas från försvaret om de socialdemokratiska förslagen vinner gehör. Det har försvarsministern vidimerat. Socialdemokraterna har själva skrutit med att åtminstone åtta miljarder försvinner i nästa period om teknikfaktorn tas bort. Varför? Hur skall de uppgifter som vi var överens om i 1992 års försvarsbeslut kunna lösas utan pengar? Försvarsbeslutet bygger ju faktiskt på en tioårig uppbyggnadsperiod, steg för steg, efter decennier av inte alltid lyckosam politik. Först efter sekelskiftet står försvaret redo att lösa uppgifterna i 1992 års försvarsbeslut. Varför skall vi avbryta den moderniseringen nu? Vilka uppgifter i försvarsbeslutet är det Socialdemokraterna vill överge? Varför hycklar ni engagemang för Bamse och svensk försvarsindustri när ni ändå inte är beredda att ta fram plånboken? Socialdemokraterna är vidare inte nöjda med krisuppgörelsens besparingsmål och den förhatliga teknikfaktorn. Det har avhandlats tidigare här i dag. Jag inskränker mig till att yrka avslag på reservationerna 2 och 3. Försvarets ledning har däremot inte diskuterats. Den behandlas i reservationsform. I likhet med förra året skall det bara bli ett militärområde, men till skillnad mot förra året föreslås nu endast en armékårsstab i norr, inte två. Det är ett förslag som skulle innebära ett enda militärområde från Smygehuk ända upp till Treriksröset. Låt mig för en gångs skull citera ÖB. Han menar: ''Försvarsförberedelserna får tillräcklig kvalitet först om en chef med stab kan ägna hela sin kraft åt detta arbete.'' Högkvarteret kan inte tillsammans med alla de uppgifter som kontakten med den politiska ledningen kräver också ha till uppgift att leda striden i södra Sverige. Nu genomförs en förändring som innebär att en del ansvarsuppgifter tas ifrån militärbefälhavarna, nämligen produktionsledningen av arméförbanden, för att möjliggöra en effektiv ledning av integrerade operationer i landets olika delar. Det går inte att leda och samordna operationer på det sätt som Socialdemokraterna föreslår över de Förslaget går tvärtemot krigserfarenhet och internationell utveckling. Det är en orealistisk skrivbordsprodukt. Under skrivbord står vanligtvis papperskorgar. Låt det vara en antydan om var förslaget egentligen hör hemma. Vad gäller behovet av värnpliktsutbildning kan jag bara konstatera att vi är oense. Socialdemokraterna tror inte att ÖB har tagit till vara alla möjligheter att spara. Jag tror det. Utskottsmajoriteten pekar ändå på det som ligger i myndigheternas eget intresse, nämligen att aldrig överutbilda och att verkligen använda den personal som finns utbildad och i första hand använda den till den uppgift som den är utbildad för. Det nya systemet för personalförsörjning tillåter detta och gör att man spar pengar. Även här uppfattar jag det socialdemokratiska förslaget som en ren papperskonstruktion, under det att ÖB:s och regeringens volymminskningar bygger på verkliga förhållanden. Frågan om s.k. dubbelbrigadutbildning är naturligtvis värd att pröva, liksom alla möjliga besparingar i fredsproduktionen. Möjligheterna till besparingar är emellertid ganska små eftersom en annan handlingsväg redan valts, nämligen brigadutbildning där pansar och infanteriförbanden dels samlokaliserats med, dels givits utbildningsansvar för t.ex. underhålls och ingenjörsförband. Varje sådan sammanslagning mellan specialtruppsslagsförband och pansar eller infanteriförband spar 15--25 miljoner. Många är redan gjorda eller beslutade, t.ex. i Boden, miljoner per år. På många platser är det här alternativet uteslutet -- det tar inte motionen hänsyn till -- på grund av redan gjorda samlokaliseringar och investeringar. Därmed är besparingen inte möjlig. Fördelen med dubbelbrigadutbildning är naturligtvis rationaliteten, men nackdelarna är inte tillräckligt belysta. Dubbelbrigadutbildning skulle t.ex. få allvarliga konsekvenser för dels mobiliseringssäkerheten, inte minst utspridningen över ytan, dels för både den kort och långsiktiga återtagningsförmågan. Den har diskuterats alldeles för litet här i dag. Jag tycker att den socialdemokratiska reservationen är kategorisk och ogenomtänkt. Därför gläder det mig att vi i stället för att fatta ett förhastat beslut i dag får anledning att återkomma till frågan om dubbelbrigadutbildning och anledning att återkomma till hela återtagningsproblematiken i Låt mig så gå över till stridsvagnsfrågan. Reservationen hävdar insinuant att regeringspartierna stödda på Ny demokrati förra året vägrat att se över frågan om pansarvärnsförmågan och mekaniseringsproblematiken och även behovet av lättare stridsfordon, pansarbrytande vapen och pansarvärnshelikoptrar. Detta var direkt ur den socialdemokratiska reservationen. Sanningen, som redovisats tidigare här i dag, är att stridsvagnsfrågan utretts i snart 15 år. 90 finns den noggrannaste jämförelse mellan attackhelikoptrar och stridsvagnar som gjorts i Sverige. Slutsatsen är helt entydig. Jag vill med kraft vända mig mot det resonemang som Sture Ericson framförde tidigare att huvuddelen av försvarets personal skulle motsätta sig stridsvagnsanskaffningen. Detta är rent nonsens. Attackhelikoptersystemet ensamt eller i kombination med mer eller mindre kvalificerade markstridsförband har mycket begränsade möjligheter att på ett avgörande sätt påverka en angripares styrketillväxt och i det närmaste obefintliga möjligheter att slå en redan landstigen eller luftlandsatt fiende. Jag tycker att det svenska försvaret skall ha den möjligheten och den kapaciteten. Praktiska erfarenheter av hur t.ex. attackhelikoptrar skulle klara den uppgift som stridsvagnarna löser -- att ta och hålla terräng -- saknas helt enkelt också internationellt därför att de inte används och inte bör användas på det sättet. Det förtjänar dessutom att nämnas att attackhelikoptrar kostar kanske tre till fyra gånger så mycket som stridsvagnar. Attackhelikoptrar är jättebra, men med de socialdemokratiska nivåerna blir det definitivt inga pengar över till attackhelikoptrar -- någonsin. Satsningen på pansarvärnsförmågan i övrigt behöver Socialdemokraterna inte oroa sig för. Den utvärderas kontinuerligt. Det har inte minst under hela 80-talet pågått ett stort projekt inom armén, vilket utvärderas inom ramen för arméns studieverksamhet. Det finns många studier att ta del av för den som är verkligt intresserad och inte bara vill ta politiska poäng på att motsätta sig ett stort och dyrt projekt. Robot 56 BILL, Strix, Bonus och nytt pansarskott anskaffas efter hand på de ekonomiska nivåer som regeringen föreslår. Att än en gång kräva utredning i denna fråga är att medvetet förhala arméns enskilt viktigaste materielprojekt. Även i frågan om sammanslagning av kustartilleriet och flottan reserverar sig Socialdemokraterna till förmån för partimotionens kategoriska skrivning. Jag tycker att chefen för Marinen gör ett imponerande arbete för att samla krafterna. Vad skall då politisk klåfingrighet tjäna till, annat än att underblåsa de motsättningar som faktiskt finns? Några stora ekonomiska vinster kommer detta inte att ge, oavsett om chefen för Marinen lyckas i sitt arbete eller om s-förslaget går igenom. Samordningsvinsterna förefaller i huvudsak redan gjorda genom samordningen i ledningsstrukturen. I frågan om färre flygkommandon ställer jag mig frågande till den socialdemokratiska argumentationen. Det hävdas bl.a. att ett avskaffande av militärbefälhavarnivån kan motiveras av det säkerhetspolitiska läget. Min definitiva uppfattning är den att den militärterritoriella indelningen skall stå över sådana kortsiktiga hänsynstaganden. För mig, och flygvapenchefen delar denna uppfattning, är det självklart att antalet flygkommandon skall vara detsamma som antalet milon. Han framhåller att inte minst uthålligheten i ledningssystemet kräver det. Synpunkten att den högre regionala nivån -- alltså milostaberna och militärbefälhavarna, som leder integrerade operationer av marinstridskrafter, arméstridskrafter och flygstridskrafter -- är föråldrad kan jag inte dela, lika litet som jag kan ta ansvar för det antal direkt underställda chefer som högkvarterat faktiskt skulle få enligt det socialdemokratiska förslaget. Jag skulle vilja säga att grundläggande psykologiska kunskaper ger vid handen att det är omöjligt att leda så många förband på det sättet. Men om avsikten är att minska antalet förband, så att antalet blir ungefär lika stort som det antal militärområden som vi för närvarande har, kan man naturligtvis ha en viss förståelse för förslaget. Socialdemokraterna för fram behöver knappast kommenteras. Att redan nu fatta beslut om att vi skall ha just fem flottiljer är för tidigt, liksom också att avgöra var dessa skall placeras. Jag tycker att denna fråga i enlighet med förra vårens försvarsbeslut skall beredas i Försvarsberedningen inför ett beslut 1995. När det gäller det socialdemokratiska särskilda yttrandet om inriktningen av försvarspolitiken är det lätt att instämma i huvuddelarna, även om denna möjlighet aldrig gavs i utskottet. De förhoppningar om ekonomiska vinster som en konsekvent tillämpad ettårig återtagningstid skulle kunna ge kommer nog däremot snabbt att grusas. Handlingsfrihet i denna bemärkelse när det gäller att klara en kust och gränsinvasion kostar ingenting extra. Frågan om längre återtagningstid bör behandlas i nästa mer långsiktiga försvarsbeslut. Jag tycker inte heller att vi skall överskatta möjligheterna att dels tolka politiska och militära signaler i tid, dels omsätta dessa signaler i politiska beslut och verklighet. Det gör att frågan om en längre återtagningstid verkligen måste diskuteras igenom. Det måste finnas ett system med låga trösklar för att detta skall fungera. Verklig återtagningsförmåga måste finnas inbyggd. Det är inte denna som åsyftas med tidsangivelsen ett år. Den tid som där åsyftas är den tid som försvaret maximalt kan få på sig för att höja sin kapacitet -- inom ramen för nuvarande personella och materiella organisation -- från uppgiften att betryggande kunna motstå ett strategiskt överfall, vilket vi skall klara av vid kontrollpunkten 1997, till att efter mobilisering kunna klara alla de i försvarsbeslutet angivna uppgifterna inkl. ett väpnat angrepp över kust eller gräns. Herr talman! I praktiken är den socialdemokratiska politiken som den presenteras i reservationerna inget alternativ, och definitivt inget sammanhållet alternativ. Pengar och verksamhet diskuteras inte i samma termer, om ens på samma dag. Reservationerna utgör nålstick mot den sammanhållna politik som propositionen och utskottets betänkande ger uttryck för. Kvalitetssatsningar är vi överens om i ord -- det gäller t.ex. satsningen på Bamse -- men när det verkligen gäller, när det kommer till handling, lyser även detta år röd lampa för viktiga moderniseringar i de socialdemokratiska reservationerna. Jag instämmer i Arne Anderssons yrkande om bifall till försvarsutskottets hemställan.
Herr talman! Henrik Landerholm är ju anställd på departementet, så det var väl en departementsprodukt som vi nyss lyssnade till. Han är dessutom stridsvagnsofficer i reserven, och det förklarar hans inställning till anskaffning av stridsvagnar för kanske 25 miljarder kronor. Vad jag inte begriper är att han som den militärt kunnige person han är anser att man inte skall utnyttja de tusentals brigadutbildade värnpliktiga som vi har, utan skall utbilda flera sådana. Det strider mot värnpliktslagen, där det föreskrivs att vi skall utbilda bara för stridsorganisationens behov. Det behovet är fyllt. Visserligen tappas denna reserv av under de kommande åtta åren, men vi bör utnyttja den och kan därigenom spara hundratals miljoner kronor. Vad sedan gäller våra ekonomiska förslag har vi föreslagit att man skall försöka undvika ökningar av de samlade försvarsutgifterna, och vi ligger kvar på den nivå som vi ville ha i juni 1992 och som vi önskade skulle vara oförändrad under försvarsperioden. Att vi är så återhållsamma beror på att vi vet att det är förenat med kostnader att genomföra de ganska stora omstruktureringar och rationaliseringar som måste göras de närmaste åren. Vi delar också åsikten att det kan vara klokt att avvakta den säkerhetspolitiska utvecklingen. Att vårt land ligger kvar på oförändrad nivå gör faktiskt att Sverige är nästan unikt i dagens Europa, Henrik Landerholm. Alla andra skär ned.

Herr talman! Låt mig först kommentera de ekonomiska nivåerna. Det är lätt att säga så som Sture Ericson säger, men 4,7 miljarder under denna period, 10 miljarder under nästa period och enligt motionen i anslutning till kompletteringspropositionen kanske 5--6 miljarder årligen från slutet av 90-talet omöjliggör ett uppfyllande av de uppgifter som vi tillsammans gav försvaret i 1992 års försvarsbeslut. Sture Ericson har rätt att anse att vi skall rusta ned, men då får han ange för mig och för alla andra här i kammaren vilka uppgifter han tycker att vi redan nu kan överge i 1992 års försvarsbeslut. Skulle Sture Ericson säga det, skulle jag respektera det som han säger. När det gäller stridsvagnsanskaffningen noterar jag att Sture Ericson inte har ett enda argument i sak för den rigida hållning som socialdemokratin har intagit. Jag tycker att det är ett billigt sätt att försöka vinna politiska poäng att, i linje med traditionen att kalla kustkorvetter för plåtschabrak, kalla stridsvagnar för plåtklumpar, som Sture De utvärderingar som behöver göras av pansarvärnsförmågan finns. Jag har framför mig på bänken en sådan, som jag med nöje skall delge Sture Ericson efter denna debatt. Han kan där exakt ord för ord läsa den analys som gjorts av attackhelikoptrars och stridsvagnars förmåga. Låt mig sist av allt säga någonting om användningen av utbildade soldater. Visst har Sture Ericson rätt i, och det uttalar också utskottsmajoriteten, att vi skall utnyttja alla utbildade soldater. Men Sture Ericson har med hjälp av rent teoretiska beräkningar kommit fram till hur många det skall bli fråga om. ÖB och regeringen har sett till vilket antal som finns, vilken utbildning de har och i vilket åldersläge de är, och man har också tagit hänsyn till om de skall utnyttjas i det territoriella försvaret eller på annat sätt. På detta sätt har man kommit fram till den besparing som utskottet nu föreslår.
Herr talman! Antalet soldater i fem brigader bestående av 5 000 man vardera blir 25 000. Regeringen anser att bara 2 000 av dessa 25 000 kan utnyttjas. Vi tror att många fler kan utnyttjas och att hundratals miljoner kronor kan sparas in. För att skapa utrymme för den modernisering som krävs har vi fört fram ett tiotal större förslag i våra reservationer, förslag som grovt räknat ger ungefär 1 miljard om året till ökade satsningar på ny materiel när en konsekvent tvåbrigadsutbildning har genomförts. För övrigt vill jag tacka Henrik Landerholm för att han åtminstone antydde en viss reträtt när det gäller tvåbrigadsutbildning. Ungefär 1 miljard kan vi lösgöra genom rationaliseringar för materielanskaffning för modernisering. Våra resonemang går faktiskt ihop, men jag förstår ju att Henrik Landerholm här måste företräda Anders Björcks departement. Han har ju betalt för det.
Herr talman! Jag har inte mycket betalt. Men jag skulle företräda departementet med glädje även om jag skulle vara tvungen att göra det gratis. Jag vill återigen kommentera frågan om utbildningen av soldaterna. Med det system som finns nu finns det inget som helst intresse hos de militära myndigheterna att använda de utbildade soldaterna. Sture Ericsons antaganden är en ren papperskonstruktion. Det är självklart att vi skall diskutera frågan om dubbelbrigaderna. Vi skall diskutera alla möjligheter att spara i fredsorganisationen. Men i den motion ni har väckt och den reservation som ni har fogat till betänkandet vill ni att detta skall avgöras snabbt och direkt och att regeringen skall återkomma med förslag. Det finns stora nackdelar med dubbelbrigaderna. Hur skall vi kunna växla upp antalet brigader om det redan är fullt överallt? ÖB:s gamla förslag om dubbelbrigader byggde på att alla män gavs en grundläggande utbildning. Vi klarar alltså inte återtagningsförmågan. Med det nuvarande systemet finns inte denna buffert av utbildade män utan allt måste göras om från början. Fler regementen i grundorganisationen ger en större befälskader som grund för återtagning. Det ger också totalt sett fler utbildingsanordningar, fler övnings och skjutfält och mera slack i organisationen -- som behövs för att klara en återtagning. Kanske är den återtagningsförmågan värd de några hundra miljoner kronor om året som en sådan förändring skulle spara in. Ni kallar 5--6 miljarder i slutet av 90-talet för stora besparingsförslag. En förändring mot dubbelbrigadutbildning skulle kanske ge 200--300 miljoner kronor. Det här är att diskutera penningsummor som inte kan jämföras under samma dag. De stora besparingarna är ännu inte redovisade. Pengarna räcker inte till de stora och viktiga materielprojekt som är grunden för den modernisering av svenska försvaret som angavs i försvarsbeslutet 1992. Jag noterar också att jag inte har fått något svar på frågan om vilka uppgifter i 1992 års försvarsbeslut som måste överges för att det skall vara möjligt att följa de socialdemokratiska anslagsnivåerna.

Herr talman! Jag får harangera försvarsministern för att han är så uthållig och fortfarande är kvar i kammaren. Vi är inte så många här, och kanske är det snart bara han och jag kvar. Jag får tolka det som ett genuint intresse för försvarspolitiken. Herr talman! I den proposition som ligger till grund för debatten i dag, kan man ta del av försvarsministerns resultatbedömning för armén för ''Krigsförbandsutvecklingen har i huvudsak nått angivna mål. Brister i krigsduglighet kvarstår vid vissa förband på grund av uteblivna eller reducerade övningstillfällen samt materiella brister såväl vad gäller kvalitet som kvantitet och tillgänglighet.'' Vidare anser försvarsministern att detta medför att grund och repetitionsutbildningen samt den materiella förnyelsen bör prioriteras. Dessa frågor har försvarsministern varit inne på tidigare i dag. Herr talman! Ja, det centrala problemet för armén är brister i arméförbandens krigsduglighet på grund av eftersatt materiell förnyelse och eftersatta övningstillfällen. Den socialdemokratiska linjen är att förstärka arméförbandens krigsduglighet med hjälp av materiell förnyelse och bättre utbildningsbetingelser. Den linjen tycks nu de flesta vara överens om. Men det här fordrar också att ekonomiska förutsättningar för den nödvändiga kvalitetshöjningen inom arméns organisation skapas. Vi socialdemokrater har visat på sätt att i en allmänt krympande ekonomi kunna skapa utrymme för en kvalitetshöjning i arméns krigsorganisation. Här har vid flera tillfällen i dag hänvisats till sambandet mellan ekonomi, önskemål och behov. Men det bör göras klart att det är den nuvarande regeringen som bär ett stort ansvar för den ekonomiska situationen i landet och som naturligtvis slår på alla politikområden. Vi tvingas konstatera att även försvaret måste utsättas för förändringar. Det här har också försvarsministern varit inne på tidigare i dag. Jag konstaterar också att försvarsministern i propositionen uttalar att den påbörjade omstruktureringen av armén i form av sammanslagningar och nedläggningar av fredsetablissementet skall fullföljas. Försvarsministern anser vidare att för att sparmålen i 1992 års stabiliseringsproposition skall kunna uppfyllas måste ytterligare reduceringar genomföras i grundorganisationen jämfört med vad som anges i beslutet. Men på ett par väsentliga områden där försvarsministern har lagt fram förslag till förändringar går det att konstatera att dessa är dåligt underbyggda. Först och främst gäller det förslaget att A 4 i Östersund skall lämna sitt kasernområde och samordnas med I 5. Det förslaget har inte tillstyrkts av utskottet. I Östersund har de civila och militära myndigheterna i samarbete utarbetat ett förslag som bättre tillgodoser krav på rationalitet och flexibilitet. Utskottet delar uppfattningen i de slutsatser som har framkommit i förslaget från Representanter från de statsbärande partierna har uttalat att detta är den rätta och riktiga tolkningen av riksdagens beslut. Sture Ericson har redovisat att det har förekommit andra tolkningar inom det militära etablissementet. Försvarsministern föreslår också att med hänsyn till behovet av att säkerställa erforderlig kompetensutveckling och för att åstadkomma en långsiktig besparingseffekt, bör luftvärnsutbildningen i södra militärområdet i huvudsak koncentreras till endast ett verksamhetställe. Han föreslår i propositionen att Vi socialdemokrater delar uppfattningen att luftvärnet bör koncentreras till ett verksamhetsställe i Milo syd. Men vi anser att Lv 6 borde samlokaliseras med Lv 4. Enligt den utredning som har gjorts av chefen för armén har Lv 4 de bästa utbildningsbetingelserna. Ekonomiskt är Ystadsalternativet att föredra jämfört med en lokalisering till Halmstad, som i sin tur kräver betydande investeringar. Försvarsministern har inte heller i den här frågan haft någon framgång -- tyvärr. Efter diverse turer mellan Ny demokrati och regeringen har det blivit en kompromiss som innebär att Lv 4 inte läggs ner men att Lv 6 Vart tog då målsättningen vägen om att säkerställa en erforderlig kompetens och att uppnå en långsiktig besparingseffekt? Vart tog inriktningen vägen om att koncentrera verksamheten till ett ställe för luftvärnet i Milo Syd? Det blev ingenting av detta! Kompromissen innebär i stället en icke önskvärd uppsplittring av kompetensen inom luftvärnet, samtidigt som besparingarna uteblir. Det här kommer att ge betydande problem för framtiden när det gäller luftvärnets organisation i de södra delarna av landet. Herr talman! Jag sade tidigare att vi socialdemokrater anvisat vägar till långsiktigt hållbara besparingar i arméstrukturen för att skapa utrymme för en materiell förnyelse inom arméns krigsorganisation. Den i särklass största besparingen som vi socialdemokrater föreslår är en övergång till tvåbrigadutbildning. Jag lyssnade också på Anders Björck när han var i Sälen. Han noterade att betydande besparingar kan göras med hjälp av tvåbrigadutbildningen. Vi socialdemokrater noterar att vår linje om tvåbrigadutbildning får stöd av allt fler, även från den militära personalen ute på förbanden och här i kammaren av Henrik Landerholm. Herr talman! Om vi skall kunna åstadkomma en kvalitetshöjning inom arméns krigsorganisation, vilket vi alla önskar, borde vi söka nå breda uppgörelser som håller långsiktigt. Men det förutsätter att vi kommer bort från den kortsiktighet som för närvarande präglar försvarspolitiken här hemma. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 8

Herr talman! Låt mig kort säga någonting om luftvärnsutbildningen. Den kompromiss som utskottsmajoriteten står bakom innebär inte att vi kommer att inom armén totalt sett utbilda vid fler verksamhetsställen än vad som skulle ha blivit fallet om den socialdemokratiska reservationen hade gått igenom. I så fall hade ju verksamhet fortfarande funnits i Halmstad resp. i Ystad. Att beredskapen -- eller vi kanske skall säga den operativa förmågan -- skulle gå ned bl.a. för Hawksystemen, om vi hade fullföljt förslaget att flytta luftvärnsutbildningen från Ystad till Halmstad, har utskottsmajoriteten tagit hänsyn till. Det är en salomonisk lösning som har uppnåtts. Den kostar tyvärr mer, och det är nu upp till regeringen att försöka lösa det problemet. Så en kort kommentar när det gäller dubbelbrigadutbildningen. Jag tror definitivt inte att den är något alexanderhugg som kan lösa arméns ekonomiska problem. Som jag angav i mitt huvudanförande, måste också frågan om dubbelbrigadutbildning prövas i försvarsberedningen, liksom alla andra möjligheter att söka efter effektiv förbandsproduktion. Men det jag uppehöll mig vid, som jag hoppas att Sven Lundberg lyssnade på, var alla de nackdelar som inte är tillräckligt belysta, vare sig i den socialdemokratiska partimotionen, i den socialdemokratiska reservationen eller i debatten i övrigt, som ett införande av utbildning av dubbelbrigader vid ett fåtal förband skulle innebära. Jag tänker på konsekvenserna för återtagningsförmågan på kort och lång sikt resp. mobiliseringssäkerheten, på grund av arméns då begränsade utspridning över ytan. De nackdelarna är stora, och de gör att min preliminära slutsats är att idén sannolikt inte är möjlig att genomföra. Likväl tycker jag att vi skall vara öppna också för socialdemokratiska förslag och diskutera denna liksom andra förbandsproduktionsfrågor i försvarsberedningen och återkomma med ett ja eller nej i förslag längre fram.
Herr talman! Låt mig först konstatera med anledning av Henrik Landerholms replik att vårt förslag i den centrala delen av luftvärnsfrågan, när det gäller att få ett utbildningsställe i Milo Syd, är bortspelat. Det innebär att det blir en uppsplittring som ingen av oss önskade. Inte heller uppnås den besparingseffekt och den rationalitet som låg i förslaget. Ni gjorde upp med Ny demokrati om en kompromiss. Men Ny demokrati var så att säga på vår linje, som var den rationella och riktiga. När vi besökte Ystad, Göteborg och Halmstad fick vi ett bra underlag. Vi kunde väl egentligen alla konstatera att Ystadsalternativet var att föredra, men det är ett uttryck för den parlamentariska situationen att vi nu får denna kortsiktighet och dåliga lösningar på grund av detta. Det är att beklaga. Som jag sade, kommer dagens beslut naturligtvis att innebära problem för framtiden när det gäller luftvärnsorganisationen i Milo Syd. Tvåbrigadsutbildningen är inget alexanderhugg som löser alla problem, säger Henrik Landerholm. Nej, förvisso inte, men den innebär ändå rationalitet i fråga om utbildning av brigaderna, och den innebär också en betydande besparing. Visst kan man pröva socialdemokraternas uppslag, säger Henrik Landerholm. Tvåbrigadsutbildningen är den väg som vi anvisar framöver i en krympande ekonomi. Här finns det ju möjlighet att göra besparingar. Och det finns, som sagt, många ute på förbanden som delar den uppfattningen.
Herr talman! Jag angav i mitt huvudanförande de rationalitetsfördelar som ett dubbelbrigadssystem skulle kunna innebära. Men ni kräver inte att det skall prövas utan att det skall genomföras, och det är något helt annat. Ni gör det kategoriskt i partimotionen och ni gör det kategoriskt i reservationen. Ni kräver att regeringen skall återkomma med ett förslag om hur systemet skall utformas. Det tycker jag är onyanserat, och jag anser att frågan inte har undergått tillräcklig prövning. Jag motsäger inte att det finns människor som har diskuterat detta, men vad Sven Lundberg helt bortser ifrån är att redan tidigare -- jag höll på att säga redan under socialdemokratisk regeringstid -- gjordes ett vägval som innebär att huvudlinjen har varit och fortsätter vara samlokalisering av specialtruppsförband och brigadproducerande förband, dvs. pansar och infanteriförband. De samlokaliseringarna ger också stora besparingar, om än inte på miljonen när lika stora besparingar som den dubbelbrigadutbildning som Sven Lundberg inte föreslår skall prövas utan kräver att regeringen skall återkomma med förslag om hur den skall genomföras. Det är dåligt underbyggt.
Herr talman! Det råder ingen tvekam om vad vi socialdemokrater vill på den här punkten. Nu kommer vi inte att få igenom vårt förslag i dagens beslut, men försvarsministern finns ju här i kammaren, och han har för sin del sett stora besparingseffekter i vårt förslag och är säkert intresserad av att spara pengar även i försvaret. Det finns rationella skäl för att genomföra vårt förslag, och då kan ju ändå debatten i dag vara en klar signal till regeringen att börja förbereda ett genomförande av det, om man skall hinna med det under den här mandatperioden -- det kan ju finnas en annan majoritet inom kort.

Herr talman! Sven Lundberg hade vissa synpunkter på lösningarna i Östersund resp. av luftvärnsproblematiken. Låt mig än en gång understryka att när snabba besked efterlyses av riksdagen -- det var ju en beställning att det skulle gå snabbt -- kan det naturligtvis alltid uppstå en diskussion om beredningsunderlaget. Det vore konstigt, om det inte gjorde det. Det vore också konstigt, om inte starka regionala eller lokala intressen protesterade. Min erfarenhet är att det spelar ingen roll vilket underlag som presenteras. Den lokala reaktionen blir lika stark ändå, och den påverkas inte i någon större utsträckning av det sifferunderlag som presenteras. I de fall då sifferunderlaget icke har ifrågasatts i försvarsutskottet eller i kammaren har protesterna varit precis lika starka som i de fall då det har varit diskussioner här. Egentligen skall vi som är försvarsvänner vara glada över detta. Det vore ju alldeles förfärligt, om önskemålen om att bli av med förbanden vore oerhört starka. Vi bör rimligtvis vara glada över att man vill behålla sitt förband. Det är inte på alla ställen i världen som det förhållandet råder. Jag begärde ordet därför att Sven Lundberg efterlyste -- han använde det ordet -- breda lösningar. Jag delar helt hans uppfattning. En del av förbandskarusellerna och förbandsdiskussionerna, som inte minst har varit flitigt förekommande i media, ökar naturligtvis inte allmänhetens förtroende, vare sig för riksdagen, för departement, för försvarsledning eller skall vi säga för försvaret i största allmänhet. Det vore konstigt om effekten blev att förtroendet ökar. Just därför är det så viktigt att man inte av snäva partitaktiska skäl utnyttjar den här typen av situationer, när vi gemensamt har fått ett ansvar i riksdagen att vidta besparingar. Det är lätt hänt att barnet far ut med badvattnet. Det är klart att det förekommer överord. Vi kan alla göra oss skyldiga till sådana i den politiska debattens hetta. Men ytterst har vi ett ansvar för att försvaret bedrivs rationellt och att skattebetalarna -- inte generalerna -- får ut maximal effekt av varje skattekrona. Vi har inte ett försvar för generalernas eller amiralernas skull. Vi har det för att försvara Sverige, vårt land, men också det demokratiska systemet och de värderingar som vi alla, trots att det finns politiska olikheter, slår vakt om och helhjärtat ställer upp på. Den aspekten kommer nästan alltid bort i försvarsdebatten. När det gäller breda lösningar finns det forum för sådana, nämligen riksdag, försvarsutskott och inte minst den försvarsberedning som har tillsatts. Om diskussionen förs i den lugna och sakliga ton som Sven Lundberg och många med honom -- dock inte alla -- här har anslagit är jag övertygad om att det finns goda förutsättningar för att man, med respekt för varandras åsikter, hittar lösningar. Vi har ju ändå en sådan tradition. Men om man till varje pris vill ställa till rabalder, skrika högt, finna fel och försöka leta fram möjligheter att angripa regeringen kan man kanske vinna en och annan kortsiktig politisk poäng -- jag är inte säker på att man gör det, eftersom väljarna är litet listigare än så -- men då handlar det inte om att man är särskilt konstruktiv. Jag vill avsluta med att säga att det finns fyra partier i regeringen. Vi har med stor lätthet, även om det har förts diskussioner, lyckats komma fram till gemensamma lösningar på försvarsområdet. Vi har kommit fram till dessa tillsammans med Ny demokrati. Det har gått utmärkt, även om det ibland har funnits väldigt olika utgångspunkter. Det kanske finns anledning att fundera över varför detta samarbete icke har kommit att omfatta Socialdemokraterna. Jag tror inte att det är Sven Lundbergs fel.
Herr talman! Jag beklagar naturligtvis att underlaget i det exempel som jag tog upp var så bristfälligt. Jag kan också hålla med om att det så att säga kan ske olycksfall i arbetet. Men jag vet att man i det arbete som utfördes i Östersund, mellan militära och civila myndigheter, redan i ett tidigt skede hade dessa tankegångar och förslag. Men de har inte fångats upp av arméchefen eller departementet. Det beklagar jag. Lv-frågan kanske vi inte behöver kommentera så mycket mer. Den är ett resultat av den parlametariska situationen i riksdagen. Den är också beklaglig. Jag skall kommentera frågan om breda uppgörelser. Ja, det är bra, Anders Björck, om vi kan få mer av den lugna tonen och den sakliga inriktningen i försvarspolitiken. Vi vet ju alla vad det innebär för anställda om försvarspolitiken blir alltför kortsiktig och ryckig. Jag beklagar att det har funnits exempel på att försvarsministern har slängt fram förslag, som vi har fått ta ställning till här i riksdagen utan de förberedande diskussioner som vi har krävt. Det är naturligtvis inte bra för samförståndsandan. Det här handlar nog i väldigt stor utsträckning om att vi måste komma bort från de ideologiska eller dogmatiska bindningarna i försvarspolitiken. Jag är naturligtvis medveten om att alla de utfästelser som Moderaterna gjorde i det senaste valet -- om ett påslag med 20-27 miljarder kronor -- naturligtvis binder Moderaterna väldigt hårt. Men jag tror att alla inser att det var alltför orealistiska förslag. Anders Björck, jag tror att Moderaterna kan skilja sig från dessa utan att skämmas och att vi kan inträda på en ny väg för att nå de här breda uppgörelserna.

Herr talman! Jag har tidigare i dag fått -- får jag väl säga -- beröm från flera håll för att jag just har varit odogmatisk som försvarsminister. Jag har genomfört förändringar som man inte hade trott att jag skulle medverka till. De fyra regeringspartierna och även Ny demokrati har i år faktiskt, som jag sade, lyckats få fram lösningar som har ett parlamentariskt underlag. Jag kan försäkra att det inte är alldeles enkelt. Det går inte att vara särskilt dogmatisk i sådana situationer. Det är faktiskt en försvarsministers uppgift att lägga fram förslag till riksdagen. Om det sker snabba förändringar och det kommer snabba beställningar i form av krispaket med vidhängande bud om att man redan i januari skall lägga fram förslag -- vilket var en direkt riksdagsbeställning, det är bara att läsa riksdagsskrivelsen -- är det klart att det går undan. Får jag ändå nämna att de förslag som har behandlats under tidigare skeden under det här året, t.ex. nedläggningen av F 6, förändrade värnpliktsförmåner och besparingar för civilförsvaret, kom till utomordentligt snabbt. Men detta skedde faktiskt i en uppgörelse som inkluderade Socialdemokraterna. Man får väl ändå säga att det förekom en bred uppgörelse över partigränserna. Frågan om det skall vara en tvåbrigadslösning eller inte är förvisso inte avgjord. Den är väl någonting som lämpar sig för en inträngande och saklig debatt i den försvarsberedning som finns, där man får ge och ta liksom på andra områden. Men det är faktiskt inte lämpligt att man nu fattar ett beslut utan den här beredningen, med tanke på de oerhörda konsekvenser detta medför för försvaret men också för de orter som berörs. Man skall heller inte misstro varandras avsikter. Jag kan försäkra kammaren att Henrik Landerholm när han här håller anföranden i försvarsfrågor inte, som påstods för en liten stund sedan, läser upp skrivna departementspapper. Han håller heller inte anföranden av det slag som han har gjort i dag därför att han har betalt av Försvarsdepartementet. Jag tror inte att hans truppslagstillhörighet påverkar honom som försvarspolitiker, som påstods här, när det gäller viktiga avvägningsfrågor inom armén. Herr talman! Jag har i snart 25 år varit riksdagsledamot. Jag valdes in 1968. Jag har debatterat med en lång rad av socialdemokrater som har varit politiskt sakkunniga i olika departement. Jag kan försäkra -- och det går bra att titta i kammarens protokoll -- att jag inte vid något tillfälle i debatten i kammaren har försökt att så ut misstroende när det gäller deras trovärdighet. De gör en god tjänst som politiskt sakkunniga, till på köpet mot mycket blygsam ersättning.
Herr talman! Anders Björck håller inte ordning på replikomgångarna. Detta var en replik till mig, och jag har alltså inte sagt att Henrik Landerholm läser uppskrivna manuskript från departementet och att han är avlönad av departementet. Det enda som jag sade i det sammanhanget var att Henrik Landerholm ju har goda kontakter med departementet och skulle kunna påverka en positiv utveckling när det gäller tvåbrigadsutbildningen. Det var vad jag sade. Så den här repliken till mig var felriktad. Det var ett bomskott. Försvarsministern sade att han harangerats för sina odogmatiska lösningar. Jag hörde också det, men det var ju från företrädare för ett av regeringspartierna. Det är ganska normalt att man gör så. Jag tror inte att man behöver slicka i sig det så mycket. Vi har ändock under den här tiden upplevt att Anders Björck har gått litet snabbt fram ibland. När det gällde MOB-förbanden begärde vi att snabbt få ärendet tillbaka från regeringen sedan Pliktutredningen hade lagt fram sitt förslag. Men så blev det icke. Det finns också andra exempel på det. När det gäller breda uppgörelser pekar Anders Socialdemokraterna. Låt det bli ett gott exempel på hur man kan ställa upp för breda lösningar när situationen så kräver. Det gjorde Socialdemokraterna. Det tog vi inte många poäng på, men vi ansåg att det var nödvändigt att göra detta för ekonomins och landets skull. Inom vårt område, försvarspolitiken, finns det all anledning för alla parter att anstränga sig.

Herr talman! Jag är naturligtvis ledsen om Sven Lundberg uppfattade mina ord om Henrik Landerholms förträfflighet och oväld som någon form av pekpinne till honom. Det var bara en allmän sakupplysning till kammarens ledamöter som jag tog mig friheten att komma med när jag ändå beträdde talarstolen. Detta var absolut inte riktat mot Sven Lundberg. För varje statsråd -- men naturligtvis också för riksdagsutskott och rikdagsledamöter -- ligger det en paradox i att vi ibland får beställningar från riksdagen. Det gäller ingalunda bara Försvarsdepartementet. Vi får beställningar om att man skall spara på vissa områden eftersom läget är bekymmersamt och det skall gå snabbt. När vi sedan effektuerar detta som goda, lydiga parlamentariska tjänare -- det blir man efter några decennier i riksdagen -- får man naturligtvis vara beredd att få kritik för att det går för snabbt. Det känns inte alltid särskilt rättvist. Det är inte så att jag har haft någon större längtan att gripa in vad gäller Östersund eller luftvärnsproblematiken i södra Sverige. Jag hade varit utomordentligt glad om jag hade sluppit detta. Det var inte mitt förslag. Det kom som en följd av ett krispaket, som var nödvändigt för landet men som fick bekymmersamma konsekvenser för försvaret. Men vi måste veta var vi skall sätta ner foten. Kommer det beställningar om snabbhet får riksdagen ursäkta om man uppfyller riksdagens krav. Det finns ju alltid en möjlighet att göra justeringar här. Jag tycker att vi skall ta tillfället i akt när det gäller större strukturförändringar. Dit hör diskussionen om tvåbrigadssystem. Jag tycker att man skall ta god, eller åtminstone rimlig, tid på sig för att fundera över detta. Det gäller också en rad andra saker som vi nu i lugn och ro skall diskutera i Försvarsberedningen. Vi fattar försvarsbeslut vart femte år, just för att man skall kunna göra den typen av bedömningar. Jag har sagt åtskilliga gånger att 1997 års försvarsbeslut självfallet kommer att bli mycket viktigt, inte minst vad avser de ekonomiska ekonomerna. Jag har ingen annan uppfattning än t.ex. folkpartiledaren Bengt Westerberg om att det är självklart att om läget runt omkring oss vore utomordentligt och demokratin t.ex. var fast förankrad i Ryssland, skulle vi naturligtvis kunna göra justeringar i försvarsanslaget. Det är därför vi har försvarsbeslut. Ju mera enighet vi kan uppnå i dessa långsiktiga frågor, desto bättre är det. Herr talman! Jag vill understryka att det inte är någon enkel pedagogisk uppgift att försöka övertyga svenska folket om vikten av ett bra svenskt försvar som håller långsiktigt. Det är framför allt inte lätt när det är kärvt i samhällsekonomin. Därför är det så viktigt med en lugn samtalston och att man hjälps åt att ta ansvar. Jag har fått uppleva en tradition. Jag sysslade med försvarsfrågor även för ett antal år sedan när socialdemokratiska försvarspolitiker som Sven Andersson, Anders Thunborg, Erik Holmkvist m.fl. var utomordentligt lätta att ha att göra med och diskutera med. Vi tyckte inte alltid på samma sätt, men det fanns ett bra samtalsklimat som betydde mycket för försvarets utveckling.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. Dagens debatt har med all tydlighet visat på de skillnader i bedömningar som föreligger mellan regeringspartierna å ena sidan och socialdemokratin å den andra. Regeringspartierna tar sin utgångspunkt i den säkerhetspolitiska målsättning som låg till grund för 1992 års försvarsbeslut. Denna, som det rådde enighet om, bildar alltså bas för de mål och uppgifter för totalförsvaret som varit vägledande för utskottsmajoriteten. Socialdemokraterna reser, i detta betänkande, inga formella invändningar mot formuleringarna av de säkerhetspolitiska målen. Reellt gör de emellertid det. Detta framgår av deras reservationer som är fogade till dagens betänkande. Det framgår också av den socialdemokratiska partimotionen, vari framhålls att en krympning av det militära försvaret i flera länder i Europa kan tjäna som förebild för krympning även av det svenska försvaret. Jag hävdar att detta inte är en relevant jämförelse och att den därför inte kan utgöra underlag för beslut om vårt svenska försvars utformning. Vårt försvar har under en följd av år formats för att tillgodose våra behov av frihet och fredlig samverkan i vår del av världen. Många av de främmande stater, med vilka jämförelse nu görs, har haft andra mer omfattande motiv för de satsningar de tidigare gjort på sina militära försvar. Deras motiv har resulterat i kraftiga upprustningar under de gångna årtiondena, då vi ej upprustat utan snarare nedrustat. Från majoritetens sida har det säkerhetspolitiska ställningstagandet naturligt nog påverkats av de hotbilder som noterats i vår omvärld. Vi menar att det är för tidigt att dra långtgående växlar på det förhållandet att t.ex. Warszawapakten har upplösts. Osäkerheten om utvecklingen i de stater som ingick i den pakten är fortfarande stor. Ryssland förblir, trots de oroligheter som vi dagligen får information om, en maktfaktor, inte minst genom sin storlek men också genom den militära respotential man förfogar över och som de facto utgör ett reellt hot. NATO-länderna och några andra länder i vår närhet avrustar, säger man i den socialdemokratiska reservationen. Detta är rätt, men tyvärr förblir dessa länders relativa styrka efter nedrustningarna överlägsna vår. De har, som jag nämnde, under en lång följd av år då Sverige låg still eller nedrustade kontinuerligt byggt upp sina försvarskrafter. Herr talman! Det skulle leda för långt att här närmare redovisa en ingående hotbildsanalys. Jag nöjer mig med att notera att socialdemokratin inte förmått dra de slutsatser, som förefaller mig fullkomligt självklara, av det material kring hotbilden som i dag finns tillgängligt. Låt mig avslutningsvis säga att vi moderater tar konsekvenserna av 1992 års stabiliseringspolitiska proposition, även om vi beklagar att 1992 års försvarpolitiska beslut inte kom att gälla.